Enligt uppgifter i pressen hävdar den nyligen utsedda Utlänningsnämnden att man avser frångå regeringens tidigare praxis avseende utlänningars utvisning ur riket. Utlänningsnämnden menar att asylsökandes brottslighet inte bör bedömas lika strängt som tidigare. Enligt beslut av regeringen skall en särskild beredning för humanitärt bistånd uttala rekommendationer vad gäller sådana ärenden som kräver sekretessbehandling. Den förändrade situationen i södra Afrika och Latinamerika har inneburit att det inte längre finns ärenden att behandla, i varje fall inte hemliga ärenden. Är statsrådet beredd att nu avskaffa den särskilda beredningen för humanitärt bistånd avseende ärenden som kräver sekretessbehandling?
Herr talman! Alf Wennerfors har frågat om jag är beredd att nu avskaffa den särskilda beredningen för humanitärt bistånd avseende ärenden som kräver sekretessbehandling. Frågan om beredningens framtid berörs i den skrivelse som SIDA i dagarna har inkommit med till regeringen avseende användningen av anslaget Den skrivelsen, inkl. frågan om beredningens framtid, kommer nu att prövas inom regeringskansliet. Beredningens roll bör belysas bl.a. utifrån vilka andra instanser som fyller en liknande funktion som den beredningen har. Det gäller exempelvis SIDA:s styrelse och folkrörelserådet. Jag ber att i övrigt få återkomma med ett svar på frågan när vi haft möjlighet att ta ställning till
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag förstår att jag måste nöja mig med det här svaret i dag. Den byråkratiska kvarnen skall mala. Läget har faktiskt utvecklats så lyckligt i dessa områden att det för närvarande inte finns några s.k. hemliga frågor att behandla. Därför förefaller det mig ganska onödigt att lägga ned så mycket tid på beredning. Men jag vill i alla fall fråga: Hur lång tid kan det ta? Är det fråga om veckor, om månader eller vad gör statsrådet för bedömning?
Herr talman! Alf Wennerfors har nu en lång sommar framför sig. Eftersom jag då kommer att vara -- förlåt att jag säger det -- befriad från bl.a. frågor i riksdagen, hoppas jag att det skall gå snabbt att få fram ett beslut i det här ärendet. Herr talman! Det är verkligen min och vår avsikt att icke ha några hemligheter om det inte behövs. Om Alf Wennerfors redan nu vet att det inte behövs någon sekretessbehandling av humanitära ärenden, må det vara. Jag är kanske inte lika tvärsäker, men jag vill understryka: ingen sekretessbehandling, om det verkligen inte behövs någon.
Herr talman! Det låter positivt. men det är en formulering på s. 1 i svaret som förbryllar mig, nämligen: ''Beredningens roll bör belysas bl.a. utifrån vilka andra instanser som fyller en liknande funktion som den beredningen har.'' Vad är det för andra instanser som sysslar med ärenden som kräver sekretessbehandling?
Herr talman! Det är inom UD av och till så, att viss sekretess måste läggas på en del ärenden. Det kan vara fråga om personers förehavanden, som man måste visa respekt för och som inte skall offentliggöras. Det är den typen av frågor som det rör sig om. Jag kan tänka mig att det kan vara till fyllest med att vi på den avdelning där jag opererar inte behöver ha kvar några restriktioner. De är den koordineringen som det är viktigt att vi först ser över.

Herr talman! Margit Gennser säger sig ha uppgift på att biståndet till Sydafrika skall bli Sveriges största biståndsanslag. Hon frågar på vilket sätt biståndet kan utformas, så att det garanterar en demokratisk utveckling i Sydafrika. Den demokratiseringsprocess som nu pågår i Sydafrika efter årtionden av förtryck och rasåtskillnadspolitik är mycket glädjande. Till viss del vill jag hävda att det svenska biståndet till apartheidpolitikens offer bidragit till detta. Vi fäster stora förhoppningar vid att förhandlingarna i Sydafrika fortgår och resulterar i ett demokratiskt Sydafrika. Det humanitära biståndet till Sydafrika som detta budgetår uppgår till 310 milj.kr. har nu förändrats, för att bättre bidra till att förhandlingsprocessen kan fortgå och till planering för ett framtida demokratiskt Förhandlingsprocessen och hur Sverige kan stödja denna diskuterades ingående under förra veckans besök av ANC:s president Nelson Mandela. Behoven och vikten av fortsatt stöd till ANC är otvivelaktigt betydande. ANC är ju en av de bägge huvudaktörerna i förhandlingarna. Men samtidigt, vilket klargjordes under samtalen, kan Sverige inte fortsätta med det direkta biståndet till ANC, när ANC blir ett politiskt parti. Övrigt humanitärt bistånd kan dock fortgå och nya initiativ prövas för att ge ett fortsatt bidrag till en positiv utveckling i Sydafrika. När det gäller ett eventuellt framtida utvecklingssamarbete med ett demokratiskt Sydafrika är det svårt att i dag ange ens några indikativa planeringsramar. Men biståndet till Sydafrika kommer inte att bli Sveriges största biståndsanslag. I det planeringsarbete om eventuellt framtida biståndssamarbete med Sydafrika som bedrivs inom min avdelning har demokratimålet framhållits som huvudmål. Ett kraftfullt svenskt stöd till att en demokratisk utveckling i Sydafrika befästs och fördjupas finner jag angeläget.
Herr talman! Herr statsråd! För det första: Vi är i alla fall överens om en sak, nämligen att en demokratisk utveckling i Sydafrika är värd att eftersträva. Sedan är vi inte överens om allting. För det andra: Enligt min mening utgör det en risk att fortsätta att ge stöd till ANC fram till dess det blir ett parti. ANC har nu en sorts mellanställning. Det finns en grå zon, som jag tror utgör en fara för den demokratsika utvecklingen. Överdriver jag? Jag stöder mig ju på vissa andra europeiska länder. För det tredje: Jag tycker, herr statsråd, att man skall se verkligheten så som den är. ANC är mycket av en marxistisk organisation. Det ekonomiska utskottet har sagt att utvecklingen och renässansen för en ny kommunism skall växa fram i Sydafrika. Mandela har uttalat att gruvor och monopolföretag skall socialiseras. Med detta avser han de största börsföretagen, dvs. ca 50 % av näringslivet. Gruvorna är redan statsägda, men man skall avskaffa de entreprenader och koncessioner som nu finns. Jag tycker att statskapitalism är en dålig grund för demokrati. Har vi samma uppfattning i detta avseende, eller skiljer vi oss åt? För det fjärde: Sydafrika är ett rikt land. Det är inte det största biståndslandet, men det är stort. Behovet av katastrofbistånd är emellertid oändligt mycket större i andra afrikanska länder. Vad har man gjort för avvägningar här emellan? Är det verkligen en vettig avvägning som gjorts? Jag tror att rika länder som Sydafrika kan klara utvecklingen av egen kraft.
Herr talman! Jag är fullständigt övertygad om att Margit Gennser och jag är överens om mer än en sak. Jag tror också att det finns risker med stödet till Sydafrika, men den risken kan kanske ses från mer än ett håll. ANC har inte tillgång till någon statsapparat eller till statsbudgeten, och man har nu som en mycket stor och betydelsefull uppgift att informera de sina, så att säga, om förhandlingsprocessen. För det behövs naturligtvis resurser. Vi är ju överens om att hur rikt Sydafrika än är, vore det förödande om den processen nu skulle gå i stå eller inte kunna fortsätta och vidareutvecklas. Sedan behövde väl egentligen inte Margit Gennser fråga vad jag tycker om statskapitalism, för det tror jag är allom bekant. Annars känner jag mig mycket besviken över min egen förmåga att bedriva opinion. Jag har inget till övers för statskapitalism. Samtidigt vill jag ha sagt att när jag lyssnar till den utomordentlige Nelson Mandela, tror jag att han och hans rörelse -- jag vet inte hur djupt ner, men åtskilliga inom ANC -- inser att i dag är icke dagen då man skall plädera för marxism. Den dagen är förbi. Det var gårdagen, möjligtvis. Jag vågar faktiskt säga, Margit Gennser, att när vi hade ett sammanträffande talade Nelson Mandela väldigt varmt om kristendomen och demokratin. Det lät som allt annat än marxistiska tongångar. Jag vill inte på något sätt förringa svårigheterna med att nu omstrukturera biståndet till Sydafrika. Vi har arbetat åtskilligt med det här, och jag har dragit in alla fyra regeringspartierna i den processen för att man skall känna sig delaktig.
Herr talman! Mandela är helt otvivelaktigt en mycket skicklig politiker, och det är klart att han inte talar om kommunismen och marxismen när han kommer till en borgerlig regering högt uppe i norra Europa. Men tänkesätt, kultur, attityder osv. som har vuxit fram under lång tid -- och naturligtvis beroende på förtryck -- har lett till att de värderingarna finns. Jag tycker inte att man får vara oförsiktig och nonchalera detta. Det finns all anledning att ge information till alla som verkar i det sydafrikanska samhället, men jag tror att man tar en väldig risk här. Jag hoppas i alla fall att statsrådet beaktar riskerna mycket noga i framtiden, så att vi inte stöder fel sida och fel utveckling. Jag tror inte att man skall nonchalera riskerna.
Herr talman! Jag tar verkligen åt mig detta, att riskerna skall beaktas, och jag vill gärna säga ytterligare en gång att det bistånd som vi ger verkligen skall vara inriktat på demokratisering och på en sammanläkning i Sydafrika. Jag tror att det är viktigt att det ställs resurser till förfogande till både demokratisering och sammanläkning.
Herr talman! Jag får tacka för att riskerna kommer att uppmärksammas. Men jag hade en fjärde fråga: Hur har man gjort avvägningen mellan att ge Sydafrika ett ganska betydande bistånd, samtidigt som det kommer att inträffa oerhörda katastrofer i andra afrikanska länder, på grund av torka osv.? Hur har den avvägningen gjorts?
Herr talman! Först vill jag upprepa vad jag sade i det egentliga svaret. Jag tror och vågar hävda att det svenska biståndet till apartheidpolitikens offer har bidragit till den -- som vi nu är överens om -- glädjande utvecklingen. Det tycker jag att vi kan ta åt oss, och det är också det besked som Nelson Mandela och många många andra ger oss. Sedan tror jag att det finns all anledning för oss i Sverige att nu rejält och resolut bistå svältens offer i Afrika. I morgon tar regeringen ett beslut där vi -- kraftfullt, vågar jag påstå -- ställer upp på FN:s appell för att hjälpa svältens offer där. Jag är litet rädd för det här att man alltid ställer saker och ting mot varandra, även om jag mycket väl vet att det måste till prioriteringar. Men Sydafrika befinner sig i en situation där det vore förödande om inte man får tillräcklig syresättning för att orka vidare.
Herr talman! Ibland tror jag att vi svenskar överskattar vår egen förmåga och underskattar de krafter som faktiskt verkar i det samhälle som håller på att genomföra mycket mycket stora förändringar. Faktum är ju att den vita regimen inte har råd att misslyckas med vad den håller på att göra. Det är egentligen där vi har optimismen, att man vill finna en ny grund på vilken svarta och vita kan leva tillsammans. Jag tror t.o.m. att vi med vår hjälp kan göra den anpassningsprocessen svårare, paradoxalt nog. Men det är bra att statsrådet skall gå hem och fundera över riskerna. Det tycker jag är en bra hemläxa.
Herr talman! Jag håller med om att den vita regeringen inte har råd att misslyckas. Men risken för misslyckande tror jag är större om ANC upplever sig sviket av sin omvärld.
Herr talman! Inger Koch har frågat mig om Sverige vid utformandet av det nya samarbetsavtalet med Tanzania kommer att beakta frågan om en fortsatt demokratisk utveckling. 27 mars i år. Då undertecknades det nya samarbetsavtalet samt ett antal insatsavtal. Diskussionen vid förhandlingarna rörde sig i huvudsak om den politiska och ekonomiska reformprocess som nu pågår i Tanzania. Den svenska delegationen betonade särskilt vikten av att denna process fortsätter och fördjupas. På basis av den regeringsinstruktion som den svenska delegationen hade att utgå ifrån underströks betydelsen av ett pluralistiskt samhällssystem med insyn, ansvarstagande och ett klart regelsystem. Från svensk sida välkomnades särskilt beslutet om att flerpartisystem skulle införas, vilket hade tagits någon tid före förhandlingstillfället. Det var nu viktigt att alla nybildade partier tilläts verka och få fram sitt budskap i god tid innan allmänna val skulle hållas. En stor del av det svenska biståndet till Tanzania, framför allt importstödet, betalningsbalansstödet och förvaltningsstödet, är direkt länkat till de politiska och ekonomiska reformerna. Därutöver kan nämnas att flera demokratiinsatser är under beredning. Dessa finansieras från det särskilda demokratianslaget, vilket totalt för nästa budgetår ökar från 550 milj.kr. till 700 milj.kr. Planerade insatser i Tanzania inkluderar stöd till enskilda organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter, stöd till massmedia, stöd till rättsväsendet samt valstöd inkl. valövervakning. Jag kan således försäkra Inger Koch om att demokratifrågan är central i våra förbindelser och vårt utvecklingssamarbete med Tanzania.
Herr talman! Jag tackar biståndsministern för svaret på min fråga. Ett stöd till demokratiseringsprocessen och till värnande om mänskliga rättigheter bör inta en central roll i vårt fortsatta samarbete, inte bara med Tanzania utan med alla våra biståndsländer. Tanzania har efter påtryckningar inlett ett ekonomiskt reformprogram, men för att det skall lyckas är den demokratiska utvecklingen även på mänskliga rättigheternas område helt avgörande. Att hjälpa till med att t.ex. bygga upp fristående domstolar är väldigt angeläget. Därför var det ett mycket positivt svar som biståndsministern gav. Vi bör nu ställa villkor för vårt fortsatta bistånd. Det är viktigt att de nu påbörjade demokratiseringsprocesserna omfattar alla områden och att de planerade demokratiska valen fullföljs. Vi bör på allt sätt hjälpa till och även poängtera vikten av att de blir fria och rättvisa.
Herr talman! Från svensk sida har vi gjort mycket klart att vi anser att demokratiseringsprocessen i Tanzania är oåterkallelig. Vi räknar alltså med en fortsatt fredlig övergång från enpartisystem till flerpartisystem. Men om det mot all förmodan skulle vara så, vilket vi verkligen hoppas inte blir fallet, att demokratiseringsprocessen spårar ur, har vi mycket frankt deklarerat att det får effekter på biståndet helt enkelt genom en minskning av samarbetet.
Herr talman! Jag tackar biståndsministern även för det här svaret. Jag utgår från att regeringen även i fortsättningen bevakar frågorna noga.

Herr talman! Göthe Knutson har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att minska byråkratin inom polisen. Polisen har en central roll när det gäller att skapa trygghet i samhället. Det är därför viktigt att polisen fungerar väl och sysslar med rätt saker. Regeringen har i årets budgetproposition lagt fast en tydlig målsättning att polisens verksamhet måste effektiviseras. Detta är nödvändigt för att kunna bryta utvecklingen mot allt fler brott. Saken har många aspekter. Vi måste få ut fler av våra drygt 16 000 poliser på gatorna. Arbetsmetoder och teknik måste utvecklas. Den överadministration som kan finnas på en del håll måste bantas bort. Ledningen för polismyndigheterna måste förbättras så att de sammanlagda resurserna inom polisen verkligen används på ett sätt som ger resultat i form av minskad brottslighet och ökad trygghet för medborgarna. Allt detta åstadkommer man naturligtvis inte över en natt. Men om en dryg månad, den 1 juli, genomför vi två stora reformer inom polisen som är viktiga i det här sammanhanget. Jag syftar på det nya budgetsystemet och den nya regionala ledningsorganisationen. Reformerna innebär en decentralisering av ansvar och befogenheter inom polisen. Cheferna på lokal och regional nivå får ett totalansvar när det gäller att uppfylla verksamhetsmålen inom ramen för tilldelade resurser. Detta blir möjligt bl.a. genom att länen och polisdistrikten får en större frihet när det gäller att bestämma om hur verksamheten skall organiseras och hur resurserna skall användas. Avsikten från regeringens sida är att budgetreformen och reformen av den regionala ledningen skall vara utgångspunkten för ett brett upplagt arbete med att rationalisera och effektivisera arbetet inom polisen. För att säkerställa att rationaliseringsarbetet kommer i gång snabbt kommer jag att föreslå regeringen att uppdra åt rikspolisstyrelsen och länsstyrelserna att utarbeta ett program för att rationalisera och effektivisera polisverksamheten inom resp. län. Målet bör vara att åtminstone huvuddelen av programmet skall kunna genomföras under loppet av budgetåret 1992/93. Här kan det bli fråga om åtgärder av många olika slag, både när det gäller själva polisverksamheten och när det gäller administrativa och organisatoriska frågor. Jag kommer vidare att ta initiativ till att se över organisation och uppgifter på central nivå inom polisen. Det är viktigt att rikspolisstyrelsen på ett effektivt sätt kan verka för att polisen utvecklas i enlighet med de mål och riktlinjer som har slagits fast av regeringen och riksdagen. Samtidigt är det klart att den ökade självständigheten på lokal och regional nivå måste leda till att man kan dra ned på den centrala administrationen. Det är sådana frågor som översynen skall ta sikte på. Jag överväger formerna för att snabbt komma igång med de förändringar som kan ske utan omfattande utredningsarbete. Åtskilligt är alltså på gång när det gäller att modernisera och förbättra den svenska polisen. Min ambition är att vi skall kunna se tydliga resultat i form av en effektivare polisverksamhet före mandatperiodens utgång.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Låt mig också gratulera justitieministern för den alldeles utmärkta publicitet som justitieministern har fått i dagens Expressen och de förnuftiga svar som hon har givit på allmänhetens frågor. Det är ett reportage som speglar en ny tid och framför allt den uppfattning om polisen och dess betydelse som svenska folket har. Det är något som i alltför liten grad har kommit till uttryck från regeringsmajoriteten under en del år. Den fråga jag har ställt om byråkratin inom polisen har varit aktuell i många år. Leif G. W. Persson, den kände kriminologen och professorn vid polishögskolan, har skrivit en uppmärksammad artikel i Polistidningen. Han hävdar där att Sverige har världens dyraste och mest byråkratiska poliskår. För varje polisman på fältet går det i dag drygt en anställd som sysslar med annat. Jag delar inte helt Leif G. W. Perssons uppfattning och i synnerhet inte Aftonbladets rubrik lördagen den 16 maj där det påstods att den svenska polisen är usel. Det är den inte. Däremot finns det mycket som kan ändras. Den nyordning som statsrådet hänvisar till är alldeles säkert riktig. Det blev en majoritet i kammaren för detta redan under den tidigare regeringen. Men det finns en risk som jag vill ställa en kompletterande fråga om. När man lokalt får större inflytande över processen, finns det en risk för att man inte tar fasta på det som är så nödvändigt, nämligen att kasta ut så många skrivbord som möjligt från polishusen i landet och se till att poliserna kommer ut i direkt polisiärt arbete. Är det möjligt att utöva mer styrning, statsrådet?
Herr talman! Ibland måste man välja, och då måste man välja efter den modell som man tror har bäst förutsättningar att nå de mål som har satts upp. Självfallet finns det alltid en risk med att delegera ansvar. Men det är en risk man får ta om man vill ta till vara kreativitet och kunskap om lokala förhållanden, vilka kan komma till sin rätt vid delegering av beslutanderätt och budgetansvar. Samtidigt har regeringen och riksdagen rätt och skyldighet att sätta upp mål och riktlinjer för verksamheten, och rikspolisstyrelsen har skyldighet att följa upp efterlevnaden av dessa mål och riktlinjer. Det är den metoden som måste användas för att få till stånd en effektivisering och en synlig polis. Det är viktigt att vi ofta markerar att detta är något vi eftersträvar.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för det kompletterande svaret. Jag är mycket nöjd med svaret i sin helhet. Men jag ser också risker. De åtgärder som statsrådet vidtagit redan innan jag ställde frågan, i synnerhet innan Leif G. W. Persson skrev sin artikel, är säkert alldeles utomordentliga. Men när i tiden skall dessa mål uppfyllas? Jag föreställer mig att de flesta chefer inom polisen är mänskliga varelser och som säkert är bra som organisatörer. Men det är just genom organiserandet som det har blivit så förtvivlat mycket skrivbordsarbete i stället för det som kallas heter yttre tjänst. Det har medfört att allmänheten tycker sig se alldeles för få poliser ute på gator och torg -- inte minst på landsbygden.
Herr talman! Vi har från regeringens sida i årets budgetproposition lagt fast tydliga målsättningar. Det är målsättningar som skall gälla i den nya organisationen fr.o.m. den 1 juli 1992. Det innebär också att vi via rikspolisstyrelsen under budgetåret 1992/93 skall följa upp att dessa riktlinjer efterlevs.
Herr talman! Jag använder den enklaste av all matematik -- för min egen skull, och inte för justitieministerns. I dag finns det en byråkrat på varje polisman som är i yttre tjänst, vilket ju är betydligt fler än 7 000 -- många är ju lediga, osv. Det polisiära arbetet utgör en bråkdel av den totala arbetstiden. Nåväl! När går det att säga att det finns en byråkrat på, låt oss säga, tre polismän som är ute i det direkt polisiära arbetet? Jag underkänner inte utredningsarbetet, men går strävan i den riktningen?
Herr talman! Jag tror inte att vi skall gå närmare in på matematiken. Då måste vi också definiera vad polisarbete är och på vilket sätt utredningsarbete icke är att betrakta som polisarbete. Merparten av utredningsarbetet syftar till att klara ut brott. Mycket av det brottsförebyggande arbetet är inte synligt utåt, utan sker mycket med hjälp av kontakter med skola, föräldraorganisationer, sociala myndigheter, osv. Jag är inte beredd att diskutera de frågorna närmare. Då måste vi ha klarat ut definitionerna först. Vår utgångspunkt är, att redan med den nya organisationen som införs den 1 juli, skall möjligheterna öka att minska administrationen.
Herr talman! Jag vill passa på tillfället att i korthet berätta att man i ett av landets polisdistrikt gärna vill att personalen redan på morgonen är inriktad på att inte bara sitta vid skrivbordet och göra utredningar om redan begångna brott utan också på att vara ute i det preventiva arbetet och av den anledningen bära uniform redan från morgonen. På det viset blir fler poliser synliga ute på stan. Det är en bieffekt. Då kan man i större utsträckning samordna brottsbekämpningen. Man kan följa brottet från brottsplatsen och så att säga ta det med sig till skrivbordet. Då blir det inte bara en administratör av den alldeles utmärkta polisman som en gång började i yttre tjänst.

Herr talman! Birgit Henriksson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att reaktionen skall vara i bättre överensstämmelse med det allmänna rättsmedvetandet när enskilda människor ingriper för att hindra brottslig eller uppenbart farlig verksamhet. Det finns olika bestämmelser som kan aktualiseras i fall av det slag som Birgit Henriksson tar upp. Den kanske mest centrala är brottsbalkens bestämmelser om nödvärn. Den ger den enskilde rätt att i självförsvar, men också till försvar av någon annan, tillgripa allt det våld som inte är uppenbart oförsvarligt. Även om den enskilde skulle använda ett uppenbart oförsvarligt våld, skall han inte straffas om situationen var sådan att han hade svårt att besinna sig. Om domstolen ändå finner att gärningen är brottslig skall nödvärnssituationen beaktas vid straffmätningen och domstolen kan döma ut ett lindrigare straff för brottet. Jag vill också nämna att det i lagen uttryckligen sägs att det är en förmildrande omständighet om ett brott föranleds av ett grovt kränkande beteende. Den bestämmelsen gäller även om det inte förelegat en nödvärnssituation. Nödvärnsbestämmelsen har bl.a. tagits upp av riksdagens justitieutskott vid olika tillfällen. Utskottet har då konstaterat att nödvärnsreglerna ger en ganska bred marginal till den angripnes förmån och utgör en lämplig avvägning mellan olika intressen. Något skäl att göra sakliga ändringar i bestämmelserna har utskottet inte ansett föreligga. I fängelsestraffkommitténs slutbetänkande har också frågan om nödvärn tagits upp. Kommittén har föreslagit att lagtexten skall redigeras om bl.a. i syfte att framhäva nödvärnsrätten tydligare. Jag räknar med att ett förslag på grundval av kommitténs förslag skall kunna överlämnas till riksdagen under hösten.
Herr talman! Jag vill först tacka justitieminister Gun Hellsvik för svaret. Frågan ställdes ursprungligen av min partikollega Elisabeth Fleetwood. Hon upprördes mycket över en händelse som relaterades i Aftonbladet den 13 maj. Hon skrev frågan men blev hastigt sjukskriven och bad mig överta den, eftersom jag helt delar hennes uppfattning att man får fel signaler när människor som försöker ingripa rådigt blir de som råkar illa ut. Det var först när jag läste svaret på frågan som jag förstod att den kanske kunde misstolkas. Det var inte nödvärnsrätten som hade upprört oss i detta fall. Jag skall kort relatera bakgrunden till frågan. Det var en 16-åring som buskörde på en trimmad moped tillsammans med några kamrater i ett bostadsområde där många små barn lekte. En vuxen man blev mycket oroad över tilltaget. Han blev rädd för att en allvarlig olycka skulle kunna inträffa. Och det gjorde det, men inte på det sätt han ens i sina vildaste fantasier kunde föreställa sig. Han sade till ynglingarna att det var riskfyllt, att de inte fick busköra bland småbarnen på gångvägarna. En av mopedisterna smet, men en stannade kvar. ''Stanna här, nu måste vi tala med polisen'', var allt som mannen hann säga, innan ett knä träffade hans ansikte och en tung verktygslåda av plåt träffade hans nacke. Björn, som mannen heter, lyckades trots detta hålla i pojken tills ett par grannar kom till undsättning. I dag ligger mannen som ville skydda småbarnen på Karolinska sjukhuset i s.k. järnkrona. Han får tillbringa minst hela sommaren på sjukhuset. Sjätte kotan är intryckt. Några millimeter till och han hade blivit förlamad för livet.
Herr talman! Jag känner väl till detta fall. Birgit Henriksson och jag skall naturligtvis inte diskutera några detaljer. Just i detta fall, som nyligen har inträffat och är mycket tragiskt, har inte den rättsliga processen startat ännu. Det är svårt att utöver allmänna sociala aspekter föra en närmare diskussion om ifall vi har några brister i lagstiftningen. Fallet visar att vi har brister i vårt samhälle, när vi inte lyckas föra över vad vi tycker är normala normer till våra barn och när vi inte ser det som en naturlig del att vi i vuxenvärlden tillrättavisar de unga. Fallet får sedan visa om det finns några brister i lagstiftningen. Ingenting tyder ännu på detta. Däremot pekar det på andra allvarliga brister.
Herr talman! Det jag tycker är värst är att den 16 åring som gjorde detta redan är känd av polisen, och ändå var han ute dagen efter och buskörde på samma gångvägar bland barnen igen, med sin trimmade moped. Det är omöjligt att fatta 16 åringens reaktion, men det är ofattbart att inte samhället ger andra signaler. Hur kommer det sig att han får fortsätta med sin buskörning? Varför gör ingen någonting? Hur skall man få människor att våga ingripa och säga ifrån, när reportage i tidningar eller glimtar från TV talar om hur det kan gå? Tycker inte justitieministern, liksom Elisabeth Fleetwood och jag, att det måste bli någon form av reaktion på ett brott av detta slag? Ynglingen är alltså tidigare känd hos polisen för upprepade brott. Vad har justitieminister Hellsvik för förslag till åtgärd? Det är så mycket som hänger på att vuxna lär sig säga ifrån. Det är till hjälp för många unga. Men då måste samhället reagera när allvarliga saker inträffar.
Herr talman! Vi har mycket arbete på gång inom justitiedepartementet och i kommittéer när det gäller dessa frågor, just för att vi i regeringen anser att det är mycket viktigt att komma med snabba reaktioner när det är fråga om unga människor som gör sig skyldiga till brott. Det är där diskussionen om jourdomstolar kommer in. Vi skall kunna komma med tydliga reaktioner. Som det är i dag har vi begränsade möjligheter att ingripa mot unga människor som gör sig skyldiga till brott, vilket tyvärr resulterar i att vi alldeles för ofta får sätta unga människor i fängelse. Det är ett misslyckande. Vi måste finna andra former för att tidigt markera att vi inte accepterar beteendet. Den nya regeringen har intensivt engagerat sig i dessa frågor och hoppas att i slutet av nästa budgetår kunna lägga fram en del förslag.
Herr talman! Jag tackar för det svaret. Jag är mycket glad att höra att arbetet är i full gång inom departementet. Sådana här fall visar hur viktigt det är med snabba reaktioner. Detta är inte en enskild händelse. Vi läser om sådana här fall litet då och då. Det visar också hur viktigt det är att sätta stopp tidigt, så att inte ungdomar hinner begå brott på brott och till slut kommer till en gräns där inga regler gäller. Jag är glad och tacksam över att höra att det snabbt kommer ett förslag, och jag hoppas att det blir ett förslag som kommer att hjälpa upp denna situation.

Herr talman! Göran Magnusson har frågat mig om jag kan garantera att inga poliser blir uppsagda under den kommande treårsperioden på grund av otillräckliga budgetanslag. Svaret på Göran Magnussons fråga är ja. Inga poliser skall behöva sägas upp på grund av brist på medel.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Det var ju klart och koncist, men det är inget tvivel om att det enkla svaret ändå reser en hel del frågor. Det pågår ju en diskussion om det finns tillräckligt med anslag och tillräckligt med pengar för nästa verksamhetsår, eller under den treårsperiod som polisen nu går in i. Innebär justitieministerns svar att den här budgetdiskussionen är felaktig? Det finns alltså ingen brist på pengar, i varje fall inte till att ha kvar den personal som är anställd inom polisverksamheten? Innebär det att den polismyndighet som har svåra och många diskussioner om pengar och anser att man har fått för litet pengar inte i något läge skall säga upp polispersonal, utan att justitieministern kommer att fylla på anslagen så att de kommer att räcka till? En intressant fråga är vad uppdraget till riksrevisionsverket egentligen har för betydelse. Om riksrevisionsverket nu kommer fram till att det fattas 300--400 milj.kr., kommer justitieministern, departementet och regeringen då att se till att de pengarna tillförs anslaget? Då är det snarast en slags budgetövning som man för närvarande håller på med och ingenting som det egentligen finns någon anledning att hålla på med vare sig ur anställningstrygghetssynpunkt eller ur den synpunkten att man vill ha ett effektivt och omfattande polisarbete. Vi är ju överens om att detta är en viktig sak. Den har alltså inte bäring här, utan det är mer en slags budgetövning. Till sist vill jag i den här omgången -- jag har ytterligare frågor -- ställa frågan: Är den besparing på 130 milj.kr. som polisen brottas med möjlig att bortse ifrån i det praktiska budgethanterandet hos polisen? Fyller regeringen på även dessa 130
Herr talman! Skälet till att jag uttryckte mig kort men förhoppningsvis tydligt i mitt svar på själva frågan, är att jag för en vecka sedan besvarade en likadan fråga i riksdagen. Även om det inte heller då var så särskilt många närvarande under frågestunden, utgår jag från att kammarens ledamöter tar del av snabbprotokollet. Där finns också svaret på alla de frågor som jag nu har fått. Det är inte fråga om något spel för gallerierna att vi har bett riksrevisionsverket att analysera budgeten för polisen. Det är helt enkelt för att vi anser att man inom polisen inte skall ägna hela våren åt att försöka räkna fram den och för att vi inte skall föra diskussioner om vem som har rätt och vem som har fel. Jag har ännu inte fått resultatet från riksrevisionsverket. Jag får det endera dagen. Som jag sade förra veckan, har vi all anledning att räkna med att den budget och de ramar vi har givit skall täcka de kostnader för de tjänster som polisen har. När det gäller besparingen på 130 milj.kr., är det ett fullföljande av den socialdemokratiska regeringens tidigare beslut om en viss besparing under en femårsperiod. Detta har alltså varit förutsebart och beräknat från polisens sida. Om det skulle visa sig att det finns stora brister är jag beredd att ta en ny diskussion om hur vi skall lösa detta. Men än så länge finns det ingenting som tyder på att det finns några brister. Som jag sagt vid tidigare tillfällen kan det framöver behövas en diskussion om normerna för fördelningen av medel inom polisen.
Herr talman! Är det bara en fråga om normerna och fördelningen inom och mellan olika polismyndigheter? Jag har uppfattat det så, att man har konstaterat en brist, att det är oenighet om hur stor den bristen är och att det är där som riksrevisionsverket skall döma. Jag har tagit del av svaret från förra veckan. Det var när jag läste det, som jag tyckte att det fanns anledning att fråga ytterligare en gång. Om riksrevisionsverket kommer fram till att det finns en brist, vet polismyndigheterna och polischeferna ute i landet att det inte har så stor betydelse, utan de kan behålla den polisorganisation som de för närvarande har. När det sedan gäller dessa 130 milj.kr., är det intressant att konstatera att regeringen fullföljer den socialdemokratiska budgetpolitiken på den punkten. Det vore ju bra om man gjorde det på andra punkter också. Det intressanta är att den borgerliga oppositionen reserverade sig mot den besparingen tidigare. Det hade inte varit ologiskt om den här regeringen hade försökt att klara det, med tanke på att man vill ha fler poliser.
Herr talman! Skillnaden är att vi fullföljer den besparing som syftar till effektiviseringar. Samtidigt har vi ökat anslagen för att möjliggöra intagning av fler sökande till polishögskolan.
Herr talman! Det är bra om man genom effektivisering kan spara 130 milj.kr. Det var ju i och för sig avsikten med det beslut som fattades. Egentligen var beslutet då i första hand inriktat på administrativ personal, inte på polismanstjänster. Jag är inte övertygad om att budgetproblemet är riktigt så enkelt, sett ur det nuvarande prekära budgetläget, som justitieministern nu vill framställa det. Jag tror att det kommer att bli svårigheter att få fram de pengar som till äventyrs kan komma att fattas. Sedan är ju budgettekniken intressant. Såvitt jag förstår kan väl inte heller justitieministern riktigt klara ut hur många poliser som kommer att finnas i organisationen. Polismyndigheten har ju möjlighet att välja mellan poliser, och bilar eller lokaler.

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat mig varför regeringens instruktion för ombuden vid FN:s konferens om miljö och utveckling är hemlig. Regeringen antog den 5 mars 1992 en instruktion för FN:s konferens om miljö och utveckling och för det fjärde mötet med den förberedande kommittén för konferensen. Uppgifterna i instruktionen angår Sveriges förbindelser med annan stat och rör mellanfolklig organisation. Det står inte klart att de kan lämnas ut utan att detta stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet. Uppgifterna skyddas därför av sekretess enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen. Låt mig i detta sammanhang säga att det är naturligt att inte offentliggöra en förhandlingsinstruktion av detta slag. Därigenom skulle motparterna i förhandlingen få otillbörlig kännedom om de svenska förhandlingspositionerna. Även en handling som är hemlig kan delges organisationer och andra som har intressen i pågående förhandlingar. I detta fall har den svenska nationalkommittén för konferensen fått del av instruktionen. I nationalkommittén ingår bl.a.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
Herr talman! Jag tackar på Gudrun Schymans vägnar för svaret på denna fråga. Hon har tyvärr hastigt fått förhinder och kan inte ta emot svaret. Jag har två kommentarer till svaret. Den första är att jag har all förståelse för att en detaljerad förhandlingsinstruktion inte kan vara offentlig -- det tror jag att alla som i något sammanhang har förhandlat är införstådda med. Men det finns en viktig aspekt som också hör hemma i det här sammanhanget, och det är att det finns ett berättigat behov, hos t.ex. Sveriges riksdag eller allmänheten i Sverige, att vara med i dessa oerhört viktiga diskussioner, att få information om hur den svenska regeringen ser på hur förhandlingsarbetet fortskrider. Jag delar frågeställarens uppfattning så till vida att det har varit litet dåligt beställt med möjligheterna till diskussion. Jag vet att t.ex. det danska folketinget har haft en omfattande diskussion före den danska delegationens resa till Rio, men i Sverige har vi saknat den möjligheten. Min andra kommentar gäller detta att den svenska nationalkommittén har fått del av de hemliga instruktionerna. Den information som jag har fått från vår representant är att hon nekades att ta del av de instruktioner som skrevs i mars, just med det argumentet att de var hemliga. Vi reagerade mot det, då vi tyckte att det var märkligt. Det borde självklart vara så att deltagarna i nationalkommittén hade möjlighet att diskutera igenom instruktionerna. Däremot fick man muntlig information. Jag förstår av utrikesministerns svar att detta måste ha berott på något missförstånd och att avsikten uppenbarligen var att hela nationalkommittén skulle få del av de skrivna instruktionerna.
Herr talman! Ja, sedermera har ordföranden i nationalkommittén, statsrådet Olof Johansson, beslutat att nationalkommitténs ledamöter skall få del av instruktionen. Så skedde också vid kommitténs sammanträde den 6 maj. Vad gäller informationen över huvud taget, har ju statsrådet Johansson lämnat en särskild information till riksdagen i denna fråga inför mötet i Rio. Sedan har också information spridits om själva konferensen, inte minst om den svenska regeringens ställningstagande i olika konferensfrågor. Sådana ställningstaganden har t.ex. meddelats i den svenska nationalrapporten, i tal, artiklar och pressmeddelanden, så det har ändå givits en ganska vid information inför själva mötet.
Herr talman! Jo, det har funnits möjligheter att informera sig -- det håller jag gärna med om -- men jag tycker ändå som ledamot av riksdagen att det också hade varit på sin plats att det givits tillfälle till en mer omfattande diskussion, att regeringen under något skede av den här processen hade lämnat en redogörelse till riksdagen, en berättelse om hur man ställde sig, och gett riksdagen möjligheter att hantera det. Det var mycket bra att miljöministern för en tid sedan informerade riksdagen, men den typen av informationsstunder ger bara möjlighet till korta frågor och kommentarer och ger inte möjlighet till en mer omfattande diskussion, som jag tycker att riksdagen borde ha fått.
Herr talman! Jag vill dock påminna om att här har suttit en bred och representativ nationalkommitté, som under hela tiden har haft möjlighet att följa arbetet, som nu har pågått ganska länge, och att ge sina synpunkter. Där har vi haft en mycket bred förankring och en bred diskussionsgrupp.

Herr talman! Lars Andersson har frågat mig vad regeringen kommer att göra för att stoppa Serbiens förtryck av kosovoalbanerna. För två månader sedan -- den 20 mars -- svarade jag här i kammaren på en interpellation om respekten för mänskliga rättigheter för albaner i Kosovo och andra delar av Jugoslavien. När det gäller kosovoalbanernas situation väljer jag därför att ge enbart följande korta bakgrund. På det tidigare Jugoslaviens territorium lever i dag uppemot 3 miljoner albaner. Av dessa finns omkring 2 miljoner i Kosovo, som är en provins i Nio av tio invånare i Kosovo är albaner. Albanerna i Kosovo kräver att få tillbaka sitt provinsiella självstyre. Belgradregimen har mött detta krav med diskriminering och förtryck. Detta är en utveckling som självfallet inte kan accepteras. Sverige har därför sedan länge pekat på och kritiserat Belgradregimens uppenbara kränkningar av kosovoalbanernas mänskliga rättigheter. Vår kritik har framförts både bilateralt och multilateralt i ESK och i andra fora. Vår kritik kommer att fortsätta även framgent, till dess förhållandena för albanerna i Kosovo har avsevärt förbättrats. Senast framförde vi den svenska uppfattningen för två veckor sedan, då en tjänsteman från utrikesdepartemenet vid besök i Belgrad framförde regeringens starka ogillande av Serbiens förtryck av kosovoalbanerna. Han uttryckte också under besöket vår skarpa kritik av Serbiens agerande i Historiska, kulturella och politiska motsättningar mellan olika befolkningsgrupper i det tidigare Jugoslavien är drivkrafter bakom den tragedi som i dag utspelas på Balkan. Kriget har skördat tusentals människors liv, hundratusentals familjer har tvingats fly från sina hem, och städer har lagts i ruiner. Kriget måste få ett snabbt slut. Det är fullständigt oacceptabelt att regeringsföreträdare i dagens Europa söker lösa konflikter med militära maktmedel. Det internationella samfundet måste också med alla till buds stående politiska medel förhindra att kriget sprider sig till andra delar av det forna Kosovo övergå i öppen militär konflikt finns risk för en internationalisering av konflikten med oöverskådliga följder för hela Balkan.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. I dagens Europa har vi ett apartheidsystem i full kraft. Forskare, läkare, lärare och andra sparkas i Kosovo, och kanske över 100 000 människor har mist sina arbeten de senaste två åren. Inte nog med att den albanska befolkningen förtrycks; den utsätts för rent barbari. Havande kvinnor sticks ned med bajonett, våldtas och förnedras -- det är inget ovanligt. När kommer regeringen att avbryta eller tona ned sina relationer med Belgradregimens tyranner? De är ingenting annat än tyranner. Om inte Sverige reagerar, vem skall då gå i täten? Albaniens nya demokratiska ledning har förklarat att man kommer att ingripa om albanerna i Kosovo angrips ytterligare. Är det inte bättre att börja isolera Serbien än att få ett stort, okontrollerat Balkankrig? Sedan vill jag fråga: När framfördes den senaste bilaterala och multilaterala kritiken, som anges i svaret, utöver den som framfördes vid besöket i
Herr talman! Vi befinner oss just nu i ett skede när det internationella samfundet mycket kraftigt ökar trycket på Serbien och diskuterar ganska omfattande sanktioner. Vi kommer självfallet också att vidta åtgärder i samklang med det internationella samfundet. Jag tycker alltså att vi befinner oss i ett skede när det sker en ganska bestämd upptrappning mot Serbien och dess aggressiva handlingssätt.

Herr talman! Kristina Svensson har frågat mig om de f.d. sovjetiska trupperna i Baltikum och om jag avser att ta ett svenskt initiativ i ESK eller FN för att finna lösningar på frågan om ett tillbakadragande av dessa trupper. I och med de f.d. sovjetiska truppernas fortsatta närvaro i Baltikum föreligger en risk för incidenter som kan trappas upp till en konflikt, vilket skulle vara djupt olyckligt för både balter och ryssar. Detta har jag sagt vid ett flertal tillfällen. Nyheter tidigare i år om att regelrätta förhandlingar om ett ryskt militärt återtåg ur Baltikum skulle komma i gång var därför mycket glädjande. Ett återtåg skulle dessutom innebära en viktig förtroendeskapande åtgärd för hela den nordeuropeiska regionen. Det vore också ett sätt för Ryssland att visa respekt för de tre baltiska staternas nationella suveränitet. Baltikum låter sig inte med lätthet fastställas, eftersom den ryska sidan inte ger tillfredsställande information härom. Uppskattningar pekar mot ca 100 000 soldater. Att det ej föreligger något avtal om dessa truppers status samt ej heller någon överenskommelse om tidtabell för deras tillbakadragande ur Baltikum är en anomali i dagens Europa. Herr talman! Det är regeringens uttryckliga förhoppning att de rysk-baltiska förhandlingarna skall ge resultat i tid till toppmötet i Helsingfors inom ESK i juli och att en tidtabell för ett tillbakadragande då föreligger. Förhandlingarna är av bilateral natur. För att på ett konstruktivt sätt kunna hantera frågorna i ett multilateralt forum såsom ESK krävs båda parters, dvs. även Ryska federationens, aktiva medverkan. Samtidigt är det naturligt och viktigt att de ryskbaltiska förhandlingarna kontinuerligt uppmärksammas inom ESK och FN. Så sker också under det pågående uppföljningsmötet inom ESK i Helsingfors. Frågan har tagits upp av Sverige, Norge, EG och Polen i syfte att söka skynda på förhandlingarna. Förslag från de baltiska staterna att frågan på ett mera formellt sätt skulle tas upp i ESK har dock inte kommenterats av den ryska delegationen. Den ryska sidan tycks för närvarande något ändra sin inställning. Bl.a. tycks det som om enighet kommer att nås kring möjligheten att ESK hålls informerat om förhandlingarnas gång. Samtidigt har intresset för denna fråga klart ökat hos ESK:s övriga medlemskrets. Beträffande FN har de tre baltiska staterna vänt sig till FN:s generalsekreterare och vädjat om att denne noga skall följa utvecklingen i denna fråga. Regeringen delar uppfattningen att generalsekreteraren noga bör följa denna utveckling. Sverige avser även vid lämpligt tillfälle att ta upp frågan i FN. Låt mig avsluta denna redovisning med att återigen betona den vikt regeringen fäster vid frågan om de f.d. sovjetiska truppernas tillbakadragande ur Baltikum. Det finns i detta sammanhang skäl att nämna att jag i samband med ryske utrikesministern Kozyrevs framträdande inför maj tog upp frågan om tidtabellen för ett tillbakadragande av dessa trupper.
Herr talman! Jag får tacka utrikesministern för svaret på frågan. Den har varit upp vid ett flertal tillfällen här i riksdagen den senaste tiden, och det är inte så konstigt, eftersom vi kan notera att de bilaterala förhandlingarna mellan Ryssland och Estland, Lettland resp. Litauen helt har gått i stå. Sverige har mycket klart och tydligt uttryckt sin upprördhet över det här. Vad kan vi då göra för att internationalisera frågan? I svaret kan jag utläsa att Sverige är berett att vid lämpligt tillfälle ta upp frågan i FN, och jag undrar då när det är ett lämpligt tillfälle. Vidare kan man utläsa att vi har agerat i ESK, men enligt vad jag förstår har vi inte själva initierat frågan i ESK, och det tycker jag är något märkligt. Vad man är överens om mellan Ryssland å ena sidan och de baltiska staterna å den andra är att trupperna skall dras tillbaka, men det finns ingen som helst tidtabell för detta. Det är en skillnad när det gäller de ryska truppernas närvaro i Baltikum i förhållande till ryska truppers närvaro i andra stater i Europa. Detta är en internationell fråga. Vi tog i den säkerhetspolitiska debatten förra veckan upp frågan om att skicka en svensk emissarie till Jeltsin. Vi fick inget svar på det -- jag skulle gärna vilja höra hur utrikesministern ställer sig till det.
Herr talman! Jag tror att Kristina Svensson och jag är eniga om problemets allvar och om hur oerhört angeläget det är att man når fram till ett avtal och en tidtabell som är rimlig. Det är oerhört väsentligt att det internationella samfundet ökar trycket på beslutsfattarna i Moskva, och det är ett starkt svenskt intresse att bidra till att detta sker. Jag kan försäkra Kristina Svensson att vi också försöker göra det. Vi gjorde det senast på Lissabonkonferensen nu i söndags, när kabinettssekreteraren, som var närvarande, tog upp frågan också i sitt anförande. Det råkade vara så att Sverige var det första land som tog upp den här frågan, men därefter fick han instämmanden av den övriga nordiska kretsen. Det blev på det sättet en tung markering vid Lissabonkonferensen. Vi fortsätter att verka så aktivt vi kan i den här frågan. Vi tar den på det största allvar. Jag tror att det som är väsentligt är att få till stånd ett internationellt tryck så att de ryska beslutsfattarna verkligen känner att världssamfundet fäster mycket stor vikt vid den här frågan.
Herr talman! Det är precis det som jag har formulerat i min fråga: Vilket internationellt tryck kan vi lägga på den här frågan? Detta har aktualiserats ytterligare när vi fått veta att man har skickat ersättare för de värnpliktiga. I t.ex. Litauen har värnpliktiga som återvänt till Ryssland ersatts med nya värnpliktiga. Det var mycket alarmerande. Det här är en svår fråga; jag tror att man skall se den också i relation till de ryska minoriteternas ställning i Estland och Lettland -- man använder kanske detta som en hävstång när det gäller de lagar för medborgarskap som man nu diskuterar och arbetar med i de tre baltiska staterna. En rimlig tidtabell är någonting som vi verkligen måste eftersträva. Min fråga om en emissarie har jag inte fått svar på.
Herr talman! Jag har noterat detta förslag och vill som enda kommentar just nu säga att vi har en alldeles utmärkt emissarie i Moskva i form av
Herr talman! Det har vi visst det. Men för att markera det tryck som vi lägger bakom de ord som vi formulerar i olika internationella sammanhang vore det ett mycket tydligt budskap att skicka en emissarie från Sverige, en emissarie på hög nivå, t.ex. utrikesministern.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig om regeringen avser ta något initiativ för att få bättre efterlevnad av fredsavtalet i El Salvador. Fredsavtalet i El Salvador innebär ytterligare ett steg mot försoning i den centralamerikanska regionen, och beskedet att parterna kommit överens hälsades med stor glädje av den svenska regeringen. För att ytterligare markera den vikt som regeringen fäster vid fredsavtalet deltog statsrådet Alf Svensson vid undertecknandet i Den svenska regeringen stöder helhjärtat FN:s insatser i El Salvador. Från svensk sida har även tagits en rad initiativ för att bidra till att fredsavtalet kan genomföras. Regeringen har lämnat direkt bistånd till fredsprocessen. Vi har hittills indikerat att vi avser avsätta en summa på 10 miljoner dollar per år under tre år. Inom ramen för denna summa har redan beslutats om en rad insatser. Omedelbart efter det att avtalet undertecknats frigjordes dessutom en tjänsteman vid utrikesdepartementet för att han, efter förfrågan från UNDP, på plats i El Salvador skall stärka den internationella samordningen av hjälparbetet. Utöver detta är vi beredda till ytterligare insatser för att stödja fredsavtalens genomförande, förutsatt att dessa insatser har båda parters uttalade stöd och att de bidrar till en fortsatt demokratisering och försoning i landet i enlighet med fredsavtalet. För att hålla oss informerade om fredsprocessen, men också för att påverka utvecklingen i gynnsam riktning, står vi i kontinuerlig kontakt med parterna. Vid samtal med den salvadoranske utrikesministern framförde jag nyligen min förhoppning att utvecklingen i landet skall erbjuda nya möjligheter till samarbete mellan de olika grupperingarna i landet. Just i dag sammanträffar statssekreterare Alf Samuelsson och tjänstemän på Att fredsavtalet undertecknades innebar inte att freden automatiskt återvände till El Salvador. Efter en utdragen konflikt, där tiotusentals människoliv offrats, är vägen tillbaka till fred och försoning lång och svår. Det viktiga är nu att den politiska vilja som visades under förhandlingsprocessen inte går förlorad. Den svenska regeringen utgår ifrån att den beslutsamhet att fullfölja avtalet som i januari präglade parterna fortfarande gäller. Båda sidor måste i dag framför allt inrikta sig på att uppfylla sina egna åtaganden i fredsavtalet. Vi ser därför med oro på de attentat som under de allra senaste dagarna riktats mot medlemmar av El Salvador står på tröskeln till den framtid i fred och samarbete som vi för några år sedan knappast vågade hoppas på. Att ett fredsavtal undertecknats innebär ett förpliktande ansvar, som parterna måste infria.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Fredsprocessen i El Salvador har försenats, och det är enligt vad jag förstår regeringssidan som på olika sätt förhalar den och fattar beslut som strider mot fredsavtalet. Detta i sin tur kan naturligtvis bl.a. bero på att delar av militären inte är överens om den överenskommelse som har slutits mellan Vi vet att militära flygplan på ett oroväckande sätt har flugit över gerillakontrollerade områden, och det strider enligt vad jag förstår mot avtalet. Vi vet att parlamentet den 24 april antog en lag som ifrågasätter upplösandet av skattepolisen och nationalgardet. Den 1 mars skulle de ha demobiliserats, men president Christiani har förklarat att en del av dem skall införlivas med två nya paramilitära organisationer, militärpolisen och gränsvakten. Detta strider också enligt vad jag kan förstå mot innehållet i fredsavtalet. Vidare försöker enligt de uppgifter jag har regeringssidan styra över en del av återuppbyggnadsresurserna till sådana områden där de spekulerar i att de skall göra bra valresultat i valet 1994. Det strider också enligt vad jag förstår mot innehållet i fredsavtalet. Det är en sak att sluta fredsavtal -- det är en annan sak att få det att fungera; det är naturligtvis svårt. Jag har ingenting emot innehållet i svaret från utrikesministern. Jag anser att regeringen har gjort mycket bra insatser, men det kanske inte skulle skada om utrikesministern vid nästa kontakt med regeringen i El Salvador tog upp de här brotten mot fredsavtalet -- visar på att vi vet om dem -- och framhöll att de är oacceptabla. Jag hoppas att utrikesministern gör det.
Herr talman! Mycket av det Bertil Måbrink här har beskrivit stämmer med de uppgifter som jag också har fått, nämligen att det sker förseningar och att man tydligen utnyttjar det faktum att avtalet inte explicit stipulerar när olika reduceringar skall ske. Därför har man, såvitt jag förstår, både på regeringssidan och -- som svar på detta -- i FMNL försenat åtgärder som skulle genomföras. Det är naturligtvis inte bra. Det är oroande, och det hotar den allmänna trovärdigheten. Samtidigt är det viktigt att ha klart för sig att det är många frågor som skall lösas i de olika kommissioner som har tillsatts. Avtalet innebär en ram, och sedan finns det kommissioner som skall arbeta vidare med ett antal frågor. Där är det naturligtvis viktigt att FN och naturligtvis även utanförstående länder, som ändå är engagerade på det sätt som Sverige är, trycker på. Jag håller med

Herr talman! Jag tackar för den ytterligare kompletteringen. Jag har ingenting att argumenta mot vad utrikesministern sade -- jag tycker att det var en bra komplettering. Med detta får jag önska utrikesministern en fin sommar!
Herr talman! Berndt Ekholm har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta med anledning av Israels bosättningspolitik och den israeliske premiärministerns uttalande att Israel aldrig kommer att återlämna de ockuperade områdena. Sedan i höstas pågår i Mellanöstern en spirande fredsprocess, som innebär att Israel och dess arabiska grannländer resp. israeler och palestinier träffas och förhandlar om sina gemensamma mellanhavanden. För drygt en vecka sedan kompletterades denna bilaterala process med den första omgången av multilaterala möten om fem olika politiska och ekonomiska problemområden. Sverige deltog aktivt i samtliga fem arbetsgrupper. Allt detta innebär -- trots de många stötestenar och svårigheter som med nödvändighet är förknippade med fredssamtalen -- ingenting mindre än ett historiskt genombrott. För att tillvarata de möjligheter som öppnats krävs emellertid stort tålamod och ihärdig förhandlingsvilja av alla inblandade parter. Till stötestenarna hör den israeliska bosättningspolitiken. Som jag påpekade i den interpellationsdebatt om Mellanöstern som hölls här i kammaren den 12 mars, ansluter sig Sverige till EG:s, USA:s och andra staters bestämda krav på att denna bosättningspolitik skall upphöra. Kravet upprepades då de nordiska utrikesministrarna möttes i Helsingfors den 4--5 ''underströk det fortsatta behovet av förtroendeskapande åtgärder och betonade kravet att Israel upphör med bosättningar på de ockuperade områdena, vilka under alla förhållanden är i strid med internationell rätt''. De nordiska utrikesministrarna påpekade samtidigt att ''ett upphävande av den arabiska handelsbojkotten är en annan förtroendeskapande åtgärd.'' Vad gäller de ockuperade områdenas framtida status är detta den centrala fråga som fredsprocessen i ett senare skede kommer att kretsa kring. Den svenska regeringen kommer även fortsättningsvis att noggrant följa händelseutvecklingen och diskutera denna och andra centrala frågor i våra fortlöpande kontakter med bl.a. den israeliska regeringen. Jag planerar att själv kunna föra sådana samtal i samband med en resa till regionen i vinter.
Herr talman! Uppfattningen att det är ett historiskt genombrott delar jag definitivt. Men när man reser i Mellanöstern får man många känslor, och om man har rest där flera gånger blir man litet beklämd när man ser vad som händer i området och vad som händer med människorna -- på båda sidor, för den delen. Antalet bosättningar är nu över 150 stycken med mer än 100 000 invånare i de ockuperade områdena. Ökningen sker i en förfärande takt. Man ser att det är en systematisk politik som förs -- man kan inte undgå att se det när man besöker området flera gånger. Det ligger en del i vad palestinierna säger: För varje gång som vår förhandlingsdelegation reser till en av dessa förhandlingar i fredsprocessen, har det blivit en ny bosättning när de kommer hem. Det är inte lätt att upprätthålla en sammanhållning i de palestinska leden när man möts av sådant. Bosättningarna lägger också beslag på merparten av resurserna. I Gaza bor det nu 5 000 judar av en total befolkning på 750 000 invånare. Judarna har redan lagt beslag på 30 % av vattnet. Det är ingen som helst rim och reson i detta. Likadant är det på Västbanken. Nästan allt vatten och alla resurser går till de judiska bosättningarna. Man försöker på olika sätt beröva palestinierna möjligheterna att leva där. Jag har själv sett hur man blockerar vägar och trakasserar palestinierna på olika sätt. Vi kan också se hur Jerusalem har utvidgats och snart om fattar 25 % av hela området. Enligt uppgift har israelerna kontroll över 70 á 80 % av marken på de ockuperade områdena. Inte minst med anledning av Shamirs uttalande i valrörelsen kan man konstatera att det föreligger en annektering de facto. Jag skulle vilja fråga utrikesministern om hon delar uppfattningen att den här utvecklingen och Shamirs uttalande kan betecknas som en de factoannektering.
Herr talman! Jag föredrar att använda mitt eget och de övriga nordiska utrikesministrarnas uttryckssätt i det här fallet. Jag tror att det är bättre att göra det. Jag vill gärna upprepa att vi tar klart avstånd från den folkrättsstridiga bosättningspolitiken. Detta är en av de stora stötestenarna i den process som pågår. Samtidigt tycker jag ändå att det är viktigt att vi klart ser att det som nu sker är en historisk utveckling med möjlighet att i någon mån bilägga dessa oerhört svåra konflikter.
Herr talman! Ett exempel på hur långt bosättningspolitiken har gått visar en karta som jag har här. Den visar gränsen mellan det egentliga Israel och Västbanken -- den gröna linjen. Där har den s.k. Sharon-planen eller sjustjärneplanen presenterats. Enligt denna skall man bygga bostäder för hundratusentals judar på israelisk mark och på Västbanksmark. Det bor i dag 40 000 judar i området och 140 000 palestinier. Man vill år 2005 ha ändrat dessa relationer, så att det då bor nästan 40000 judar och 160 000 palestinier i området. I dag bor där alltså 70 % araber, medan resten är judar. Man vill förändra dessa relationer, så att det blir 35 % araber. Man vill alltså marginalisera palestinierna i ett av de områden som nu är väldigt arabiskt och i stället göra det till ett judiskt område.

Herr talman! Jag har ingen anledning att polemisera mot den beskrivning som Berndt Ekholm gör. Jag vill bara återigen upprepa den svenska regeringens bestämda krav att denna bosättningspolitik skall upphöra. Förutom dialogen med parterna tror jag att det bästa vi kan göra är att stödja den pågående fredsprocessen på det sätt som vi gör, bl.a. genom att delta i de fem multilaterala arbetsgrupperna.
Herr talman! Jag förstår att jag och utrikesministern nog är ganska ense om vilka åtgärder som bör vidtas. Vad jag möjligen skulle önska vore att utrikesministern litet oftare uttalade sig i denna fråga och klargjorde den svenska positionen. Jag vill ta ytterligare ett exempel. När man går omkring i Gamla stan i Jerusalem kan man konstatera att kvarter efter kvarter tas över av judarna. Snart finns det inga palestinier kvar i den från början palestinska Gamla stan. Det har gått så långt att de kristna kyrkorna, som är ganska många i det här området, nu har undertecknat en deklaration där de kräver av de israeliska myndigheterna att dessa nu måste se till att skydda kyrkans egendomar. Kyrkorna blir av och till utsatta för skändningar. Om de israeliska myndigheterna inte klarar detta, kommer de att begära internationellt beskydd. Detta är ytterligare ett exempel på att man måste protestera mot den här israeliska politiken. Den är djupt orättfärdig.

Herr talman! Martin Nilsson har frågat mig om regeringen kommer att stödja det ickespridningsarbete som hittills varit Sveriges officiella ståndpunkt genom att inte bevilja militärer och vapenforskare från Kina, Sydkorea, Israel och Jugoslavien tillstånd att besöka Sverige och Jag kan försäkra Martin Nilsson att regeringen är mycket aktivt engagerad i det internationella arbetet för att förhindra vidare spridning av massförstörelsevapen. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder på detta område. Som exempel kan nämnas att Sverige arbetar aktivt för att färdigställa konventionen mot kemiska vapen och att vi tillträtt exportkontrollregimer mot alla typer av massförstörelsevapen och missiler. Vidare kommer Sverige att medverka i de forskningsinstitut för kärntekniker som i dagarna sätts upp i Moskva och Kiev. Svenska experter, bl.a. från FOA, deltar dessutom aktivt i FN:s arbete att förstöra Iraks massförstörelsevapen. Däremot skulle inte icke-spridningsarbetet främjas om regeringen stoppade internationellt deltagande i det symposium, som Försvarets forskningsanstalt arrangerar i nästa vecka och dit forskare från alla FN:s medlemsländer har inbjudits. Jag kan hålla med Martin Nilsson om att rubrikerna på flera av det sextiotal forskningsrapporter som presenteras låter obehagliga, men enligt min uppfattning är det mycket bättre att forskningsresultat inom detta område presenteras öppet än att de hålls hemliga. Symposier av detta slag bidrar till större öppenhet och till att skapa ett ökat förtroende mellan länder och därmed till att undvika väpnade konflikter. Detta ingår som en viktig del i de förtroendeskapande åtgärder som utvecklats inom Forskning om ballistik och vapenverkan är också viktig för fredliga ändamål. För att kunna skydda sig mot olika vapen måste man studera hur de fungerar. Detta är ett led i normal försvarsforskning. Dessutom utgör FOA:s forskning och kunskapsutbyte ett betydelsefullt underlag för Sveriges aktiva deltagande i förhandlingar om förbud mot, och begränsningar av, särskilt inhumana vapen och alla kategorier av massförstörelsevapen och missiler.
Herr talman! Jag vill på Martin Nilssons vägnar tacka för det svar som utrikesministern gett på hans fråga. Jag tolkar utrikesministerns svar så att regeringen inte tänker stoppa exempelvis deltagarna från Kina och från det som kallas för Jugoslavien men som egentligen är Serbien.
Då Martin Nilsson, som framställt frågan, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav andre vice talmannen att
Jag måste få fråga utrikesministern om hon anser att det är rimligt att vi på det sättet gynnar en ganska blodig kommunistisk diktatur i Kina, som man i andra sammanhang har velat isolera eller ha ett mycket litet samarbete med. Är det lämpligt att företrädare för detta land får komma till Sverige och diskutera missilteknik? Tycker utrikesministern att det är lyckat att FOA bjuder in folk från de här länderna? Man kan också fråga sig om det är lämpligt med tanke på de förhållanden som vi kommer att få en debatt om senare i kväll att bjuda hit serbiska militärer att delta i detta symposium. Är det lämpligt, utrikesministern? Tydligen kan man ta hit militärer från Kina och Serbien, men militärorkestrar får inte komma till Stockholm och spela i Globen. Det har UD satt stopp för. Det är en märklig prioritering att musikerna får stanna hemma, medan militärer och militära forskare är välkomna hit, trots att de kommer antingen från blodiga kommunistdiktaturer eller från nationer som jagar in i andras länder och slår ihjäl folk.
Herr talman! Man kan säkerligen ställa alla de frågor som Kent Carlsson här ställer. Samtidigt måste jag konstatera att detta är ett internationellt symposium, som tydligen äger rum med en viss regelbundenhet. Samtliga FN:s medlemsländer är inbjudna. Detta blir på det här sättet något slags internationell verksamhet. Som jag sade i mitt svar anser jag att det är betydligt bättre att den här typen av forskningsrapporter diskuteras öppet. Jag nämnde också i svaret att FOA:s forsknings och kunskapsutbyte är inriktat på förbud mot och begränsning av särskilt inhumana vapen.
Herr talman! Jag kan också förstå att det finns anledning att upprätthålla ett utbyte av kunskaper mellan Sveriges FOA och andra länders motsvarande organ. Jag måste säga att jag tycker att det är märkligt att UD kan stoppa en militärorkester från Kina som skulle till Globen och spela musik. Däremot är man inte beredd att stoppa kinesiska militärer som skall komma hit. I botten ligger ändock en poltisk bedömning av vad som är lämpligt för Sverige att göra. FOA sorterar faktiskt under den svenska regeringen. Här gör tydligen regeringen bedömningen att det är okej att släppa in kinesiska militärer. Jag är också överraskad över att vi nu -- under den pågående konflikten i det f.d. Jugoslavien -- tar hit serbiska militärer. Utrikesministern sade i ett svar tidigare i dag att vi med internationella påtryckningar och annat skall öka pressen på Serbien, så att man drar sig ur de länder där man har varit inne med sin armé.
Herr talman! Återigen måste jag betona att detta är en internationell konferens. FN:s samtliga medlemsländer är inbjudna. Vi brukar respektera en viss universalitetsprincip vad gäller FN. Urvalet av de medverkande och av de forskningsrapporter som presenteras har gjorts av en internationell vetenskaplig kommitté och inte av Sverige.
Herr talman! Avslutningsvis måste jag konstatera att jag tycker att det är märkligt att ett internationellt tattoo i Globen inte kan genomföras med en kinesisk orkester. Däremot kan vilka diktaturregimer som helst delta i FOA:s konferens om missiler och ballistik. Det är märkligt.

Herr talman! Herr Sten Söderberg har frågat biståndsministern om regeringen har för avsikt att finansiera export av rivna hyreshus till Baltikum. Ärendefördelning inom regeringen är sådan att det är jag som skall svara på frågan. Svaret på den ställda frågan är nej. Vad som hänt är följande. För någon tid sedan hade en representant för SABO ett samtal med en av mina medarbetare. Därvid fick vi informationen att medlemsföretag i SABO låter riva delar av befintliga bestånd av hyresfastigheter. I samband med rivning finns möjlighet att ta till vara viss i byggnaden befintlig materiel som t.ex. el och VVS-utrustning. Det aktuella samtalet gällde om det var möjligt att skänka denna överblivna men fortfarande helt användbara materiel till i första hand Estland. För utrikesdepartementets del gällde det närmare bestämt om det inom ramen för vårt samarbete med Östoch Centraleuropa var möjligt att finansiera omhändertagande av materielen på rivningsplatsen och transport av densamma till svensk, alternativt estnisk, hamn. På grund av rådande konjunkturläge får vi ofta förfrågningar om möjligheten att finansiera inköp för t.ex. baltisk räkning av utrustningar, som inte längre behövs i Sverige och som därför betingar ett lågt pris. På grund av de många anspråk som ställs på de medel som anvisats för samarbetet med Östoch Centraleuropa är det svårt att tillgodose denna typ av önskemål. Dess bättre finns det ofta möjligheter för berörda parter att på frivillighetens grund nå det önskade resultatet. Vårt samarbete med de baltiska länderna är framför allt inriktat på åtgärder som skall återge dem självständighet också ur ekonomisk synpunkt. Vad det gäller är med andra ord att ge dem möjlighet att själva ta till vara alla de tillfällen till kloka inköp som finns i Sverige.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag finner frågan väl utredd, och jag behöver inte ställa några följdfrågor. Jag vill endast tillönska en trevlig och skön sommar.

Herr talman! Kent Carlsson har frågat mig när den svenska regeringen kommer att erkänna Makedonien som självständig stat och upprätta diplomatiska förbindelser. Herr talman! Jag har här i kammaren flera gånger tidigare redovisat de principer som styr svensk erkännandepolitik. I dag anses det inom det europeiska samfundet att uppfyllandet av ESK:s principer om demokrati, respekt för mänskliga rättigheter inkl. rättigheter för nationella minoriteter är av stor betydelse härför vid sidan av den klassiska folkrättens tre grundläggande krav. Dessa tre är som bekant att det skall föreligga en befolkning, ett territorium samt en regering som effektivt behärskar detta. Även om samtliga krav är uppfyllda följer dock inte härav att någon folkrättslig plikt att erkänna föreligger. Varje stat avgör utifrån sina egna utgångspunkter och bedömningar både om samtliga krav är uppfyllda och om man vid en positiv bedömning vill erkänna. Herr talman! Regeringen har utöver vad jag hittills sagt också givit klart uttryck för uppfattningen att erkännande av nya stater i Europa bör växa fram gemensamt i det europeiska samfundet. Vidare har det i olika sammanhang från regeringen klargjorts att erkännande bör ske enbart om ett sådant inte riskerar att underblåsa motsättningar och således eventuellt försvåra fredlig lösning av förekommande tvister. Makedonien uppfyller de krav som EG:s s.k. Badinter-kommission i december i fjol uppställde för erkännande. Ett europeiskt och internationellt erkännande av Makedonien har kommit närmare. Det kommer således sannolikt snart att finnas anledning för regeringen att ta ställning till frågan om erkännande av Makedonien.
Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret. Man gör självfallet en politisk bedömning i resp. land av om man vill erkänna ett annat land, även om det finns en del gemensamma principer som man har satt upp för ett erkännande. Jag tycker att utrikesministern undviker sakfrågan när det gäller Makedonien. Jag skulle därför vilja ha ett förtydligande. Vilken av de punkter som utrikesministern tar upp i svaret är det som Makedonien inte uppfyller? Uppfyller man inte de tre traditionella kraven? Respekterar man inte demokrati eller rättigheter för nationella minoriteter? Det vore intressant att höra eftersom vi har väntat så länge med ett erkännande av På vilket sätt skulle ett erkännande av Makedonien underblåsa motsättningar eller försvåra en fredlig lösning? De serbiska trupperna har lämnat Makedonien för länge sedan. Det finns inga konflikter. Det är hur lugnt som helst i Makedonien. Men i Makedonien lider man av att man inte får ett internationellt erkännande. Utrikesministern har i frågesvar i mars och i TT intervjuer i januari betonat att man kanske måste vänta litet med tanke på Bosnien-Hercegovina. Nu har Sverige erkänt Bosnien-Hercegovina. Har det då inte kommit i ett annat läge så att vi omedelbart skulle kunna erkänna Makedonien, som är en fredlig liten stat?
Herr talman! Kent Carlsson är väl medveten om att Makedonien icke har fått internationellt erkännnande -- med ett par undantag. Som jag sade i mitt svar är vi av den uppfattningen och har följt linjen när det gäller de republiker som växer fram ur det sönderfallande Jugoslavien att vi vill se erkännandefrågorna -- som är nog så komplicerade -- i ett europeiskt sammanhang. Jag har flera gånger i den här kammaren betonat att när det gäller tragedien och krisen i det nu upplösta Jugoslavien har vi en klar svensk linje att följa EG:s agerande, att stödja EG:s fredsansträngningar och att därmed se det i ett europeiskt och internationellt sammanhang. Kent Carlsson vet lika väl som jag varför det inte har kommit något erkännande från EG:s sida. Det finns starka spänningar i Grekland, som är EG medlem. Man har starka invändningar mot användandet av namnet Makedonien. Detta är ett problem som vi inte kan bortse från. Grekland är också en part -- och en viktig part -- nära regionen
Herr talman! Jag fick inget riktigt svar på mina frågor. Vilka kriterier uppfyller inte Makedonien? Jag har inte fått något svar på den frågan. På vilket sätt skulle ett erkännande av Makedonien underblåsa motsättningar eller försvåra en fredlig lösning? Jag vet inte vilken konflikt utrikesministern avser, eftersom det är lugnt i Makedonien. Den federala, serbiska, armén drog sig ur för länge sedan. De har inget intresse av Jag tror, precis som utrikesministern, att det är Greklands hot som ligger bakom. I en TT-intervju sade den grekiske utrikesministern vid sitt besök här att om något land erkänner Makedonien som självständig stat kommer det att bli grus i kontakterna. Det skulle för Sveriges del kunna innebära att ett EG-medlemskap sitter i fara. Är det så att vi i Sverige nu är så osjälvständiga att vi inte kan göra självständiga bedömningar av vilka stater vi vill erkänna bara därför att ett land hotar oss och vi därmed kan riskera EG-medlemskapet?
Herr talman! Kent Carlsson lämnar nu lyckligtvis verkligheten i sina funderingar. Sakförhållandet är i verkligheten betydligt klarare. Som jag tidigare har betonat och också framförde i mitt svar bör erkännandet växa fram i det internationella samfundet och i det europeiska samfundet. Det är framför allt det kriteriet som inte är uppfyllt i fråga om Makedonien.
Herr talman! Jag har ställt frågor till Sveriges utrikesminister om den politiska bedömning som den svenska regeringen gör, och jag har här i kammaren ställt kompletterande frågor. I det svar jag har fått antyds det att Makedonien inte skulle uppfylla de krav som utrikesministern nämner i början av sitt svar. Jag vill då veta på vilka punkter dessa krav inte uppfylls. Utrikesministern skriver i sitt svar: Ett erkännande bör ske enbart om ett sådant inte riskerar att underblåsa motsättningar och således eventuellt försvåra en fredlig lösning av förekommande tvister. Jag undrar uppriktigt sagt vad regeringen och utrikesministern menar med detta i fallet Makedonien.
Herr talman! Mitt svar innehåller tre led, och av de tre olika leden är det som jag sade tidigare det led som innebär att ett erkännande av nya stater i Europa bör växa fram gemensamt i det europeiska samfundet som inte är uppfyllt. Kan jag uttrycka mig klarare, Kent Carlsson?
Herr talman! Det enda skälet är alltså att EG inte har gjort ett erkännande, vilket framför allt beror på EG-medlemmen Grekland, som ogillar namnvalet och vill att Makedonien skall heta Greklands sida har alltså även den svenska regeringen i princip ställt sig bakom. Det är märkligt att det i ett sådant här fall, där ett land uppfyller alla de krav man kan förväntas ställa för erkännande, är Greklands bångstyrighet som stoppar. Jag skulle kunna tänka mig att den svenska regeringen i detta fall är rädd för att Grekland kan komma att hälla grus i det maskineri som regeringen vill skall gå så smärtfritt som möjligt, nämligen vår ansökan om EG-medlemskap.

Herr talman! Jag vill nog ändå tillägga att jag tror att Kent Carlsson något underskattar de stämningar som finns i Grekland i denna fråga och som finns hos den befolkning som anser att de lever och bor i Makedonien. Utvecklingen på Balkan visar att det är farligt att underskatta den typen av stämningar hos människor. Dessa stämningar måste hanteras med allvar och tålamod.
Jag föreslår ytterligare ett inlägg vardera.
Jag föreslår ytterligare ett inlägg vardera.
Jag föreslår ytterligare ett inlägg vardera.
Herr talman! Visst skall man ta hänsyn till de stämningar som finns i Grekland, men det är ju ändå till slut en politisk bedömning som den svenska regeringen måste göra. Uppfyller Makedonien de krav som vi rimligen kan ställa på en stat som vill erkännas av omvärlden? Man kan väl ändå förvänta sig att staten Grekland, som åtminstone brukar följa internationella överenskommelser såsom t.ex. ESK, inte som ett resultat av dessa stämningar marscherar in i
Herr talman! Jag har inget att tillägga.

Herr talman! Kent Carlsson har frågat mig när den svenska regeringen kommer att erkänna Bosnien Hercegovina som självständig stat och upprätta diplomatiska förbindelser. Han har också frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att förmå Serbien och dess armé att dra sig ur Bosnien-Hercegovina och därmed möjliggöra en fredlig lösning på konflikten. Jag väljer att besvara båda frågorna i ett sammanhang. Slovenien och Bosnien-Hercegovina invaldes som medlemmar i FN. Enligt svensk praxis innebär stöd för inval i FN av ny stat att denna härmed anses erkänd av Sverige. I konsekvens härmed avser regeringen uppta kontakter med landets regering både för att bekräfta det svenska erkännandet och för att upprätta diplomatiska förbindelser. Redan i går träffade UD:s kabinettssekreterare Bosnien Hercegovinas utbildnings och kulturminister. Han kunde då meddela sin besökare den svenska regeringens avsikter. Situationen i Bosnien-Hercegovina är som vi alla vet djupt tragisk. Strider pågår, och det mänskliga lidandet är stort. Aggressionen mot landet är oacceptabel. Denna svenska uppfattning har flera gånger framförts till regeringen i Belgrad. Vi har också givit klart uttryck för vår uppfattning vid den europeiska säkerhetskonferensens pågående uppföljningsmöte i Helsingfors. Det är regeringens bestämda avsikt att även fortsättningsvis bilateralt och multilateralt verka för att striderna i Bosnien Hercegovina bringas att upphöra så att konflikten härigenom kan få en fredlig lösning inom FN:s och Sverige upprätthåller av praktiska skäl relationer med regeringen i Belgrad. Vår kritiska inställning till det serbiska agerandet har redan inneburit att tillträdet av en ny svensk ambassadör i Belgrad senarelagts. Det är angeläget ett den nya förbundsrepublik som utropats på ett trovärdigt sätt ansluter sig till ESK:s principer om respekt för mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer, nationella minoriteters rättigheter samt fredlig lösning av tvister. De internationella påtryckningarna på regeringen i Belgrad att upphöra med sin väpnade aggression i Bosnien-Hercegovina ökar. Olika åtgärder för att åstadkomma detta diskuteras i det internationella samfundet inkl. bindande sanktioner mot Serbien Också inom den svenska regeringen diskuteras huruvida politiska, diplomatiska och andra ekonomiska åtgärder bör genomföras för att på så sätt låta regeringen i Belgrad än klarare förstå att väpnad aggression inte är ett acceptabelt sätt att lösa tvister.
Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret. Det är glädjande att Sverige nu har erkänt Bosnien-Hercegovina, även om jag måste säga att det var litet senfärdigt och nästan litet pinsamt att det blev ett slags de facto-erkännande i och med omröstningen i FN, när resten av västvärlden har erkänt Bosnien-Hercegovina för många månader sedan. Jag menar att det är ett tecken på att vi har en i vissa frågor mycket passiv utrikespolitik. Det är emellertid bra med erkännandet, att vi äntligen har erkänt Bosnien-Hercegovina. Jag tror att det stärker arbetet med att sätta press på Serbien och den serbiska armén. Den andra frågan jag ställde handlar om vad den svenska regeringen är beredd att göra för att få Serbien och dess armé att dra sig ur Bosnien Hercegovina. Det som troligtvis är mest verkningsfullt i dag är väl att få till stånd internationella ekonomiska sanktioner, dvs. ett stopp för kontakter av olika slag. Har Sverige i FN systemet agerat för att få till stånd beslut om ekonomiska sanktioner eller andra typer av åtgärder som skulle isolera Serbien från kontakter ekonomiskt, kulturellt, socialt och på andra sätt? Jag är litet förvånad över att utrikesministern inte här i kammaren i dag redovisar det som vi har fått höra på radio. Statsministern har ju i dag gått ut och sagt att den svenska regeringen kommer att lägga fram en mängd olika förslag, bl.a. att flygtrafiken skall stoppas. Jag tycker att det är litet nonchalant mot kammaren att utrikesministern inte i ett sådant här svar inför riksdagen redovisar vad regeringen tänker göra. I stället får vi höra det via massmedia. Jag tycker att det är sorgligt.

Herr talman! Kent Carlsson har varit riksdagsman tillräckligt länge för att veta att svaren på sådana här frågor måste utarbetas med en viss framförhållning. Detta är något vi är skyldiga riksdagen. Vi hade sammanträde med utrikesnämnden i morse kl. 9.00. Jag var då föredragande, och vi diskuterade utvecklingen i Jugoslavien och även frågan om sanktioner. Efter utrikesnämndens sammanträde har vi haft möjlighet att redogöra för regeringens ställningstagande. Just nu pågår ett intensivt arbete med att färdigställa en proposition i den här frågan.
Herr talman! Jag skulle vilja påstå att utrikesministern har varit politiker så länge att hon också borde kunna improvisera här i kammaren, att allting inte behöver vara nedskrivet. Det är bra att Sverige förbereder aktioner och kanske också sanktioner av olika slag. Det är ingenting som jag motsätter mig, men det hade ju varit glädjande om utrikesministern här i dag hade kunnat lätta litet på förlåten och berätta vilken typ av åtgärder som den svenska regeringen är inne på och som säkerligen har diskuterats på utrikesnämndens sammanträde i morse. Men jag måste återigen få ställa frågan om Sverige har agerat internationellt i FN eller i andra organ just för att få fram sanktioner, ekonomiska och andra, som gör att Serbien hindras att fortsätta sina kontakter och därmed får ytterligare tryck på sig när det gäller att dra sig ur både Kroatien och
Herr talman! Sverige kommer att agera bilateralt för att ge sitt bidrag till den sanktionspolitik som det internationella samfundet nu vill genomföra. Detaljerna i detta åtgärdspaktet är på väg att utarbetas. Vidare har vår delegation i New York instruerats att Sverige aktivt skall verka för att beslut också skall tas i FN:s säkerhetsråd. Vi är inte medlemmar i säkerhetsrådet -- vi hoppas ju bli det -- men vår delegation kan verka i New York på ett understödjande sätt. Detta har vi instruerat vår delegation att göra.

Herr talman! Kent Carlsson har frågat mig vilka initiativ regeringen är beredd att ta för att undvika en liknande utveckling i Kosovo som skett i stora delar av det f.d. Jugoslavien. I Kosovo utgörs befolkningen till 90 % av albaner. Återstoden av befolkningen är serber. Provinsens självstyre begränsades 1989 och i juli 1990 upplöste de serbiska myndigheterna parlamentet med motiveringen att provinsregeringen motarbetade serbiska nationella intressen. I september 1990 Kosovo det mesta av autonomin. Kosovoalbanerna har flera gånger protesterat mot det serbiska styret och bl.a. krävt republikstatus, dvs. den status som de i dag självständiga länderna i det forna Jugoslavien hade. Kosovoalbanernas krav möttes, med stöd från Belgrad, av repression från de serbiska myndigheterna i provinsen. Kosovoalbanerna menar sig inte tillhöra den nya jugoslaviska förbundsrepublik som utropades den 27 april. I stället har man vidhållit sitt krav på att Kosovo blir en fri och oberoende stat. Den 24 maj genomförde kosovoalbanerna presidentval. Trots skrämseltaktik veckorna innan valen och synlig närvaro av tungt beväpnad polis och militär samt sporadiska arresteringar under valdagen lyckades det inte för Serbien att förhindra valen som genomfördes i god ordning. De djupt liggande motsättningarna i Kosovo-frågan utgör ett ytterligare hot mot fred och stabilitet i det gamla Jugoslavien och på Balkan. En lösning av motsättningarna måste komma till stånd på fredlig väg. Det är regeringens avsikt att, bilateralt och multilateralt, med de medel som står oss till buds försöka bidraga till en sådan lösning. Våld måste fördömas och parterna, i det här fallet främst regeringen i Belgrad, måste bringas till insikt om att en bestående lösning av motsättningarna i Kosovo aldrig kan åstadkommas annat än på fredlig väg. En upptrappning av konflikten i Kosovo måste undvikas. ESK avser att genom missioner till provinsen försöka påverka MR-situationen och dämpa den militära kristemperaturen. Sverige medverkar genom ordförandeskap i den konsultativa kommittén inom CPC i Wien och ramen för ESK:s ledningstrojka.
Herr talman! Det svar som utrikesministern har lämnat vill jag tacka för.

Nu finns det tydliga belägg för från helgens val, där man valt en ny president och ett nytt parlament, att Kosovo vill bli en självständig nation.

Det är bra att regeringen säger att den vill agera bilateralt och multilateralt, och det är bra att ESK skickar en delegation. Men finns det mera konkreta uppgifter om vad regeringen tänker sig göra framöver för att trycka på den serbiska regeringen, så att det inte blir något våld eller någon inmarsch i
Herr talman! Det är min alldeles bestämda uppfattning att den sanktionspolitik som nu kommer till stånd mot Serbien är en mycket viktig markering. Den är också en viktig markering vad gäller kosovoalbanernas rättigheter, därför att det internationella samfundet uppställer som ett kriterium för en normalisering av förbindelserna gentemot Serbien och Montenegro att det måste finnas en klart uttalad vilja av respekt för minoriteternas rättigheter. Detta är ett villkor som finns med bland de krav som ställs av det internationella samfundet. Det tycker jag att vi här i Sverige har anledning att se som något mycket konstruktivt i den här frågan. Sedan vill jag också nämna att ESK nu agerar mycket aktivt. Det råkar vara så att vi har en svensk som ordörande i CPC-kommittén i Wien. Vi har arbetat med den här frågan under dagen i utrikesdepartementet. Avsikten är att det skall avgå en mission till Kosovo inom ramen för ESK. Kommer denna till stånd, tror jag att det också kommer att bli en markering inför serberna och ett stöd för albanernas rättigheter.
Herr talman! Jag är överens med utrikesministern i de flesta delarna här och tycker att Sverige gör bra saker. Framför allt att man får ner en delegation från ESK är alldeles utmärkt. Men det handlar givetvis också om att sätta en allmän press på Serbien. Det var därför jag ställde frågan om det i de sanktionsförberedelser som nu görs i Sverige och som också diskuteras inom ramen för FN finns en koppling till situationen i Kosovo.
Herr talman! Mitt svar på den frågan är ja.

Herr talman! Rune Evensson har frågat mig om vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att efterkomma riksdagens begäran om en bättre ordning för efterlevnaden av reglerna om skyddsanordningar på tak och när regeringen avser tillställa riksdagen en proposition i frågan. Jag avser föreslå regeringen att ge boverket i uppdrag att informera berörda parter om gällande regler och om byggnadsnämndernas skyldighet att kontrollera reglernas efterlevnad. Jag har dock inte för avsikt att föreslå regeringen att riksdagen tillställs någon proposition i ärendet.
Herr talman! Orsaken till min fråga är att många äldre fastigheter i dag har bristfällig eller ingen taksäkerhetsutrustning alls. Dessa tak är flera yrkesgruppers arbetsplats. I oktober 1989 gavs regeringen i uppdrag att informera kommuner och fastighetsägare om deras skyldigheter att se till att skyddsanordningar på tak kommer till stånd enligt det beslut som fattades 1985 men som inte har slagit igenom i verkligheten ute i kommunerna. Lagar kan vara aldrig så bra, men om de inte följs är de ändå verkningslösa. Regeringen gav boverket i uppdrag att vidta åtgärder för information, för bättre kontroll och för att undersöka och belysa förutsättningarna för upprustning av skydd på tak. Detta skulle gälla befintliga byggnader. Boverket kom med rapporter både i mars 1991 och i maj 1991. Sedan blev det regeringsskifte, och då tillställdes boverket ytterligare frågor om vad det kommer att kosta med kontroll, med upprustning och med informationsinsatser. Då undrar jag: Vill man räkna efter vad exempelvis ett plåtslagarliv är värt, innan man vidtar åtgärder? Svaret visar på en betydligt lägre ambitionsnivå än vad den förra regeringen hade, och jag beklagar detta för takarbetarnas skull. En av de yrkesgrupper som jobbar på tak är plåtslagare, och den gruppen visar en förhöjd dödlighet i fallolyckor. Inom många områden arbetas det för att minska olycksfallsriskerna, och takarbetarna får inte undantas. Därför tycker jag att Per Westerberg visar ointresse för dessa frågor. Det gäller flera yrkesgruppers dagliga arbetsmiljö. Det är yrkesgrupper som inte klagar och gnäller i onödan, men de har samma rätt som andra i samhället att kräva en bra arbetsmiljö. Jag vet att näringsministern är mycket ute och reser och gör studiebesök. Jag rekommenderar näringsministern att vid något tillfälle göra ett besök på en plåtslagares arbetsplats på ett hustak här i Stockholm, kanske på 20 meters höjd, efter en snöig natt. Det är nämligen plåtslagarna som får sköta om snöskottningen på fastigheterna. Det är verkligheten för dem.
Herr talman! När det gäller ambitionsnivån hos den gamla och den nya regeringen vill jag säga att det framgår även av Rune Evenssons inlägg här att den gamla regeringen väntade i två år med att i praktiken inte göra någonting. Vi kommer nu igen, så fort vi har kunnat sätta oss in i och prioritera frågorna, med att informera så att vi verkligen får efterlevnad av de föreskrifter som redan finns. Jag vill även påminna om att det redan nu finns en retroaktiv lagstiftning. 1960 års regler för skyddsanordningar på tak skall alla fastigheter kunna leva upp till. Jag vill även hänvisa till arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om takarbete, där det klart sägs ut i 3 §, första stycket, att arbete inte får utföras utan att betryggande åtgärder har vidtagits för att förhindra nedstörtning och genomtrampning. Särskild omsorg skall ägnas behovet av skyddsåtgärder på branta tak. Herr talman! Jag anser att vi först skall informera om gällande regler och försöka se till att dessa efterlevs på ett bra sätt, innan det finns anledning att göra någonting annat.
Herr talman! Nu tog det för den gamla regeringen inte två år, som Per Westerberg säger. Ett år efter det att riksdagen hade fattat sitt beslut fick boverket uppdraget. Boverket har slutfört sitt uppdrag i januari månad, och ännu har ingenting hänt från regeringens sida. Det är detta som har föranlett mig att ställa den här frågan. Det är en styrka, tycker jag, att arbetsgivare och fackförening är överens. Plåtslagarnas riksförbund och Bleck & plåt har tillsammans slagits för en bättre arbetsmiljö. De driver denna fråga hårt, och jag tycker att det är rimliga krav de ställer. Man måste ju kunna förflytta sig på taken via bryggor, stegar och annat och ha möjlighet att fästa en livlina. Det går inte på tak i dag, så som de ser ut. uppvisade arbete på yttertak de högsta medeltalet i antalet sjukdagar. Det är allvarligt, och det gör frågan ännu mer angelägen, tycker jag. Som jag sade förut, tycker jag att intresset verkar ha svalnat efter regeringsskiftet, och jag beklagar detta. Det blev tydligen för dyrt att vidta de åtgärder som boverket föreslog.
Herr talman! Först vill jag rätta Rune Evensson. Vad riksdagen belutade 1989/90 enligt bostadsutskottets betänkande nr 3 var att man skulle sprida information om gällande regler och kontrollera reglernas efterlevnad. Det var de två saker som riksdagen begärde av regeringen. Det hade den gamla regeringen inte kraft att genomföra. Vi går nu till verket och begär att få ut informationen och att det verkligen blir en kontroll av att gällande regler efterlevs. Jag vill ånyo påpeka att arbetarskyddsstyrelsens regler är klara och entydiga. Det finns vettiga regler som klarar säkerheten på taken.
Herr talman! Jag håller med om det sista Per Westerberg sade. Det är därför jag ställer frågan, och det är därför som motionen har behandlats i bostadsutskottet. De regler som finns i arbetarskyddsstyrelsens kungörelse efterlevs inte. Det är därför vi vill ha en besiktning av taken, så att takarbetarna kan få en ordentlig arbetsmiljö. Efter bostadsutskottets beslut i frågan, gick den tidigare regeringen längre än vad bostadsutskottet begärde. Den nya regeringen går inte lika långt.
Herr talman! Vi går så långt som riksdagen har beställt. Sedan kan frågor ställas till boverket om vad som kan göras ytterligare i dessa avseenden. Vi fullföljer riksdagens intentioner såsom de framkommer i bostadsutskottets betänkanden. Vi noterar att det finns en skyldighet för arbetsgivarna att i enlighet med arbetarskyddsstyrelsens regler tillse att säkerheten på taken är tillfredsställande. Det är dessa gällande regler som skall tillämpas.
Herr talman! Jag konstaterar att det tydligen blir som jag tidigare sade, nämligen för dyrt. Nu har man gått ifrån de intentioner som den gamla regeringen hade och som boverket hade fått i uppdrag att följa.
Herr talman! Vi tycker att det skall gå ut information om gällande regler så att de kan efterlevas. Om detta går att genomföra, får vi en icke oväsentlig förstärkning av skyddet på taken. Jag noterar ånyo att arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter är påtagliga och att det knappast går att gå runt dem. Därmed går det att uppnå, utan alltför mycket byråkrati, en rimlig säkerhet på taken. Jag tycker att vi skall pröva detta först.

Herr talman! Sten Söderberg har frågat mig om regeringen kommer att skriva in i den nya konkurrenslagen att ''selektiv marknadsföring endast får användas när leverantören kan bevisa för konkurrensverket att denna selektiva marknadsföring är till konsumentens fördel.'' Ett selektivt försäljningssystem kan vara negativt för konsumenterna och från konkurrenssynpunkt om priskonkurrensen undanröjs, men positivt om det leder till större effektivitet i distributionsprocessen. I lagstiftningshänseende gäller det här att finna en lämplig avvägning mellan vad som är skadligt och ad som är nyttigt för konsumenterna. Regeringen avser att inom kort inhämta lagrådets yttrande över ett förslag till en ny konkurrenslag. Lagrådsremissen kommer troligen inte att innehålla några uttryckliga formuleringar av det slag som frågeställaren efterlyser. Förslaget kommer emellertid bland mycket annat att innebära att konkurrensmyndigheten kan ingripa mot sådana inslag i selektiva försäljningssystem som är negativa från konkurrenssynpunkt. Jag är övertygad om att regeringens förslag till en ny konkurrenslag i allmänhet kommer att stärka priskonkurrensen till konsumenternas fördel. Jag vill i övrigt inte nu gå närmare in på detaljer i förslaget.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Såsom företrädare för liberala partiet i Sverige vill jag peka på att den selektiva marknadsföringen används för att förhindra konkurrens och för att höja priserna. Den selektiva marknadsföringen missbrukas i dag. Konsumenterna har nackdel av detta förfarande. Vi vill således få en ändring till stånd. Jag skulle vilja få besked om statsrådet har möjlighet att ta upp denna fråga innan lagrådsremissen läggs fram.
Herr talman! Det är hela regeringen som lägger fram en lagrådsremiss. Jag har i mitt svar redan sagt att ett selektivt försäljningssystem som är från konkurrenssynpunkt negativt för konsumenterna bör undanröjas. Vi försöker självfallet uppnå sådana resultat att konkurrensen blir till fromma för konsumenterna. Det är vad hela lagstiftningsarbetet syftar till.
Herr talman! Det är alldeles utmärkt att åtgärder vidtas till fromma för konsumenterna. Men det finns också ett annat problem. Det råder problem med konkurrens mellan företag. Vissa företag missgynnas. Det här är en angelägen fråga för regeringen -- en regering som emellanåt kämpar för en fri marknadsföring. Det är viktigt att frågan beaktas.

Herr talman! Vi ser i första hand till konsumenterna. Den typ av negativ begränsning av konkurrensen vi framför allt vill komma åt via arbetet med konkurrenslagstiftningen, är när enskilda företag missgynnas så att det blir till nackdel för konsumenterna.
Herr talman! Lennart Daléus har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att få en ändring av beslutet i Vattenfall AB:s styrelse att investera ca 1,3 miljarder kronor i Ringhalsverket. Vattenfall AB skall -- i avvaktan på en privatisering -- kunna utvecklas och verka på samma villkor som andra aktiebolag. Det är en uppgift för bolagets styrelse att utforma mål och strategier för Vattenfall AB:s verksamhet. I styrelsens ansvar för verksamheten ingår att besluta om bl.a. de investeringar som företaget skall göra. Enligt vad jag har erfarit har styrelsen efter en samlad bedömning funnit att ånggeneratorbytet är en för företaget lönsam och produktiv investering, även med hänsyn tagen till att kärnkraften skall vara avvecklad senast år 2010. Jag har således ingen anledning att vidta några särskilda åtgärder i denna fråga.
Herr talman! Jag tackar näringsministern för svaret. Jag förstår mycket väl den sista meningen, dvs. att Vattenfall nu är bolagiserat och att ansvaret därmed delvis faller bort. Men det finns ett annat problem, nämligen att Ringhals 3 är en skruttig och dålig reaktor. De allra senaste dagarna har det framkommit att det finns sprickor som man inte vet hur de skall åtgärdas, och man får vänta med att köra i gång reaktorn på det sätt som var tänkt. När det gäller ekonomin är det uppenbart att en lönsamhet för Ringhals 3, efter ett byte, bygger på att man fortsättningsvis slipper ta det riskansvar som man tidigare har sluppit undan med hjälp av den undantagslagstiftning som finns också i Sverige. Men det bygger också på att regeringen senare skall ge tillstånd till en effekthöjning i Ringhals 3. Det är ett beslut som på intet sätt ännu är fattat. Det beslutet skall fattas via miljödepartementet och regeringen. Det här är alltså en osäker faktor för Vattenfall att spela med. Beslutet bygger uppenbarligen på att kärnkraftsavvecklingen inte skall påbörjas före år 2010. Näringsministern sade också i sitt svar att Vattenfall har bedömt detta som lönsamt, även med hänsyn tagen till att kärnkraften skall vara avvecklad senast år 2010. Ja, det må vara. Den intressanta frågan är när Ringhals 3 skall stängas av. Vi talar här om en företagsekonomisk bedömning. Då är inte kärnkraften som sådan intressant, utan i det här fallet Ringhals 3. Jag förstår det argument som näringsministern anför för att egentligen inte ta ställning i frågan. Saknar näringsministern, som företrädare för ägaren staten, helt möjlighet att agera när han ser ett helt vansinnigt ekonomiskt beslut fattas i Vattenfall? Har inte näringsministern en åsikt i den ekonomiska frågan?
Herr talman! Det finns särskilda myndigheter som skall se till att gällande lagar och föreskrifter följs när det gäller säkerheten i Ringhals 3 och övriga reaktorer. När det gäller de företagsekonomiska bedömningarna finns det en styrelse -- precis som i alla andra aktiebolag. I praktiken har ägaren, mellan bolagsstämmorna, avträtt förvaltningen av aktiebolaget till styrelsen. I styrelsen görs de företagsekonomiska bedömningarna och kalkylerna, och de diskussioner förs som anses erforderliga med utgångspunkt i kraven i aktiebolagslagen. Därmed har man företagets bästa för ögonen. Med den insyn och det informationsmaterial jag har fått, har jag ingen anledning att göra någon annan bedömning än vad Vattenfall AB har gjort. Jag har inte heller för avsikt att utlysa någon extra bolagsstämma e.d.
Herr talman! Jag har respekt för argumentet att det finns en styrelse i bolag. Nu har staten som ägare dess bättre, genom finans och näringsministrarnas försorg, agerat när stora privata företag, vare sig det har gällt banker eller i andra sammanhang, har gjort ekonomiska vansinnigheter. Staten har ändå trätt in och agerat när man har sett att något grundläggande inte fungerar. Säkerhetsaspekterna påverkar de ekonomiska bedömningarna. När det gäller kärnkraften är dessa frågor intimt sammankopplade. Det kan ändå vara intressant att höra näringsministerns kompetenta ekonomiska bedömning. Om detta investeringsbeslut förutsätter en effekthöjning, som vi inte vet något om, och att reaktorn får knalla och gå bäst den kan fram till år 2010, och kärnkraften även fortsättningsvis slipper bära sin riskkostnader, är då denna investering rimlig?
Herr talman! Det är just den typen av investeringar som icke lämpar sig för företagsekonomiska debatter i enskilda frågor i kammaren. De lämpar sig icke för detta vare sig det gäller pappersmaskiner, investeringar i smältverk eller annat. Vi driver de statliga företagen på exakt samma villkor som gäller för de privata företagen. Jag har ingen anledning att förmoda att de argument, kalkyler och synpunkter Lennart Daléus hänvisar till inte har beaktats. En av hans partikamrater är dessutom en aktiv medlem i styrelsen för Vattenfall och har haft möjlighet att utveckla sina synpunkter och påpeka eventuella brister i kalkylerna. Trots detta har styrelsen samfällt kommit fram till att det här beslutet är riktigt ur Vattenfalls synvikel.
Herr talman! Med hänsyn till min partikollegas agerande i styrelsen var det kanske att ta i att säga att styrelsen samfällt kommit fram till detta. Han har mycket riktigt utnyttjat de möjligheter han där har att framföra sina åsikter. Kärnkraften tenderar att vara publik. Det är en fråga som, milt uttryckt, inte har undandragit sig offentlig debatt -- vare sig det har gällt privatägda kärnkraftsföretag eller de hittills statligt ägda. I själva verket var klausulen om vem som skulle äga eller inte äga en av grundbultarna i linje 2:s existens. Det här har aldrig hindrat oss att offentligt diskutera de ekonomiska och därmed sammankopplade säkerhetsmässiga grundvalarna för kärnkraftens existens, vare sig det är fråga om något som är privatägt eller ej. Det vore ändå intressant om näringsministern åtminstone kunde säga att han, som företrädare för ägaren, tänker se över siffrorna och se om det har skett en rimlig bedömning av en partisk styrelse i
Herr talman! Det är korrekt att Ivar Franzén inte inbegreps då jag använde ordet samfällt. Men i övrigt har styrelsen samfällt gjort denna bedömning och ansett att investeringen har varit korrekt. Jag har tagit del av de grundläggande kalkylerna, och jag har ingen anledning att betvivla styrelsens bedömning. Jag anser det inte lämpligt att i kammaren föra en diskussion om det ena eller andra är korrekt i enskilda investeringsbeslut -- oavsett om det gäller en ångturbin, ett smältverk eller ett pappersbruk. Det är frågor som vi har överlåtit till förvaltningen i aktiebolagen. Om vi sedan finner att de har fattat felaktiga beslut, må vi utkräva ansvar av styrelsen. Jag har förtroende för styrelsen i Vattenfall AB.
Herr talman! Från tid till annan händer det att vi diskuterar enskilda investeringar i kammaren. Det går att ta fram många exempel på enskilda investeringar av stor betydelse för Sverige. Det här en sådan enskild investering av stor betydelse för Näringsministern vet att det inte är någon hemlighet att Vattenfall inte har varit ett företag som har varit benäget att dra sig för förluster. Vattenfall är inte ett vinstradikalt företag. Av tradition har Vattenfall funnits i ett system där man inte från den tidigare ägaren har känt kravet på en hög avkastning. Det är självklart att den traditionen, attityden och kulturen lever kvar i Det skulle vara ett dåligt resultat om vi i kammaren om några år kan konstatera att denna investering visar sig vara så felaktig. Jag tycker att det är riktigt att näringsministern skall ingripa tidigare. Då sparar skattebetalarna i det långa loppet pengar.
Herr talman! Jag tror att den grundläggande erfarenheten för många av kammarens ledamöter, som har suttit med under ett antal sådana här debatter, är att riksdagen icke skall blanda sig i enskilda beslut. Jag är fullt medveten om att det har varit ett stort antal frågedebatter. Slutresultatet är att statligt ägda företag skall skötas på exakt samma sätt som motsvarande privata. Vi gör ingen prövning av privata företags enskilda investeringar. Vi gör det i allmänhet icke när det gäller statliga företag. Jag kan försäkra Lennart Daléus att vi har ställt upp mycket höga lönsamhetskrav för Vattenfall av förklarliga skäl -- vi önskar privatisera Vattenfall och vill få bra betalt, och vi vill därför ha en god avkastning i företaget.
Herr talman! Jag känner till att vi vill privatisera Vattenfall. Det är en sund inställning. Men det hindrar inte att jag blir litet bekymrad över att näringsministern, om uttrycket tillåts, gömmer sig bakom resonemanget om vad man formellt kan ta upp här i kammaren eller vad man formellt kan göra som ägare. Jag hade sett fram emot en spännande redovisning av hur man på näringsdepartementet grundligt hade studerat denna gigantiska investering, även i det bolagiserade Vattenfall, och att få veta om man på departementet hade gjort samma bedömning som den kärnkraftsvänliga, tidigare inte så vinstbenägna styrelsen för Vattenfall. Jag hade sett fram emot att få höra näringsministerns egen bedömning när det gäller den enskilda investeringen.
Herr talman! Jag är ledsen att jag gör Lennart Daléus besviken. Jag tror att debatten vinner på att enskilda investeringsbeslut fattas och lönsamhetsbedömningar görs i resp. bolag. Vi har funnit att det är där beslut skall fattas. Vi skall inte sticka under stol med att vi får en betydligt mer professionell ekonomisk bedömning i styrelserna. Sedan står det riksdagen fritt att föra även denna typ av kammardebatter, om man så önskar.

Herr talman! Sten Östlund har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att stärka kompetensutvecklingen av de anställda inom industrin. Jag konstaterar att arbetsmarknadsutskottet i sitt betänkande 1991/92:AU11 har behandlat bl.a. frågan om bidrag även för lönekostnader vid kompetensutveckling av anställda inom tillverkningsindustrin. Utskottet erinrar om att regeringen i kompletteringspropositionen föreslår att denna försöksverksamhet -- i syfte att motverka uppsägningar -- bör bedrivas även nästa budgetår. Regeringen anser att verksamheten med hänsyn till det statsfinansiella läget bör bedrivas inom ramen för de medel som redan beräknats för utbildning i företag. Arbetsmarknadsstyrelsen har inom sina medelsramar möjlighet att, där man så finner nödvändigt, lämna bidrag till såväl utbildningskostnader som lönekostnader vid utbildning av anställda inom tillverkningsindustrin. Arbetsmarknadsutskottet har anslutit sig till denna uppfattning. Svaret på Sten Östlunds fråga är alltså att regeringen har gett arbetsmarknadsstyrelsen i uppdrag att genomföra kompetensutveckling av industrianställda. Detta bedöms vara en bra lösning i syfte att motverka uppsägningar.

Herr talman! Vi är ense om att den kompetensutveckling vi båda har berört, och som har godkänts av arbetsmarknadsutskottet, är bra inte minst för att minska friställningar inom näringslivet. Regeringen anser att ansvaret för andra kompetenshöjande åtgärder för att stärka industrins konkurrenskraft vilar i första hand på industrin och näringslivet. Vi skall försöka åstadkomma detta genom att skapa ett generellt sett avsevärt bättre näringsklimat och därmed konkurrenskraft för svenskt näringsliv. Sedan må man inom industrin själv avgöra hur man bäst stärker kompetensen och konkurrenskraften.

Herr talman! Två saker är mycket centrala för denna regering. Det gäller en omfattande satsning på höjning av kvaliteten i skolans utbildning och en betydande ökning av den akademiska utbildningen, som vi menar är central och viktig. Detta innefattar även en hel del insatser som kan ske i samband med de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Vi anser att den kompetensutveckling som skall ske i företagen måste grundas på företagens egna behov. Den skall icke bestämmas via politiska beslut. Det är vad företagen anser vara riktiga och bra investeringar som skall gälla. Vi vet att det i många företag sker omfattande kompetensutveckling, i och med att det i allra högsta grad är till företagens bästa att de höjer kompetensen hos de anställda och därmed stärker sin konkurrenskraft.

Herr talman! Skillnaden mellan Sten Östlunds och min syn är att Sten Östlund egentligen vill att vi via politiska beslut skall gå in och tala om vilken utbildning och kompetenshöjning som skall ske i företagen. Jag anser i stället att vi skall stärka företagens konkurrenskraft, och därmed låta dem skapa förutsättningar att själva avgöra vilken typ av kompetenshöjning som är rimlig, riktig och lönsam för att stärka våra möjligheter att bibehålla och förbättra ett gott välfärdssamhälle i Sverige.

Herr talman! Det kvarstår ändå att Sten Östlund vill göra en politisk prioritering och en politisk styrning som innebär att man i alla företag skall göra en form av kompetensökning, oavsett om den är lönsam att genomföra och oavsett om företaget är i behov av den som sådan. Vi gör den bedömningen att vi är i det utsatta läget att företagen själva, genom att få bättre konkurrenskraft och lägre skatter, skall kunna avgöra var deras bästa investeringar finns. Vi tror att det får den bästa effekten på satsade resurser och det största ansvarstagandet för den kompetensutveckling som alltid måste ske inom all industri, och även inom övrigt näringsliv.

Herr talman! Här skiljer sig uppenbarligen vår uppfattning. Jag bedömer Sten Östlunds förslag som ett från skattebetalarnas synvinkel mycket kraftödande och dyrbart sätt att generellt satsa pengar i den riktningen. Vi tycker att utbildningen skall gå via den generella skolan. Den skall stärkas och få bättre kvalitet. Företagen skall vara ansvariga för den lönsamma och goda kompetensutveckling som företaget och dess anställda behöver för att företaget skall kunna utvecklas väl. Därutöver skall självfallet arbetsmarknadsstyrelsen vidta de åtgärder man anser nödvändiga och bra för att stärka kompetensen och därmed även sysselsättningen på svensk arbetsmarknad.

Herr talman! Georg Andersson har frågat mig för vilka ändamål regeringen avser att använda eventuella intäkter från försäljning av statligt ägda företag. Den ekonomiska verksamheten i staten redovisas över statsbudgeten i form av löpande utgifter och inkomster. Finansiella under eller överskott i denna redovisning förändrar statsskulden och därmed ränteutgifterna. Ett minskat upplåningsbehov innebär att statens ränteutgifter hålls nere och att statsbudgeten långsiktigt förstärks. Regeringens program för försäljning av statligt ägda företag förstärker statsbudgeten. Detta innebär allmänt sett att angelägna långsiktiga satsningar på bl.a. investeringar i infrastruktur kan ges ett större utrymme inom ramen för statens samlade utgiftsåtaganden, jämfört med om inga utförsäljningar hade skett. Försäljningar av konkurrensutsatta och kommersiellt bärkraftiga statliga företag innebär, förutom positiva effekter för företagen och marknadens funktionssätt, att statens begränsade resurser i större utsträckning kan användas till de områden som är statens huvudansvar, t.ex. en väl fungerande och effektiv infrastruktur. Regering och riksdag har att under varje riksmöte med hänsyn till statens inkomstutveckling pröva och prioritera de samlade utgiftsåtagandena. Att i förväg specialdestinera vissa statliga inkomster till specifika utgiftsändamål är med hänsyn till detta inte aktuellt.
Herr talman! Jag vill tacka för detta svar. Det innehåller formuleringar och ståndpunkter som i och för sig frestar till en diskussion om det kloka i att sälja kommersiellt bärkraftiga statliga företag, men min fråga gällde ju vad pengarna skall användas till. Den frågan är ställd mot bakgrund av de dubbla budskap som har kommit från regeringshåll. Å ena sidan har vi vid upprepade tillfällen hört kommunikationsministern försäkra att intäkterna från försäljningen av statliga företag skall användas för att finansiera infrastruktursatsningar. Å andra sidan har bl.a. statssekreteraren i finansdepartementet skrivit en uppmärksammad artikel där han menar att så alls icke bör ske, utan att pengarna bör användas för att minska statsskulden. När detta påtalades i en diskussion i kammaren som jag åhörde för någon månad sedan, försäkrade kommunikationsministern att denna artikel bara var uttryck för en enskild tjänstemans uppfattning. När jag därför i den stora boken från finansdepartementet läste att dessa intäkter kommer att minska behovet av upplåning och sänka ränteutgifterna och därmed långsiktigt förstärka statsbudgeten, uppfattade jag det så att det var statssekreteraren i finansdepartementet som satt inne med sanningen om regeringens avsikter med pengarna. Nu är det uppenbarligen så att det redan under de närmaste åren behövs väsentliga belopp för de infrastruktursatsningar som har inletts och där man har gjort utfästelser, inkl. storstadssatsningen. Jag uppskattar det till ca 16 miljarder kronor, utöver det som hittills har tagits in till statskassan. Nu undrar jag på vilken nivå man kan räkna med att investeringar på infrastrukturen kommer att ligga under de närmaste åren.
Herr talman! Jag tror att Georg Andersson, som jag har uppfattat såsom ogillande av försäljningen av statliga företag, borde vara glad att man inte explicit krona för krona gör denna koppling. Då skulle det med stor sannolikhet bli nästan ingenting till infrastrukturinvesteringar. Sanningen är mycket enkel. Jag, liksom kommunikationsministern och jag hoppas också Georg Andersson, är väl medveten om behovet av långsiktigt verkningsfulla infrastrukturinvesteringar. Att inte ha en specialdestinering av pengarna krona för krona är till förmån för just den typen av satsningar. Då skulle risken finnas att vi, särskilt i dagens konjunkturläge, finge en alltför liten summa att hantera för nödvändiga investeringar. Däremot är det självfallet så att de intäkter från försäljning av statliga företag som kommer statsbudgeten till del i form av t.ex. nedskrivning av statsskulden, återbetalning av statsskulden, också ger ett finansiellt utrymme för att finansiera dessa långsiktiga investeringar. Hur man än vänder på detta fram och tillbaka innebär försäljning av statliga företag, som ger intäkter till staten, ökade möjligheter att finansiera långsiktigt viktiga och nödvändiga investeringar i infrastruktur. Vare sig man specialdestinerar eller inte, blir möjligheterna större.

Herr talman! Jag har ju umgåtts med finansministrar ett antal år. Jag känner igen resonemanget och avogheten mot specialdestinerade intäkter till vissa utgifter. Så det förvånar mig inte. Snarare har det då förvånat att kommunikationsministern vid så många tillfällen frejdigt har deklarerat att intäkterna från försäljning av statliga företag skulle gå till infrastrukturinvesteringar. Sedan gör finansministern mig litet konfunderad. Resonemanget leder mig hän till den uppfattningen, att finansministern räknar med att det inte blir så mycket pengar från dessa försäljningar under de närmaste åren. Finansministern säger här att det skulle bli en begränsad summa till dessa investeringar om man förfar på detta sätt, dvs. specialdestinerar pengarna. Är det rätt uppfattat?
Herr talman! Sanningen är precis den som Georg Andersson har uppfattat, nämligen att vi avser att få bra betalt för de statliga företagen, och då bör man välja lämpliga tillfällen för försäljning. Vi har t.ex. under detta riksmöte anslagit litet drygt 9--10 miljarder kronor för ytterligare investeringar i infrastruktur. Men som Georg Andersson säkert vet har intäkterna från försäljning av statliga företag varit blygsamma. De kommer att bli större, men jag tror uppriktigt sagt att behovet av investeringar i infrastruktur dels är tidsmässigt påträngande, dvs. att de behöver ske ganska omgående, dels är ganska stort. Även av detta skäl skulle det vara olämpligt och till förfång för investeringarnas genomförande om man mycket explicit gjorde denna koppling, vilket ibland har skett. Däremot är det alldeles självklart att kopplingen existerar i den meningen att varje förstärkning av statsbudgeten möjliggör ökade satsningar av långsiktigt tillväxtfrämjande natur.
Herr talman! Jag tror att finansministern skall ta sig en titt på hur mycket regeringen nu faktiskt har satsat på infrastrukturinvesteringar. Jag utverkade 10 miljarder, och det är de pengarna som ni fortsättningsvis rullar och flyttar mellan olika projekt. I den senaste kompletteringspropositionen har regeringen föreslagit att 2,2 miljarder skall anslås till förstärkt underhåll. Var de pengarna kommer ifrån vet jag inte. Möjligtvis är det de 2 miljarder man drar in från arbetslivsfonden. Det är snarare den summan som regeringen avsatt till extrainsats. Det om detta. Det har funnits väldigt många oklarheter, och många efterlyser sanningen om dessa miljarder. Vi behöver inte bråka om detta nu, men jag rekommenderar finansministern att tränga in i denna materia och fundera litet ytterligare över hur löftet om de 16 miljarderna nu skall infrias, så att man verkligen kan fullfölja utbyggnaden av E 6:an, E 3:an och E 4:an, vilka är de stora projekten.
Herr talman! Om Georg Andersson vill tvista om några specifika investeringar i infrastruktur utgår jag från att han gör det med kommunikationsministern. Jag kan bara konstatera från finansministerns utgångspunkt, att ett stort antal av de projekt som Georg Andersson lämnade efter sig inte var finansierade när de förelåg. Det fanns planer på att genomföra dem, men det fanns ingen finansiering. Den har vi nu tagit fram inom denna regering. Det är angeläget att man för en sådan politik att man skapar finansiellt utrymme för den här typen av tillväxtfrämjande investeringar. Det är med ett icke ringa beklagande som jag har konstaterat att Georg Andersson tyvärr inte lever upp till den ambition som han själv brukar ge uttryck för i de förslag som kommer från Socialdemokraternas sida. Det kunde annars ha varit intressant att diskutera möjligheter, men tyvärr fanns det inte någonting att hämta på den punkten.
Herr talman! Visst är det frestande att tvista om detta när finansministern nu helt frankt säger, att dessa pengar har den borgerliga regeringen tagit fram. Jag tog fram dessa 10 miljarder genom det riksdagsbeslut som fattades i fjol under våren. Vi fattade beslut om att sätta i gång projekt i storleksordningen 10--11 miljarder. Det är ett faktum. Sedan skall dessa projekt löpa under ett antal år, och de skall finansieras inom ramen för en planeringsram om ytterligare 10 miljarder, vilket riksdagen uttalade sig för. Dessa pengar måste naturligtvis fram i budgeten. Så var tanken i riksdagen i fjol, och jag har hela tiden haft den uppfattningen. Man säger från många håll inom regeringskansliet att dessa medel skall tas fram genom försäljning av statliga företag. Men nu svävar finansministern på målet och säger, att det kan man inte vara alldeles säker på.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att vi i mycket stor utsträckning har varit tvungna att själva finansiera de infrastrukturinvesteringar som nu har satts i gång sedan regeringsskiftet. Det fanns inte någon sådan fullständig finansiering framtagen av den tidigare regeringen. Dessutom är det, precis som Georg Andersson påpekar, självfallet nödvändigt att fortsätta detta arbete. Jag tror att det är till stor fördel för möjligheterna att åstadkomma detta att man inte binder finansieringen av fortsatta infrastrukturinvesteringar till försäljning av statliga företag, eftersom man då skulle riskera att råka i tidsnöd. Det är angeläget att man inte rear bort statens egendom, utan att man ser till att få bra betalt och därmed sälja vid rätt tidpunkt. Det är viktigt inte minst för de statliga företagen och de anställda i dessa företag.
Herr talman! Jag vill än en gång betona att den nuvarande regeringen inte har tagit fram några betydande belopp för infrastruktursatsningar, utan man rullar mina pengar. Det erkände statssekreteraren i kommunikationsdepartementet vid den offentliga hearing som trafikutskottet anordnade. Det är bara en omdisposition och en omstrukturering av tidigare beslut som har skett. Man flyttar medel mellan olika projekt. Men de 10 miljarder som den socialdemokratiska regeringen tog fram, hade den nuvarande regeringen på bordet att arbeta med. Det är angeläget att de kommer i funktion så snabbt som möjligt. I övrigt är det fråga om de 2,2 miljarder som föreslås i kompletteringspropositionen. När det gäller framtiden lämnar finansministern mig i en ovisshet, och det oroar mig något.
Herr talman! Att lämna Georg Andersson i ovisshet vore mig inte särskilt angenämt. Jag kan därför avslutningsvis försäkra Georg Andersson att finansiering för angelägna tillväxtfrämjande infrastrukturinvesteringar är en högt prioriterad uppgift för regeringen. Jag tror att denna uppgift löses bäst genom att man inte specialdestinerar pengar, utan att genom att man just har denna höga prioritering för dessa utgifter.

Herr talman! Inger Lundberg har frågat mig om jag är beredd att i den fortsatta översynen av statsbidragen till kommunerna arbeta för väsentliga förändringar till förmån för de hårdast utsatta kommunerna. För den fortsatta översynen av statsbidragen skall en särskild expertgrupp tillsättas. Expertgruppen skall i första hand arbeta med en vidareutveckling vad gäller strukturutjämningen mellan kommunerna. Avsikten är att så långt det är möjligt skapa ett rättvist system, som ger likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommunerna. Gruppen skall presentera sina förslag om ca ett år. Jag är mot denna bakgrund inte beredd att nu diskutera vilka förändringar som skall göras i det kommande statsbidragssystemet. Vi bör avvakta expertgruppens arbete och sedan göra de politiska ställningstaganden som krävs för att genomföra önskvärda förändringar fr.o.m. år 1995. Jag vill också påminna om att de övergångsregler som regeringen har föreslagit just innebär att de förändringar som det nya systemet leder till införs successivt.
Herr talman! Jag vill tacka finansministern för svaret. Jag tror att det är viktigt att vi i dag också diskuterar dessa frågor. Beslutet om nya statsbidrag till kommunerna är ett av de största beslut som riksdagen någonsin kommer att fatta. I det förslag som ligger på riksdagens bord har man inte nått målet. Man kommer inte att bidra till utjämning. Det finns allvarliga invändningar ur regionalpolitisk synpunkt och stora risker när det gäller välfärdens fördelning. Tilläggsbudgeten har kommit som en chock för många utsatta kommuner. I tre län har man bara förlorare. Örebro län är ett av de länen. Hårdast drabbas de mest utsatta delarna av länet, den s.k. halvmånen från Askersund och Laxå över Degerfors till Hällefors och Ljusnarsberg i Bergslagen. Det är delar där arbetslösheten är stor. Finansministern fick för någon dag sedan ett brev från alla partier i Laxå. Där spar man 17 milj.kr. redan i dag. Tilläggsbudgeten kräver ytterligare besparingar på 18 milj.kr. Tillsammmans utgör detta 5 kr av skatten eller en fjärdedel av verksamheten. I Degerfors kräver tilläggsbudgeten en besparing med 3 kr. Hällefors och Ljusnarsberg hör till de kommuner som har landets högsta arbetslöshet -- i Ljusnarsberg är den över 8 %. De har sparat och förändrat verksamheten i flera år, och nu krävs de på ytterligare besparingar på 2 kr. De har tung äldreomsorg och höga kostnader för arbetslösheten. De är chockade av förslaget. Hur skall en expertgrupp kunna göra radikala förändringar i förslaget? Hur skall dessa kommuner kunna tillförsäkra sina medborgare en rimlig service?
Fru talman! Jag kan hålla med Inger Lundberg på en punkt, nämligen att det förslag som nu har presenterats inte når hela vägen till målet om ett rättvist statsbidragssystem. Det är också därför vi har expertgruppen -- eller kontrollstationen, om man så önskar kalla den -- för att vidareutveckla det strukturindex och liknande som just har till syfte att skapa de likvärdiga förutsättningarna för enskilda kommuner, för att nå hela vägen, så gott det nu är möjligt, till ett rättvist system. Det Inger Lundberg pratar om är egentligen en politik som tillför kommunerna så mycket pengar att de inte behöver göra rationaliseringar, översyner och förändringar i den kommunala verksamheten. Jag kan väl förstå att det finns enskilda kommunalpolitiker som ser detta som önskvärt, och kanske också att Inger Lundbergs parti numera förträder denna linje. Det var emellertid inte en linje som man alltid företrädde i regeringsställning, av det enkla skälet att man då också hade ett ansvar -- som man ändå delvis tog -- nämligen för att se till en sammanhängande ekonomisk utveckling. Arvet efter en del misstag har lett till en sådan offentlig finansiell situation, att det faktiskt är nödvändigt med både rationaliseringar och översyner inom hela den offentliga verksamheten, och det går inte att göra några undantag för kommunerna. Detta skulle i så fall medföra mycket svåra återverkningar, t.ex. via penningpolitiken, som skulle göra enskilda människor arbetslösa, och medföra höjd prisökningstakt, med de mycket orättvisa fördelningspolitiska effekter som följer av detta.
Fru talman! Jag tror att kommunalpolitikerna i Ljusnarsberg och Hällefors blir chockade när de lyssnar till finansministern. Ser hon inte någonting av verkligheten? Ute i kommunerna pågår ett mycket omfattande besparingsarbete, som har pågått under många år. Kommunerna går nu mot mycket svåra problem, och ändå lägger finansministern ut det tunga sparbetinget, som bygger på att finansministern förmodligen inte känner till de utsatta kommunernas verklighet. Det allra mest otäcka -- även om det inte gäller de största pengarna -- är att det inte görs några besparingar i de kommuner som har de absolut största förutsättningarna att bidra. Varför är inte Danderyd och Lidingö med och tar en del av de 5,2 miljarder som kommunerna skall spara nästa år?
Fru talman! Jag förstår att Inger Lundberg argumenterar för att återinföra någon form av Robin Hood-skatt eller liknande. Det är en debatt som har förts mellan våra partier under ett antal år när denna skatt fanns. Det kan inte gärna vara förvånande för Inger Lundberg att jag inte har medverkat till att behålla denna skatt, utan tvärtom varit mycket angelägen om att den skulle tas bort. Det finns de som har invändningar av mera principiell natur mot en sådan skatt, där man alltså tar ut skatt från invånare i en kommun, inte för att sköta de egna angelägenheterna, utan för andra ändamål. Där utgår jag från att vi kommer att ha olika åsikter. I den större frågan som är angelägen att diskutera, nämligen de ekonomiska förutsättningarna i kommunerna, beklagar jag att Inger Lundberg inte riktigt förstår sambandet, att kommunernas ekonomiska situation är beroende av hela landets ekonomiska situation. Det skulle inte vara till någon fördel för Ljusnarsbergs kommun eller någon annan kommun om den ekonomiska politiken innebar en hög inflation, en ännu högre arbetslöshet och en högre räntenivå.
Fru talman! Kommunerna går mot ett finansiellt underskott, som kommer att leda till en djup arbetslöshet och till ökade kostnader för arbetsmarknadspolitiken. Finansministern kan gärna pröva en annan teknisk form än Robin Hoodskatten, men det är icke rimligt att de som har de bästa inkomsterna inte får vara med och spara 5,2 miljarder nästa år. Det är stötande. Ett skäl till att den borgerliga regeringen har så svårt att få framgång med sina sparförslag kanske är att man inte driver dem rättfärdigt, att man är orättvis. Varför skall icke de rikaste vara med och spara? Varför vågar man inte fortsätta använda instrument som extra skatteutjämningsbidrag för att stödja kommuner som Ljusnarsberg och Laxå, som står inför så svåra problem?
Fru talman! Jag kan bara konstatera att det finns medel avsatta i den kommunalekonomiska delen i den kompletteringsproposition som är avlämnad, just för stöd till särskilt utsatta kommuner, i form av medel för att åstadkomma den successiva övergången till det nya statsbidragssystemet. Spärreglerna, som jag utgår från att Inger Lundberg är medveten om finns, kräver nämligen att extra medel har anslagits för att de skall medge att förändringen slutar vid spärregelns inträdande. Det är ett antal hundra miljoner som är avsatta för detta ändamål. Jag vill också påminna Inger Lundberg om att den helt nya konstruktionen för statsbidraget -- som jag hoppas att vi för övrigt är överens om -- medger att kommunerna använder sina resurser på ett sätt som innebär väsentliga effektivitetsvinster. När vi ser tillbaka på åren i början av 90-talet, tror jag att vi kommer att finna, utifrån våra säkert i många avseenden gemensamma värderingar om social välfärd, att förändringarna har varit positiva för människors välfärd och valfrihet.
Jag föreslår att debatten avslutas efter vardera ett inlägg.
Fru talman! Det här är en mycket komplicerad fråga, och det vore bra om vi kunde få belysa den något mer. Jag vill ändå uppmärksamma att finansministern inte har gett någon förklaring till att de allra rikaste medborgarna i landet skall ställas utanför besparingarna, att finansministern icke har kunnat förklara hur en kommun som Ljusnarsberg skall kunna möta en extremt tung och växande äldreomsorg med det nya statsbidragssystemet. Friheten är vi överens om -- den finns i den socialdemokratiska motionen -- men när det gäller fördelningspolitiken är det tyvärr i dag djupa skillnader mellan oss och regeringen. Låt mig ändå vädja till er, fru finansminister, att också göra politiska bedömningar, att inte se förändringarna enbart som en teknisk fråga för en expertgrupp. Det är utomordentligt viktigt att vi kan få ett system som uppfattas som rättfärdigt.
Fru talman! Jag tycker att det vore olämpligt av mig att uttala mig om den ekonomiska situationen i enskilda kommuner, så där kommer jag tyvärr att göra Inger Lundberg besviken. Det är möjligt att hon känner väl till förhållandena i de kommuner som hon åberopar, men jag kan inte göra det. Jag beklagar att Inger Lundberg ser situationen så, att hon inte förstår att det som är allra viktigast från fördelningspolitisk utgångspunkt är att få ordning på inflationsutvecklingen, att inte få en så snabb prisökningstakt så att löneutrymmen äts upp av priser, så att man får våldsamma omfördelningar av tillgångar. Det har varit en mycket orättvis och godtycklig fördelningspolitik, just på grundval av den snabba prisökning som skedde under 80-talet, under den socialdemokratiska regeringspolitiken. Den har kulminerat i en lika orättvis, fördelningspolitiskt sett, ökad arbetslöshet, och det är just den typen av orättvisor som den här regeringens ekonomiska politik vill undvika.

Fru talman! Georg Andersson har frågat mig om jag är beredd att vidta särskilda åtgärder för att göra det möjligt för de genom regeringens förslag svårast drabbade kommunerna att klara en rimlig kommunal verksamhet. Som exempel anger Georg Vid en sådan stor förändring av statsbidragssystemet som regeringen nu har föreslagit är det oundvikligt att det blir kommuner som förlorar såväl som vinner jämfört med nu gällande system. För att mildra effekterna vid övergången till ett nytt och rättvisare system har regeringen föreslagit vissa övergångsregler. För år 1993 innebär reglerna att bidragsförändringen på grund av själva systemförändringen maximalt kommer att uppgå till 1,5 % av summan av skatteintäkter och det s.k. referensalternativet. Mellan åren 1993 och 1994 föreslås att bidragsförändringen maximalt får uppgå till 3 % av summan av skatteintäkterna 1994 och utfallet av utjämningsbidraget för år 1993. Regeringen har dessutom föreslagit ett särskilt bidrag för att underlätta övergången till ett nytt statsbidragssystem och för att övergångsvis neutralisera vissa effekter av skattereformen. Kriterierna för hur detta bidrag skall fördelas är ännu inte fastlagda. Till detta kommer förslaget om en expertgrupp som skall vidareutveckla systemet vad gäller strukturutjämningen mellan kommunerna. Mot denna bakgrund anser jag inte att det för de närmaste åren behöver vidtas några ytterligare särskilda åtgärder utöver vad regeringen har föreslagit.
Fru talman! Jag vill tacka finansministern för svaret, men jag är inte säker på att man i Dorotea känner sig lugnad av svaret. Jag har ställt en principiell fråga, och det är klart att det är principer vi skall diskutera här, men principer förstås ofta bäst om man belyser dem med den faktiska verkligheten som människor -- och i det här fallet också kommuner -- upplever, dvs. utfallet av en princip. När Kommunförbundet nu hjälpt den lilla kommunen Dorotea att räkna på det här har man kommit fram till att kommunen 1993 förlorar drygt 7 milj.kr. Det låter inte så mycket, men det är ca 2 000 kr. per invånare. År 1995 skulle det röra sig om 16,6 milj.kr., motsvarande 4 500 per invånare, som försvinner. Det skulle motsvara en skattehöjning på 5:86. Men skatten i Dorotea är redan 32:85, så det finns liksom inte något utrymme kvar till taket så att man kan göra en kommunalskattehöjning. Det är klart att detta känns som en tvångströja för en liten kommun som Dorotea, som är en av dem som drabbas svårast av det här regeringsförslaget. Men det finns många andra kommuner som drabbas näst intill lika hårt. I mitt län, Västerbotten, finns ett antal andra som är i samma situation. Nu hänvisar finansministern till övergångsregler och bidrag. Så långt det har varit möjligt har Kommunförbundet tagit hänsyn till det i sina beräkningar. Min fråga är rakt av: Innebär det finansministern säger att man i Dorotea ändå kan känna sig relativt lugn? Trösta inte Dorotea med att man kan rationalisera och skaffa fram en massa pengar på det sättet -- det finns inga marginaler där; arbetslösheten är över 8 %. Det måste därför lämnas några garantier för särskilda åtgärder för att jag skall kunna gå lugnad härifrån.
Fru talman! Jag vet inte riktigt vad Georg Andersson menar med att man skall känna sig lugn i Dorotea. Jag kan bara konstatera att Georg Andersson förmodligen vill att jag skall säga att Dorotea och ett antal andra kommuner skall få mera pengar. Det kan jag tyvärr inte göra -- den lösningen ligger inte inom ramen för den ekonomiska politik som är nödvändig för att få ned arbetslösheten i Dorotea och på andra ställen. Det är självklart, tycker jag, att den sektor vari Dorotea kommun ingår, som omfattar en ganska betydande del av den svenska ekonomin, måste medverka till den sanering som är nödvändig för att vi skall få bukt med inflation och ränteutveckling och se till att vi skapar jobb. Det är ändå jobben som är det grundläggande både för kommunens ekonomiska situation och, inte minst, för de enskilda invånarna. Det är -- det utgår jag ifrån -- det grundläggande intresset i sammanhanget. Jag tycker att invånarna i Dorotea och på en del andra håll har anledning att känna sig något mera lugnade av regeringens politik än av Georg Anderssons, eftersom han vill avskaffa det kommunala skattestoppet. Risken tycks vara relativt stor att man då skulle ta till ett antal skattehöjningar i olika kommuner. Jag tror att det skulle försämra invånarnas ekonomiska situation på ett mycket otrevligt sätt.
Fru talman! Jag tycker att resonemanget är något cyniskt. Det är inte mer pengar som är lösningen för fattiga kommuner, säger finansministern i klartext. De måste vara med och medverka i saneringen av landets ekonomi. Men det behöver inte de rikaste kommunerna, för att anknyta till den förra debatten, med Inger Lundberg. De behöver inte vara med i det fördelningssystemet och sanera, utan de fattigaste skall drabbas! Det är ju så man upplever det i dessa fattiga och hårt drabbade kommuner. Jag hörde finansministern säga i en intervju i radion -- jag tror det var i lördags -- att man inte skall slå ihjäl patienten. Det var ju ett drag av humanism. Men här är det ju faktiskt fråga om att ta död på den kommunala servicen och möjligheten att bo, leva och arbeta i en kommun som Dorotea -- jag kan också säga Åsele, Nordmaling och Bjurholm, som ligger snäppet efter. Hela Sverige skall leva, heter det i regeringsdeklarationen, ofta upprepat av arbetsmarknadsministern. Men här gäller det tydligen inte.
Fru talman! För mig är fördelningspolitik ett mycket viktigt område. Den bör man inte enbart eller ens huvudsakligen bedriva via kommunernas ekonomiska situation. En fördelningspolitik som är rättvis och bra från medborgarnas utgångspunkt handlar om att ha en sådan ekonomisk styrka att man kan ha en bra och väl fungerande generell välfärdspolitik och om att ha en sådan ekonomisk bas att medborgarna kan få stabila, riktiga jobb och reallöneökningar som inte äts upp av stora prisökningar. Det är just en sådan utveckling som dagens ekonomiska politik bäddar för. Tyvärr dras vi med en del bekymmersamma arv från tidigare perioder, och det tar någon liten tid att ta sig igenom det arvet. Men det finns en hel del hoppfulla tecken, inte minst för invånarna i de norrländska områdena, inklusive Dorotea kommun.
Fru talman! Om nu människorna i Dorotea hade björnens egenskaper, så att de kunde gå i ide och ligga och vänta tills det våras i det borgerliga Sverige och starten så att säga har kommit i gång, kunde det här ha varit något slags tröst. Men de har inte den möjligheten. De måste leva de närmaste månaderna och det närmaste året. Då talar finansministern om fördelningspolitik. Men hör inte finansministern hur det ekar? Att tala om fördelningspolitik i perspektiv av den proposition som finansministern har skrivit, där de fattigaste drabbas, medan de rika inte behöver bidra! Spännvidden i den kommunala ekonomin ökar ju med det förslag som ni har lagt fram. Det är det tragiska.
Fru talman! Vad Georg Andersson är ute efter tycks vara en återgång till den typ av fördelningspolitik via kommuner som tidigare fördes och som manifesterades i att låginkomsthushåll i vissa kommuner via sin kommunalskatt tvingades subventionera höginkomsthushåll i andra kommuner. Jag tycker inte att det är den allra bästa typen av fördelningspolitik.

Fru talman! Jag har bara att konstatera att jag får åka hem till Västerbotten och säga till vännerna i Dorotea och i Åsele att de nu måste dra åt svångremmen väldigt hårt. Det blir inga extra åtgärder från regeringens sida. De rikaste kommunerna behöver inte dra åt svångremmen, men ni här uppe ni får göra det, er stora arbetslöshet till trots, får jag säga. Det är ett kärvt budskap, men det är så jag har uppfattat det, och jag tror tyvärr att det också är så finansministern har menat det.
Fru talman! Det är korrekt så till vida att jag inte är beredd att utlova några mer pengar. Effekterna av den politik som Georg Andersson föreslår kan synas behagliga i det mycket korta perspektivet, ungefär som att köpa en biljett till det stiliga skeppet Titanic -- det är ett mycket stort och mäktigt skepp, och det ser vackert ut, det spelas dansmusik och det glittrar, men tyvärr sjunker detta skepp, och det vet alla. Jag tror inte att invånarna i Dorotea eller Åsele skulle vara betjänta av det.

Fru talman! Jan Andersson har frågat mig om det i den aviserade lagen om barnomsorg kommer att ges en rätt för föräldrarna att välja de alternativ inom barnomsorgen som de önskar. Den utvidgning av lagregleringen på barnomsorgsområdet som jag har aviserat i kompletteringspropositionen syftar till att säkerställa dels att det finns tillgång till barnomsorg för dem som efterfrågar det, dels att det finns utrymme för andra alternativ än kommunal barnomsorg. I samband därmed kommer också ett förslag om vårdnadsbidrag att läggas fram. Syftet med förslagen är att öka småbarnsföräldrarnas valfrihet. Jan Andersson ställer sin fråga mot bakgrund av att kommunpolitikerna i en kommun har beslutat att privatisera en fjärdedel av verksamheten. Jag utgår ifrån att dessa politiker inför valet för väljarna redovisade sina avsikter att öka den privata andelen av produktionen av bl.a. barnomsorg och i valet fick mandat att genomföra den politiken. Jag har svårt att se något anmärkningsvärt i att de nu fullföljer sitt valprogram. Rent principiellt vill jag vad gäller fördelningen mellan olika driftformer säga följande. Den bör till sist avgöras av föräldrarnas önskemåml såsom de kommer till uttryck i deras val av barnomsorg. Ansvaret för att det över huvud taget finns tillgång till barnomsorg måste emellertid åvila kommunerna.
Fru talman! Jag vill tacka socialministern för svaret. Anledningen till att jag ställt frågan är det som för närvarande händer i min hemkommun, Helsingborg. Det är sant att det gjordes klart i valrörelsen att det skulle bli en ökad privat produktion när det gäller bl.a. barnomsorgen. Men budskapet var att det skulle ske enligt föräldrarnas önskemål, och det har också varit regeringens budskap; man har kallat det här en valfrihetsrevolution. Efter att ha läst om det i tidningen träffade jag i helgen föräldrarna från Prästgatans dagis i Helsingborg, bara ett av de befintliga dagis som nu skall privatiseras. De har inte ens tillfrågats. Det finns inte en enda förälder som vill att denna befintliga barnomsorg skall privatiseras. Men den kommer likväl att privatiseras. Och ingen av politikerna vill ens föra en dialog med dessa föräldrar, utan det är precis som det står i Kommunalarbetaren -- det budskap som kommunstyrelsens ordförande har är att valrörelsen är själva försäljningstiden, och den är kort; resten av tiden verkställer vi det som väljarna har köpt. Underförstått: Under den tiden behövs ingen dialog. För mig är det väsentliga att det är föräldrarnas val som gäller, vare sig det gäller pedagogisk inriktning på barnomsorgen eller det gäller att välja barnomsorg i närmiljön eller nära arbetsplatsen eller det gäller att välja ägandeform. Det är föräldrarnas val som är det viktiga. Helsingborgs kommun hade Socialdemokraterna ett förslag om att föräldrarnas önskemål skulle vara styrande när det gällde ägandeformen. Detta förslag röstades ned av den borgerliga majoriteten. Jag förstår mycket väl att vi inte här uppe kan lägga oss i vad som händer i enskilda kommuner; vi kan diskutera det principiella och eventuellt när vi stiftar lagar säkerställa föräldrarnas rätt att välja. Det är därför jag har ställt den här frågan.
Fru talman! Det är alldeles själklart att man inte kan låta varje förälder ha vetorätt i frågan om ett visst dagis skall drivas i enskild regi eller av kommunen. Det avgörande för föräldrarna är att det finns dagis av olika slag med olika driftformer och med olika inriktning och att föräldrarna har möjlighet att välja mellan dessa. En förutsättning härför att vi har full behovstäckning -- tyvärr har man ännu inte det i alla kommuner i Sverige, men vårt mål är att vi skall nå dithän. I övrigt tror jag inte att Jan Andersson och jag har olika uppfattningar om hur det skall vara, utan i slutändan är det viktigt att föräldrarna får välja. Om det blir 10, 20, 30 % eller fler dagis som kommer att drivas i enskild regi vet vi inte. Men i det nuvarande läget då vi praktiskt taget inte har några dagis i enskild regi utan de allra flesta drivs i kommunal regi, kan det naturligtvis i själva övergången bli litet tumult. Men det långsiktiga målet måste vara att det är föräldrarnas önskemål som avgör vilket dagis som de skall utnyttja för sina barn.
Fru talman! Jag har ingen annan uppfattning. Jag vet också att inte heller den socialdemokratiska minoriteten i Helsingborg har någon annan uppfattning än socialministern. Men i det här fallet rör det sig inte om några enskilda föräldrar, som skulle ha vetorätt, utan det gäller hela föräldragruppen på ett dagis eller -- såvitt jag vet -- på flera dagis. Dessa grupper körs nu över när man privatiserar verksamheten med utgångspunkt i något slags dogm att privat verksamhet är bättre än kommunal. Jag tycker att det är föräldrarnas sak att avgöra det. Jag kan ha en viss förståelse för att man när det gäller nystartad barnomsorg väljer privata alternativ, om man nu tycker att man har för litet av privat barnomsorg för att det skall kunna bli alternativ. Detta är emellertid inte förhållandet i det här fallet, utan man har gett sig på 25 % av befintliga dagis. Om det verkligen varit så att 25 % av föräldrarna hade velat ha det så, skulle jag ha haft förståelse för det. Jag är emellertid också litet misstänksam mot det står som i kompletteringspropositionen, nämligen att en lagreglering är nödvändig för att säkerställa tillräckligt stöd för enskilda alternativ och att sådana också är viktiga för att skapa förusättningar för att efterfrågad barnomsorg utanför hemmet skall tillgodoses. Det primära kan väl inte vara att ha enskilda alternativ, utan det primära måste väl ändå vara föräldrarnas val.
Jag måste erinra om de debattregler som gäller.
Fru talman! Låt mig svara kort: Självfallet är det primära föräldrarnas val. Men vi tror också att i ett läge där vi ger alla pengarna i en påse, som man brukar uttrycka det, till kommunerna är det viktigt att säkerställa att kommunerna också ger utrymme för enskilda alternativ. Men jag håller med Jan Andersson om att det primära är föräldrarnas val. Det är det som skall avgöra vilken typ av dagis deras barn skall vara på.
Fru talman! Vi är tämligen överens om vad som är det primära. Men för föräldrarna måste det vara konstigt att i den ena stunden få höra att det sker en valfrihetsrevolution och att valfriheten skall öka, för att sedan upptäcka att det, när det kommer till kritan, inte är någon som lyssnar på dem. Man gör i stället tvärtemot vad föräldrarna önskar. Det är djupt olyckligt, inte därför att det drabbar mitt parti politiskt -- det gör det inte, tvärtom har det motsatt verkan -- utan därför att det ur föräldrarnas synpunkt är djupt olyckligt.
Fru talman! Harald Bergström har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att stärka omsorgslagens efterlevnad. Omsorgslagen med sina precist angivna rättigheter i fråga om särskilda omsorger är enligt min uppfattning effektiv och betyder mycket för att förbättra standarden för utvecklingsstörda personer. Betydelsen av lagen kan utläsas inte minst av den kraftiga volymökning som skett när det gäller omsorgsverksamheten. Harald Bergström uppmärksammar bl.a. ett landstingsutlåtande om att landstingets verksamhet skall bedrivas inom en av landstinget beslutad ram och att rättighetslagstiftning inte ger en styrelse eller förvaltning rätt att frångå denna regel. Regeringsrätten har i rättspraxis klarlagt att den enskildes rätt till gruppbostad inte påverkas av resursbrist hos landstinget. Samma principer tillämpas numera av domstolarna även när det gäller andra särskilda omsorger. Det finns emellertid, som Harald Bergström säger, exempel på att ansvariga huvudmän underlåtit att -- i varje fall inom rimlig tid -- verkställa förvaltningsdomar i mål avseende särskilda omsorger enligt omsorgslagen. Bl.a. har handikapputredningen konstaterat att domar av förvaltningsdomstolar, som tillerkänner en handikappad person en viss stödinsats, i vissa fall inte verkställts. I ett rättssamhälle som vårt får det inte vara så att landsting eller kommuner med hänvisning till resursbrist eller andra skäl inte följer de regler som finns i lagar och andra författningar. Att så ändå sker måste enligt min mening motverkas på ett kraftfullt sätt. Regeringen har nyligen tillkallat en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppgift att överväga olika åtgärder för att stärka den lokala demokratin. I kommitténs uppgift ingår bl.a. att bedöma hur ett sanktionssystem bör utformas som gör det möjligt att komma till rätta med överträdelser av bl.a. det slag som här beskrivits. Mot bakgrund av kommitténs överväganden kommer regeringen att ta ställning till vilka åtgärder som behövs för att säkerställa verkställighet av förvaltningsdomar.
Fru talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Jag avslöjar väl knappast någon hemlighet om jag säger att jag inte är av samma mening som socialministern när han säger att det här skulle vara en effektiv lag. Det kan jag inte anse när det är så pass många domar som inte har gått i verkställighet. Det ligger t.ex. i Kalmar ett hundratal domar och ungefär samma antal i Värmland. Då tycker jag knappast att man kan säga att lagen är effektiv. Dessa förhållanden beror antagligen på att lagen är tandlös, eftersom den saknar ett sanktionssystem som sätter kraft bakom dess paragrafer. Vad jag kan förstå av svaret kommer detta tydligen att åtgärdas, och det är bra. Man kan då emellertid ställa frågan: Hur skall kommunerna klara av detta om de påläggs sanktioner utan att få de ekonomiska möjligheterna att leva upp till vad lagen föreskriver. Jag skulle vilja ställa ytterligare en fråga. Det skiner igenom i min fråga att det är jag själv som är revisor och har ställt frågan till landstingsstyrelsen. Jag har fått det svaret att landstingets ekonomi är överordnad svensk lagstiftning. Vad skall revisorn, dvs. jag, göra i det fallet? Skall jag i revisionsberättelsen vägra att föreslå ansvarsfrihet för landstingsstyrelsen?
Fru talman! När jag säger att lagen är effektiv menar jag att den varit effektiv i den meningen att den lett till en mycket snabb utbyggnad av de särskilda omsorgerna. Det finns t.o.m. andra handikappgrupper som klagat över att lagen varit så effektiv, att det har blivit bättre för utvecklingsstörda, samtidigt som det inte har skett samma standardförbättring för andra handikappgrupper, t.ex. rörelsehindrade barn och ungdomar. I den meningen har lagen varit effektiv. Men det är riktigt som Harald Bergström säger att en hel del domar inte har lett till verkställighet. Det är väl inte hundra i Kalmar, men väl ett fyrtiotal. Det är sammanlagt 240 i landet enligt uppgifter som jag i går fick från socialstyrelsen. Av de 40 domarna i Kalmar ligger några så långt tillbaka i tiden som 1987 utan att det har hänt någonting. Det kan bero på speciella omständigheter, t.ex. att man i Kalmar varit mycket duktiga på att hjälpa de här personerna att överklaga mer än i andra landsting. Det är en förklaring som har getts till mig. Det är emellertid absolut inte tillfredsställande att det är på det här sättet. Jag tycker att det är angeläget att vi får någon ordning på detta, så att landsting och kommuner som trilskas kan dömas. Det finns, som Harald Bergström säkert känner till, ett antal uppslag, bl.a. från kommunalansvarsutredningen, som föreslog en form av kommunalbot. Kommunförbundet har också varit inne på dessa tankar och föreslagit andra lösningar. Det är dessa förslag till lösningar som demokratiutredningen nu skall gå igenom för att se vad man vill rekommendera. Konstitutionsutskottet underströk i höstas vid behandlingen av förslaget till ny kommunallag att det var angeläget att det kom ett förslag så snart som möjligt. Vad skall då landsting göra om de har en kärv ekonomi.? Det handlar naturligtvis om prioriteringar. Både landsting och kommuner måste prioritera. Det är viktigt att de prioriteringarna sker så, att de handikappade som det här rör sig om kan få sina standardkrav tillgodosedda. Det kan naturligtvis, precis som när staten skall göra sina besparingar, vara smärtsamma prioriteringar, men man måste prioritera för att kunna fullgöra sina skyldigheter.
Fru talman! Detta är ingenting nytt, utan det är självklart att man måste prioritera. Men pengarna blir för den skull inte fler. Det finns en given ram, och det är mycket som skall rymmas inom denna ram. Om det till äventyrs skulle bli fler rättighetslagar, något som övervägs, kan man fråga sig om vi, när medlen redan i dag är för knappa, kan få den omsorg på lika villkor som är avsikten med sociallagen. Då blir det väl ännu sämre i framtiden. Men jag är överens med socialministern om att tandlösheten i den gällande lagstiftningen på något sätt måste åtgärdas.

Fru talman! Birthe Sörestedt har frågat mig om vilka åtgärder jag vill vidta för att inte kommunernas besvärliga ekonomi skall innebära att satsningar på behandling av narkotikamissbrukare kommer i kläm. Sedan mitten på 1980-talet har betydande statliga medel satsats på uppbyggnaden av en offensiv narkomanvård som ett led i kampen mot HIV/aids. ställts till socialstyrelsens förfogande för detta ändamål. Riksdagen har nyligen beslutat om fortsatta medel för att bekämpa spridningen av HIV/aids. Inom ramen för anslaget kommer den offensiva narkomanvården att få stöd i samma storleksordning även nästa budgetår. Inom socialstyrelsen pågår för närvarande en kartläggning av vilka vård ch behandlingsresurser som kommer att finnas för olika grupper av missbrukare nästa år. Av vad som hittills framgått finns det inget som tyder på att färre narkotikamissbrukare är inskrivna på behandlingshem i dag än för fem år sedan. Däremot finns det ett betydande överskott på platser på behandlingshem. Jag håller med Birthe Sörestedt om att det ekonomiska läget i kommunerna är bevärligt. Ökad effektivisering och hårda prioriteringar är därför nödvändiga inom alla kommunala verksamhetsområden. Inom narkomanvården står i dag många platser på behandlingshem tomma på grund av överkapacitet. Jag förutsätter därför att narkotikamissbrukare, trots kravet på hårda prioriteringar, inte kommer att berövas den vård de behöver. Däremot bör den kärvare ekonomin bli ett incitament för kommunerna att förbättra metoderna att hitta rätt vårdplats för varje individ och att utveckla nya behandlingsformer. Det innebär förhoppningsvis att vården inte bara blir billigare för kommunerna utan också mer direkt avpassad för den enskildes behov.
Fru talman! Jag vill tacka socialministern för svaret. Trots att det tydligen görs stora satsningar för att förhindra spridningen av HIV/aids och trots att socialstyrelsen har fått resurser till förfogande är detta inte tillräckligt, om man ser det utifrån missbrukarens behov av plats på behandlingshem och vård. För att lyckas med kampen mot narkotikan i samhället är det viktigt att ta itu med en av orsakerna, nämligen att förhindra efterfrågan. Det kan man göra genom att polisen går ut och stör gatulangningen och på det sättet med sin insats försöker minska efterfrågan. En annan åtgärd är att de som hamnat i missbruk får tillgång till vård och behandling för sitt missbruk. Det bör också bedrivas ett motivationsarbete för att få missbrukaren att ta itu med sitt missbruk. Kommunerna rustar ner. Det planeras en halvering av narkomanvården vid socialförvaltningen i Stockholm. I Malmö skall det göras besparingar genom minskning av vårddagar, öppen vård som ersättning för institutionsvård och genom att specialinriktade tjänster för missbrukare försvinner. I en artikel i Aftonbladet från den 7 maj, s. 3, får jag det jag hört om vad som sker inom det sociala området i Malmö vidimerat. I artikeln sägs: ''Socialarbetare beskrev hur de inte längre kan hjälpa unga missbrukare att få komma till behandlingshem ''för då finns det inte pengar till våra löner'.'' Det väcker oro inför framtiden att resurser inom socialtjänst och missbrukarvård kraftigt nedrustas. Nu föreligger också ett förslag från regeringen om nedskärningar av statsbidrag till kommunerna. Risken är stor att det kommer att drabba dessa grupper när ytterligare nedrustningar sker, så att de inte får möjlighet till den behandling de behöver.
Fru talman! Det är sant att kommunerna har en kärv ekonomi. Det innebär att de måste hushålla med resurserna. Man måste också utveckla bättre sociala metoder. Problemet på det sociala området är att vi bara till viss del vet vad vi gör, dvs. vi har inte något riktigt bra mått på resultaten av de metoder som vi sätter in för att t.ex. hjälpa missbrukare. När jag var ganska nytillträdd som socialminister i höstas fick jag på mitt bord en undersökning där man hade jämfört personer som hade kommit in på behandlingshem för narkotikamissbrukare med en grupp som inte hade kommit in på behandlingshem. Andelen som hade slutat missbruka var precis lika stor i de båda grupperna. Vid ett besök på socialstyrelsen ställde jag frågan om det inte var litet besvärande att behandlingshemmen inte gav ett tydligt positivt resultat. De sade att det naturligtvis är så men att det här är ett känt faktum. Det finns inga klara indikationer på hur vi skall behandla människor för att verkligen nå goda resultat. Det är viktigt att vi utvecklar metoder, bl.a. på det här området, som gör att vi vet vad vi använder våra resurser till. Jag tror att knappheten på resurser och överskottet på behandlingsplatser för missbrukare kan leda till att vi också kan få en effektivare narkomanvård. Jag delar helt Birthe Sörestedts uppfattning att det här är viktiga frågor. Förutom de polisiära insater som görs måste vi också ha en effektiv och bra narkomanvård. Vår bestämda avsikt är att fortsätta att satsa på en offensiv narkomanvård framöver, att hjälpa till att utveckla metoder som ger ett bättre resultat än de metoder vi hittills har använt.
Fru talman! Jag vill helt instämma när socialministern säger att vi skall förbättra och utveckla behandlingsformerna utifrån den enskildes behov och skapa en effektivare vård. Men vad händer om det inte finns pengar till det här och vi inte gör insatser på andra områden? Det finns ett förslag i en promemoria om att man skall införa fängelsestraff i straffskalan för missbruk. Justitieministern har ställt sig bakom att införa detta. Det hjälper inte missbrukarna om man i kommunerna inte har möjlighet att betala vården. Det finns kanske ingen möjlighet om inte syftet med förslaget i promemorian är att staten skall ta över ansvaret för kosnaderna för missbruksvården från kommunerna. Med anledning av promemorian vill jag fråga socialministern om det är meningen att staten skall ta över det här ansvaret.
Fru talman! Som jag tror att Birthe Sörestedt känner till är tanken med att införa fängeslestraff i straffskalan även vid egen konsumtion i första hand att man skall få möjlighet att ta kroppsvätskeprov för att kunna påvisa att narkotikakonsumtion har förekommit. Avsikten är också att man skall få tillgång till en del sanktionsåtgärder som i dag inte är möjliga såsom lagen är utformad. Det gäller t.ex. skyddstillsyn eller kontraktsvård, som vi tror är bra former för narkotikamissbrukare. Däremot tror inte jag -- och jag är övertygad om att den uppfattningen delas av justitieministern -- att det skulle vara särskilt lämpligt att kasta narkomaner i fängelse. Det hjälper dem inte bort från narkotiakmissbruket. Men det finns andra åtgärder som öppnas med en sådan ändring i narkotikastrafflagen som just nu diskuteras. Birthe Sörestedt frågar också vad man gör om pengarna inte räcker. Kommunen är då i samma situation som vi. Man tvingas prioritera, göra det viktigaste först och utveckla effektivare och bättre metoder när man använder pengarna. Dessa krav omfattar naturligtvis också missbruksvården.
Fru talman! Jag trodde att förslaget om fängelse i straffskalan inte skulle gälla utdömande av fängelsestraff som sådant utan att det skulle ge möjlighet till vård. I grunden är det emellertid någon som måste betala för vården och se till att missbrukaren får ta del av den. Det står klart att man måste spara och effektivisera. Det kan dock vara så att det är just de här grupperna som blir särskilt utsatta när pengarna inte räcker.

Fru talman! Christina Linderholm har frågat mig om jag är beredd att medverka till att Sveriges barn får en barnombudsman, med verkliga befogenheter, som kan företräda barn, informera och ställa krav så att barns rätt till trygg uppväxt säkerställs. Frågan om inrättandet av en barnombudsman bereds för närvarande inom socialdepartementet. Vilka befogenheter en sådan barnombudsman skulle få är jag inte beredd att nu närmare gå in på. har tanken framförts att låta ombudsmannen få till uppgift att bevaka efterlevnaden av barnkonventionen i Sverige. I ett interpellationssvar i fredags till Ewa Hedkvist Petersen förklarade jag att jag själv är tilltalad av denna tanke och ser det som ett av huvudalternativen. Min avsikt är att i höst återkomma till regeringen angående en proposition i frågan.
Fru talman! Jag vill tacka socialministern för svaret på min fråga, och jag ber om ursäkt för att socialministern får komma hit för att upprepa en del av det svar som redan gavs i fredags. Men min fråga kanske ändå har en litet annan bakgrund än interpellationen i fredags. Att jag ställde min fråga beror bl.a. på att jag tycker att det sedan betänkandet gick ut på remiss har förflutit ganska lång tid, ett halvår. Min fråga är alltså föranledd av att det är angeläget att få fram en barnombudsman, eftersom en sådan behövs. Betänkandet i denna fråga var således ute på remiss, och remissvaren var övervägande positiva. Det verkar inte ha hänt något sedan dess, och inga signaler har kommit från regeringen om att man tänker återkomma med ett förslag. Det har ju också på senare tid dykt upp en del ytterst oroande signaler om att barn verkligen far illa. Ett par mobbningsfall har fått stor uppmärksamhet i media därför att de gått så långt att de blivit föremål för rättslig process. Bara det är ett misslyckande framför allt för skolan men också för vuxenvärlden som helhet. Det betyder att vi inte uppfattar barns signaler om att de behöver hjälp eller att vi inte tar signalerna på allvar. Jag tycker att det skulle vara ett bra arbetsfält för en barnombudsman att bevaka den här typen av frågor och att där stå oreserverat på barnens sida. Ett annat exempel på detta, som inte är mindre oroande, är att vi i dag i tidningarna har kunnat läsa om gatubarn i Stockholm. Det är inte något nytt, men det är oroande, och jag vill att det här fenomenet skall försvinna från Stockholm. Det är av det skälet jag anser att inrättandet av en barnombudsman, som kan ta till vara barns krav, som så att säga har tänder, som kan ta initiativ och som kan ha tillräckligt med resurser borde föreslås av regeringen. Jag har en del ytterligare frågor, men jag kanske får möjlighet att återkomma.
Fru talman! Jag skall ge Christina Linderholm möjlighet till i varje fall ytterligare ett inlägg genom att säga något. Det är riktigt att det har förflutit ett halvår. Vi har inom departementet haft en hel del diskussioner om detta. I och för sig kan man säga att det i remissvaren finns en principiell uppslutning bakom inrättandet av en barnombudsman. Däremot råder det litet olika uppfattningar om vad ombudsmannen skall ha för uppgifter och hur man skall lägga upp arbetet. Det är det vi för närvarande håller på att resonera om. Jag håller med om att detta är väldigt angeläget, men det är också viktigt att utforma barnombudsmannaämbetet på ett sätt som man sedan vågar tro på, så att det fungerar riktigt bra när det kommer i gång. Jag tror kanske inte att en barnombudsman är lösningen på de problem som Christina Linderholm nämner, t.ex. mobbningsfallen, utan de måste, som Christina Linderholm själv sade, i första hand betraktas som ett misslyckande för skolan. Det är där åtgärderna måste sättas in. Det finns ett generellt problem när det gäller t.ex. socialtjänstens förhållande till barn, och det är att man inte har tillräckliga kunskaper om hur man skall lyssna på vad barn säger. När barn t.ex. berättar om sexuella trakasserier eller övergrepp använder de kanske inte de vuxnas språk, och det kan därför vara svårt för en vuxen människa att veta vad barnen talar om och vad de menar. Det här är ett problem som har uppmärksammats i anslutning till barnkonventionen, och sedan något år tillbaka sätter vi in särskilda resurser inom socialstyrelsen för att medverka till att socialtjänstemän lär sig mer om barn och barns beteende och om hur barn uttalar sig om den här typen av problem. Jag ser det som en viktig uppgift också vid sidan av planerna på en barnombudsman. Som jag säger i mitt svar hoppas jag i höst kunna återkoma till regeringen och naturligtvis också till riksdagen med ett konkret förslag till utformning av ett barnombudsmannaämbete.
Fru talman! Jag tror att socialministern och jag är helt överens. Det finns ingenting som skiljer min uppfattning från socialministerns, och det tycker jag är väldigt glädjande. Men jag tror ändå att man måste överväga vilken kompetens och vilka möjligheter en barnombudsman skall ha att agera. Med anledning av det vill jag fråga: Hur väl känner socialministern till barnombudet i Norge? Där har man ju inrättat en barnombudsman med just den kompetens som jag vill se att man åtminstone överväger även i Sverige. Där har man dessutom en person som genom sin personlighet har möjlighet att i media föra fram de här frågorna på ett kraftfullt sätt. Barnombudsmannen i Norge har befogenheter, och det är det jag vill att socialministern åtminstone skall lova att överväga.
Fru talman! Jag lovar att överväga detta. Jag har inte själv studerat barnombudet i Norge, men jag har fått berättat för mig hur det fungerar där, och jag har förstått att ämbetet i ganska hög grad är knutet till innehavaren som person, dvs. personen i fråga har en väldig karisma och utstrålning och har tydligen möjligheter att agera i radio, TV eller andra massmedia på ett sätt som är ganska ovanligt för ämbetsmän i Sverige. Jag är därför inte säker på att vi skall kopiera barnombudet i Norge, men det finns säkert lärdomar i Norge som vi kan hämta hem och ha nytta av också i Sverige. Såvitt jag minns studerades barnombudet i Norge av den offentliga utredning som gjordes om inrättandet av en barnombudsman, så även i utredningen har man tagit del av erfarenheterna och vägt in det i sitt förslag.
Fru talman! Barnombudet i Norge är som person karismatisk, men ombudet har också en stab av läkare, jurister, lärare, socionomer och sjuksköterska, dvs. människor som har en stor kompetens på området och som snabbt kan svara på barns brev och barns telefonsamtal och hela tiden agera på barnens vägnar. Det är den typen av organisation som jag vill se också här i Sverige. Vi får möjlighet att återkomma till frågan i höst.
Fru talman! Martin Nilsson har frågat statsministern vilken finansiering som kommer att föreslås för det av regeringen aviserade vårdnadsbidraget. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Regeringen har ännu inte tagit ställning till omfattningen eller utformningen av ett vårdnadsbidrag och inte heller till finansieringen. Som regeringen har aviserat i kompletteringspropositionen är avsikten att i höst återkomma till riksdagen i detta ärende.
Fru talman! Jag tackar socialministern för svaret. Martin Nilsson är tyvärr förhindrad att ta emot svaret, och jag har därför lovat honom att göra det. Jag är själv motståndare till vårdnadsbidrag, och jag har inte tyckt att något av alla de förslag som har kommit har varit bra. Jag skulle därtill vilja säga att tidpunkten är synnerligen illa vald för att lägga fram ett förslag till vårdnadsbidrag.
Då Martin Nilsson, som framställt frågan, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav talmannen att Jan
Jag säger detta med tanke på den statsfinansiella situationen. Utrymmet för reformer är ju synnerligen litet på grund av budgetunderskottet och den allmänna ekonomiska situationen. Jag kan finna andra reformer, exempelvis på handikappområdet -- och där tror jag att jag är överens med socialministern -- som är mycket mycket angelägnare än högst tvivelaktiga förslag när det gäller ett vårdnadsbidrag. För min del hoppas jag därför att man lägger det här förslaget i papperskorgen och lägger på locket för gott.

Fru talman! Annika Åhnberg har frågat mig vad regeringen avser göra för att Sverige skall leva upp till sina åtaganden enligt FN:s barnkonvention. Jag besvarade så sent som förra veckan en interpellation av Ewa Hedkvist Petersen i delvis samma ämne. Jag redogjorde då för en rad av de åtgärder som regeringen vidtagit för att bättre anpassa svenska förhållanden till barnkonventionens regler och principer. Jag ber att få hänvisa till detta interpellationssvar. Flera av de områden som behandlas i den rapport till Rädda barnen som Annika Åhnberg refererar till har redan varit eller är nu föremål för åtgärder från regeringens sida. Detta gäller t.ex. I mitt svar till Ewa Hedkvist Petersen aviserade jag även min avsikt att till hösten återkomma till riksdagen med en proposition om inrättandet av en barnombudsman.
Fru talman! Jag tackar för det något knapphändiga svaret på min fråga. FN:s konvention om barnets rättigheter antogs 1989 och trädde i kraft ett år senare när 20 länder hade ratificerat den. Sverige var ett av de första länder som gjorde det. I september i år skall Sverige lämna en rapport till en särskilt utsedd kommitté om hur Sverige lever upp till konventionen. Mot bakgrund av allt detta tycker jag att det är rätt allvarligt att det i en rapport till Rädda barnen redovisas att Sverige visserligen har en lagstiftning som är helt i klass med vad konventionen kräver men att det på många områden brister när det gäller efterlevnaden av lagstiftningen. Socialministern nämnde i sitt svar att regeringen nu hanterar och behandlar åtgärder för flera av de grupper av utsatta barn som berörs i rapporten, men det framgick inte av svaret vilken typ av åtgärder man har för avsikt att vidta. Jag funderar över om socialministern delar min uppfattning att det är mycket allvarligt att Rädda barnen bedömer det som att Sverige inte lever upp till sina åtaganden enligt konventionen. I rapporten redovisas t.ex. att det i den grupp som ibland kallas gatubarn i Stockholm finns barn för vilka man har beslutat om ett omhändertagande enligt lagen om vård av unga men för vilka det aldrig har funnits någon plats att komma till. De har i stället lämnats vind för våg. Rapporten handlar dels om brister i vårt sätt att ta hand om de utsatta barngrupperna, dels om vad vi rent allmänt gör för barnen i vårt land. Det handlar om att maskorna i det vi kan kalla skyddsnätet kring barnen blir allt glesare, att fritidsgårdarna stänger, att det inte finns fritisledare, att det inte finns personal i skolorna, att vi på många olika områden utarmar barnens hela livsmiljö och därmed inte lever upp till konventionen, eftersom den kräver att varje land till det yttersta av sina resurser skall tillgodose barns rättigheter.
Fru talman! Jag delar inte riktigt Annika Åhnbergs uppfattning när det gäller den generella beskrivningen av hur barn har det i Sverige. Det finns en hel del internationella studier som bekräftar att svenska barn har det väldigt bra, kanske bättre än barn i något annat land i världen. Men det finns förvisso problem, och jag tycker naturligtvis att det är mycket allvarligt när man kan påvisa -- om man kan påvisa -- att vi inte i Sverige efterlever t.ex. FN:s barnkonvention eller de högre krav vi ibland ställer från svensk sida. Vi har uppmärksammat flera av de här problemen, t.ex. flyktingbarnen, som jag nämnde i mitt frågesvar, och också många andra grupper av barn. I den interpellationsdebatt jag hade i fredags med Ewa Hedkvist Petersen redovisade jag en lång rad åtgärder som i alla fall delvis är ett resultat av att problem och brister har uppmärksammats i samband med barnkonventionens införande. Annika Åhnberg frågade konkret om barn som inte har kunnat placeras efter beslut enligt LVU. Det är riktigt att det finns sådana problembarn, och det har lett till att riksdagen för ungefär ett år sedan beställde ett förstatligande av den s.k. § 12-vården i Sverige. Det finns nu ett utredningsbetänkande som är ute på remiss, och jag räknar med att till hösten kunna återkomma till riksdagen också i denna fråga med ett förslag. Syftena med ett förstatligande är dels att kunna erbjuda en mer differentierad vård än vad som är möjligt för närvarande, dels att säkerställa att det faktiskt finns platser i de fall då platser efterfrågas, så att vi kan undvika sådana situationer som Annika Åhnberg pekar på.
Fru talman! Socialministern delar inte min uppfattning, och det var inte min avsikt att måla upp någon dyster skräckbild av situationen i Sverige. Men eftersom konventionen kräver att varje land till det yttersta av sina resurser skall garantera barnen deras rättigheter enligt konventionen, måste det naturligtvis innebära att det ställs större krav på Sverige i det avseendet, eftersom Sverige jämfört med många andra länder i världen är ett land med förhållandevis goda resurser. Det är mot den bakgrunden jag menar att det kan finnas anledning att fundera över om vi verkligen till det yttersta av våra resurser garanterar barn deras rättigheter. Jag tog ett konkret exempel när det gäller socialtjänsten, men man kan också nämna att det redan på 1970-talet riktades kritik mot det sätt på vilket familjehemsvården ofta utformades och mot att man inte lyssnade till barnen, att man inte utgick från barnens bästa, vilket också är ett krav som ställs i konventionen. Vi skriver nu 1992, och vi har ännu inte förmått förbättra socialtjänsten heller i det avseendet. Jag tycker att det är mycket allvarligt.
Fru talman! Jag delar Annika Åhnbergs uppfattning att det finns stora brister i socialtjänsten vad gäller förhållandet till barnen. Som jag nämnde i en tidigare frågedebatt har det under de senaste åren satts in speciella resurser, och vi fortsätter med det också nästa budgetår för att bl.a. satsa på utbildning i barnkunskap för socialtjänstemän. Jag tror att det finns mycket stora behov på det området. Jag delar också uppfattningen att det är barnens bästa som skall vara utgångspunkten för många av våra åtgärder. Det finns stora brister i det svenska samhället. Vad jag reagerade mot i Annika Åhnbergs anförande var en beskrivning av att svenska barn generellt sett skulle ha det dåligt. Den uppfattningen delar jag inte. Svenska barn har det väldigt bra, men för att det inte skall bli stora skillnader mellan barn i Sverige är det därför desto mer angeläget att vi sätter in särskilda åtgärder riktade mot de barn i Sverige som far illa. Det finns tyvärr alltför många sådana barn.
Fru talman! Jag tycker att åtgärderna som redovisas är bra. Jag tycker också att det är mycket bra som socialministern tidigare har sagt, att det troligen kommer ett förslag om inrättande av en barnombudsmannainstitution till hösten. Jag tror att det är helt nödvändigt. Men jag funderar ändå över en sak som nämns i rapporten till Rädda barnen. Det är att vi i Sverige, som annars är ett statistiskt väl genomlyst land, får man nog säga, saknar samlad kunskap om barns livsvillkor och barns förhållanden. Jag undrar om rapporten som Sverige skall lämna till FN i september kommer att innehålla en samlad analys, om den kommer att vara problemorienterad, om den kommer att redovisa de problem vi har och vilka åtgärder vi skall vidta. Jag hoppas att det blir en rapport som blir användbar i det fortsatta arbetet och inte en rutinrapport, där man så att säga redovisar hur det ser ut på olika områden. Jag undrar också om man inte borde begära av landets kommuner att de funderar över barns förhållanden så att vi på det sättet får en samlad bild av situationen där.
Fru talman! Låt mig nämna att vi har till FN:s barnfond UNICEF nyligen överlämnat en rapport där vi gör en beskrivning av barns situation i Sverige. Det är ett resultat av det barntoppmöte som hölls 1991, om jag minns rätt. Som jag redovisade, kommer vi i höst med en rapport till Förenta Nationerna som är föranledd av FN:s barnkonvention. Jag kan inte för dagen svara exakt på hur den rapporten är upplagd, men jag utgår ifrån att den kommer att innehålla en hel del uppgifter av det slag Annika Åhnberg talar om. När vi överväger hur barnombudsmannen eller det ämbetet skall fungera, är en av de idéer som finns att barnombudsmannen årligen eller med en annan periodicitet skulle lämna en redogörelse till regeringen om barns situation i Sverige som sedan skulle vidarebefordras till riksdagen. Det skulle naturligtvis kräva en hel del insamling av speciell statistik och information om hur situationen är för barn i Sverige. Så vi hoppas att det skall kunna bli en förbättring på det här området under de kommande åren.
Jag föreslår att debatten avslutas efter ytterligare ett inlägg från vardera talaren.
Fru talman! Avslutningsvis vill jag bara säga att jag också tror att det är nödvändigt att man gör informationsinsatser för att se till att barnkonventionen verkligen finns förankrad i hela det svenska samhället. Vi är alla medvetna om att kommunerna har knappa resurser, men jag tror att det är oerhört viktigt att man förankrar barnkonventionen så att det i alla kommuner finns en medvetenhet om vilka åtaganden vi har gjort när det gäller barnens situation och att man har konventionen som ett underlag och arbetar utifrån den på alla nivåer -- kommunalt, regionalt och även nationellt.
Fru talman! Det har gjorts ganska stora ekonomiska satsningar från statsmakternas sida, med hjälp av arvsfondsmedel, för att sprida kunskap om barnkonventionen. Flera organisationer -- Rädda barnen, BRIS och andra -- har framställt ett mycket bra informationsmaterial om barnkonventionen. Jag fick så sent som häromdagen några trevliga tecknade böcker, avsedda för små barn, för att de skall lära sig vilka rättigheter de har. Jag skall gärna skicka över några exemplar till Annika Åhnberg så småningom.

Fru talman! Rolf L. Nilson har frågat mig hur regeringen kommer att agera för att säkerställa kärnkraftsavvecklingen i ljuset av att utländskt ägande i svenska kärnkraftreaktorer kan bli en realitet i framtiden. Också riksdagens uttalande att kärnkraften skall vara avvecklad senast år 2010 gäller kärnkraften i Sverige, oavsett vem som driver kärnkraftverken eller vem som äger dem. I regeringsdeklarationen slog regeringen fast att den s.k. energiöverenskommelsen ligger fast. Denna innebär att omställningen av energisystemet måste, vid sidan av säkerhetskraven, ske med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd. När kärnkraftsavvecklingen kan inledas och i vilken takt den kan ske avgörs av resultaten av hushållningen med el, tillförseln av el från miljöacceptabel kraftproduktion och möjligheterna att bibehålla internationellt konkurrenskraftiga elpriser.
Fru talman! Jag vill först tacka miljöministern för svaret. Jag har i min fråga fäst uppmärksamhet på en utveckling där regeringen är drivande, kan man väl säga. Det är två moment i den utvecklingen. Det ena är att det pågår en privatisering av kraftindustrin i Sverige. Vattenfall är bolagiserat, och regeringen har uttalade planer på att sälja bolaget. Kommunerna, som hittills är majoritetsägare i Sydkraft, har planer på att sälja ut sitt aktieinnehav. Sydkraft är väl det bolag som har nått längst i sina planer att skaffa sig internationella partners. Det innebär, som jag påpekade i min fråga, att vi ganska snart ser tyska ägare till svenska kärnkraftverk, de två reaktorerna i Barsebäck. Mitt antagande är då att den här utvecklingen, både privatiseringen och internationaliseringen, kommer att innebära komplikationer när det gäller kärnkraftsavvecklingen. Det är väl klart att svensk lag gäller för alla som verkar i Sverige, men vad jag förstår innebär kärntekniklagen i stort sett att det finns laglig grund för att avveckla kärnkraften endast när säkerhetskrav inte är uppfyllda och ingenting annat. Jag kan tänka mig att intresserade företagsjurister skulle vilja ha överläggningar med statsmakten om när man kan avgöra att säkerhetskrav är uppfyllda eller inte är uppfyllda. Det här kompliceras också av -- om jag får anknyta till en debatt tidigare i dag -- de stora investeringar som görs i kärnkraftsanläggningar, t.ex. nu i Ringhals 3.
Fru talman! Jag håller inte med Rolf L. Nilson i hans beskrivning att avstängning eller avveckling kan ske enbart när säkerhetskrav inte är uppfyllda. Det var därför jag i svaret lade till formuleringarna från energiöverenskommelsen. Det handlar alltså om en årlig avstämning av tillgång och efterfrågan på el och energi, med vissa restriktioner, och det är avgörande. Sedan kan naturligtvis säkerheten spela in när det gäller i vilken takt man avvecklar kärnkraftsreaktorer, liksom deras ålder. Det finns en annan aspekt på det här som Rolf L. Nilson nämner i frågan, och det är de uttalanden som har gjorts av Preussen-Elektra. Jag har via mina medarbetare fördjupat mig i det ämnet. Företaget i fråga har mycket klart dementerat att det skulle vilja göra anspråk på svenska förvar för kärnkraftsavfall. Man kan naturligtvis ha olika synpunkter på hur mycket tro eller misstro man skall rikta mot ett företag, men jag bara konstaterar och noterar att de uppgifter som har förekommit i svensk press har dementerats direkt till de tidningarna. Jag har kopior på Preussen-Elektras brev i det fallet. En tredje faktor som är viktig att komma ihåg när man diskuterar internationaliseringen av elförsörjningen är ju att samma effekter som vi har haft av Nordelsamarbetet inom Norden mycket väl kan utsträckas till att gälla också större delar av vår omvärld och Europa. Det betyder i allmänhet bättre reservsituation och bättre möjligheter.
Fru talman! Miljöministern var steget före mig. Jag har över huvud taget inte syftat på vad tyskarna tänker göra med sitt avfall, utan jag har bara fäst mig vid själva ägarfrågan och de komplikationer som jag anser att den kan innebära. Jag tror nog ändå att jag har rätt i sak, att går man på lagtexten så är bristande säkerhet det enda lagliga stöd man i dag kan få för avveckling av kärnkraft. Energiöverenskommelsen får väl närmast betraktas som en utfästelse av de partier som har skrivit under den och sedan som en avsiktsförklaring av regeringen. Vi hade en mycket kort men, tycker jag, belysande debatt för några veckor sedan här i kammaren om energipolitiken.

Herr talman! Jag har klart angett vad som står i energiöverenskommelsen. Sedan går det att göra olika bedömningar av frågan. Det är riktigt som Rolf L. Nilson säger att det är en politisk avsiktsförklaring och ett uttalande av en bred majoritet i riksdagen. Åtminstone fem partier står i dag bakom denna överenskommelse och detta riksdagsbeslut. Frågan om förvaring av avfall har diskuterats i anslutning till Preussen-Elektra. I övrigt gäller svensk lag för utländska företag som köper in sig i svenska anläggningar likaväl som för svenska ägare.
Fru talman! Har jag rätt när jag säger att det i dag bara finns lagligt stöd för avveckling av kärnkraften på grund av bristande säkerhet? När avser regeringen påbörja det lagstiftningsarbete som kan möjliggöra en kärnkraftsavveckling? Det börjar bli kort om tid. Jag har räknat på följande enkla modell. Om man har år 2010 som utgångspunkt och hävdar att det inte är praktiskt möjligt att avveckla mer än en reaktor om året, är man framme vid år 1998. Det ligger ganska nära i tiden, och åtminstone borde skisser och tankar på hur en lag skall se ut prövas någonstans.
Fru talman! Vi talar här om två olika principer. Det handlar om en lag som regel och som norm för hur kärnkraftsverk skall hanteras, och det handlar helt riktigt om säkerheten. I övrigt är det fråga om en politisk överenskommelse och en politik som syftar till att förverkliga denna överenskommelse. Den politiken står vi för i den nuvarande regeringen. Sedan är det resultatet som avgör i vilken takt reaktorerna avvecklas -- precis som jag sade i mitt svar.

Fru talman! Laila Strid-Jansson har frågat vilka åtgärder miljöministern har vidtagit för att komma åt problemen kring bomullsodlingens stora miljöeffekter. Sverige bedriver i olika internationella sammanhang ett aktivt arbete, bl.a. via kemikalieinspektionen och andra myndigheter, för att minska riskerna med och minska användningen av bekämpningsmedel. Som exempel på sådant arbete kan jag nämna att inom OECD:s kemikaliegrupp helt nyligen -- på initiativ av Sverige, USA och Canada -- ett arbete påbörjats som syftar till att begränsa riskerna från bekämpningsmedel. I ett första steg skall förutsättningarna för en gemensam grundsyn vid beslut om tillstånd av nya och gamla bekämpningsmedel undersökas. Till detta arbete förs Sveriges krav på minskad användning och ökad kontroll av bekämpningsmedel och våra erfarenheter. tar också upp frågan om bekämpningsmedelsanvändning. Bl.a. föreslås åtgärder för att få en bättre kontroll av spridning och användning av bekämpningsmedel före år 2000. Detta innefattar givetvis också bomullsproduktion. Sverige stödjer helt detta förslag.
Fru talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Som jag ser det finns det främst tre orsaker till att bomullsodlingen håller på att utvecklas till en av världens stora miljökatastrofer. För det första används oerhört mycket bekämpningsmedel och starka insektsmedel. För det andra besprutas buskarna före varje skörd med avlövningsmedel. Det är starka kemikalier som används för att löven skall falla av och för att bomullen skall kunna maskinplockas. För det tredje konstbevattnas odlingarna intensivt, och det gör att grundvattnet sjunker. Det blir då torka, och det blir svårt för andra växter att klara sig -- och jorden blåser bort. Vidare används vid klorblekning av textilier blekmedel såsom natriumhypoklorit och klorit. Dessa medel riskerar att bilda klororganiska föreningar. Inom viss textilindustri förekommer försök med att bleka med hjälp av väteperoxid i stället för med klor. Väteperoxid, som är nedbrytbart i naturen, går dock inte att använda för alla slags blekningar. Klorerade organiska ämnen i blekeriavlopp klassificeras som stabila organiska ämnen. Liksom andra stabila eller persistenta ämnen, t.ex. tungmetaller, har stabila organiska ämnen följande egenskaper. De är svårnedbrytbara, och de är giftiga för levande organismer. De är vidare biotillgängliga, dvs. de kan tas upp och anrikas av levande organismer. Under årens lopp har halterna av stabila organiska miljögifter i havet byggts upp i bottensediment och i levande organismer. Effekter som misstänks vara orsakade av sådana ämnen är t.ex. skelettdeformationer och sterilitet hos sälar. Andra effekter är krökning av ryggraden och deformation av käkarna hos fisk. Vidare påverkas fiskarnas fortplantningsorgan, och parasitangreppen på fisk ökar. Undersökningar visar, att när utsläppen från skogsindustrierna minskar, minskar även skadorna på fisk i närheten av industrierna.
Fru talman! Det är inte svårt att kritisera hanteringen av bomullsodling. Det ligger mycket i Laila Strid-Janssons beskrivning. Tyvärr är det här inte något ensamt exempel. Det finns också andra missförhållanden i vår värld. Problemet är att det är nödvändigt att agera internationellt i sådana frågor och via internationell samverkan. Det är precis det vi gör. I Sverige finns det, som bekant, inte särskilt mycket bomullsodling. Under den korta tid jag har befunnit mig i detta ämbete har jag ägnat mig åt att backa upp kemikalieinspektionen. Man gör där mycket bra insatser för att stärka det internationella samarbetet. Det gäller att bl.a. se till att vi samordnar våra insatser främst i den rika världen, som ju är konsumtionsstyrande på området. OECD är en viktig organisation på det globala området. Det är också naturligt att problemen med bekämpningsmedel även belyses under Riokonferensen. Problemet är alltså den indirekta effekten och den påverkan som kan finnas i internationellt samarbete. När den svenska allmänheten blir medveten om de problem som Laila Strid-Jansson här tar upp, är det klart att förändringar i livsstil och konsumtionsmönster påverkar mer direkt än vad som går att åstadkomma via politiken, där man måste gå den internationella vägen med indirekt påverkan och samverkan.
Fru talman! Jag tackar miljöministern igen. Som miljöministern sade är det en stor del av bekämpningsmedlen som används just för bomullsodling. På 5 % av Indiens yta odlas bomull. Men 50 % av bekämpningsmedlen används i bomullsodlingen. 25 % av bekämpningsmedlen i hela USA används i bomullsodlingen. 50 % av bekämpningsmedlen i uländerna används i bomullsodlingen. 25 miljoner människor i u-länderna förgiftas årligen av bekämpningsmedel. Allt detta framgår av en rapport från WHO. Sedan 1920 har bomull odlats vid Aralsjön. Bomullen har där kallats för det vita guldet. Vattennivån i sjön har sjunkit 14 meter, och vattnet är så salt att ingen fisk kan leva där. Floderna är starkt förorenade av bekämpningsmedel. En tredjedel av alla graviditeter slutar i missfall. Mödradödligheten har tredubblats de senaste fem åren. Sju av tio har i dag flytt från detta ofruktbara område. Visst är det här ett problem som vi måste ta till oss i Sverige.

Fru talman! Jag har ingen annan uppfattning än Laila Strid-Jansson. Det finns inte någonting att diskutera i den huvudfråga som frågeställaren vill ta upp. Vi använder internationellt och i Sverige alltför mycket av bekämpningsmedel. Alltså måste Sverige på starkast möjliga sätt påverka andra länder att minska användningen av bekämpningsmedel. Vi har i Sverige själva en plan att sopa rent framför egen dörr för att kunna föregå med gott exempel. Det är den metod som går att använda. Det går att beskriva situationen hur mycket som helst. Detta är vad som konkret är möjligt att göra och vad vi också försöker att göra.
Fru talman! I dag väljer konsumenterna tvättmedel osv. som är så litet miljöstörande som möjligt. De köper pappersvaror som inte är klorblekta, osv. Men hur är det med kläderna vi bär på kroppen? Hur skall jag som designer och producent av kläder i naturmaterial bära mig åt för att få tag i bomull som inte är klorblekt och som inte har gått igenom denna fruktansvärda miljöförstörande process? Konsumenterna och importörerna är inte dumma. De har rätt att få reda på detta. Där har miljöministern ett ansvar som ytterst ansvarig för miljöfrågor i Sverige. Det behövs alltså inte en lagstiftning, men däremot en upplysningskampanj och krav på både importörer och producenter av kläder och inredningstyger att märka sina varor med att de inte är gjorda av klorblekt bomull. Är miljöministern beredd att medverka till att en upplysningskampanj om de stora miljöproblemen i producentledet kommer till stånd eller att slopa tullarna på miljövänlig bomull -- som alla EG länder har gjort? Det går nämligen att odla giftfritt. På vilket sätt är miljöministern beredd att medverka? Så vitt jag förstår frågan upp på dagordningen. Där har miljöministern ett stort ansvar.

Fru talman! Gudrun Schyman har frågat mig när regeringen tänker presentera konstruktiva förslag till lösningar på de problem som sammanhänger med sjötransporter i den känsliga och unika naturen i Stockholms skärgård. Kusten och skärgården i östra Mellansverige har genom sin natur och kulturmiljö ett stort helhetsvärde både i ett internationellt och i ett nationellt perspektiv. Särskilda bestämmelser enligt 3 kap. naturresurslagen gäller med hänsyn till natur och kulturvärdena inom detta område. fr.o.m. den 1 juli i år knyts farledslagen till naturresurslagen, vilket innebär att tillåtligheten av nya farleder och andra åtgärder för sjöfarten alltid skall bedömas utifrån dess inverkan på natur och kulturmiljön. Samtidigt blir det ett formellt krav på att det till en ansökan om tillstånd enligt farledslagen skall fogas en miljökonsekvensbeskrivning som möjliggör en samlad bedömning av åtgärdens inverkan på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurser. Inom miljö och naturresursdepartementet kommer vi med stort intresse att ta del av resultatet av den utredning som regeringen tillsatte i maj 1991 om hur de land och sjöbaserade person och godstransporterna till och från Stockholmsregionen skall kunna samordnas. En viktig uppgift för den utredningen är att kartlägga och analysera hur färjetrafiken och den anknytande landtrafiken kan utformas med hänsyn till såväl miljön som ett effektivt transportsystem. Utredningen väntas komma med sina förslag nu i sommar. Därefter kommer regeringen att ta ställning till utredningen och de problem som Gudrun Schyman nu har tagit upp. Då Gudrun Schyman, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav talmannen att Annika
Fru talman! Jag tackar å Gudrun Schymans vägnar för svaret på denna fråga, som hon tyvärr inte själv kan ta emot eftersom hon är förhindrad. Miljöministern säger att regeringen kommer att ta ställning när denna utredning har redovisat sina förslag. Men anledningen till att frågan ställs just nu är att det för oss som inte tillhör regeringen redan är klart vilka förslag utredningen lägger fram. De förslagen har redan presenterats i massmedia. De går ut på att man aktualiserar den s.k. Rödkobbsleden, som har väckt många protester. Värmdö kommun lade t.ex. in sitt veto mot den. Det var anledningen till att man tillsatte denna utredning. Det är en farled som kommer att innebära mycket stora ingrepp i den känsliga natur, som miljöministern i sitt svar nämner är väl värd att vara rädd om och hantera varsamt. Det betyder fortsättningen på en utveckling med allt större båtar och allt tyngre sjöfart in i Stockholms känsliga skärgård. Alternativet skulle vara att man lokaliserade ut en del av den tyngre sjöfarten till hamnar utanför centrala Stockholm -- till Nynäshamn, Södertälje eller andra hamnar. Det är synd att vi inte kan få ett mer preciserat svar på denna fråga. Jag tror att det är oerhört många som nu känner rädsla för att Rödkobbsleden, trots alla de protester förslaget har väckt, skall bli den väg man väljer för sjöfarten.
Fru talman! Vi brukar traditionellt undvika att spekulera kring medieuppgifter. Här finns en utredning. Den skall komma med förslag. Det är dess uppgift. Vi bedömer detta efter sedvanlig behandling. Jag är medveten om att utredningen är fri att komma med sådana här förslag. Men det totala resultatet av förslagen skall vara att man får en bättre trafikföring, som inte belastar regionen med onödig genomfartstrafik. Det är innebörden av direktiven. Jag utgår från att utredaren beaktar det. Vi har möjlighet att välja olika leder genom skärgården. Jag vill inte uttala mig preciserat när det gäller Rödkobbsleden. Sanningen är att Värmdö kommun har kvar sin vetorätt. Det har spekulerats kring att man skulle byta denna led mot en annan och därmed hantera den politiska majoriteten i Värmdö. Låt mig säga att det kan finnas anledning att föra en kritisk debatt kring detta. Men jag kan inte göra det med utgångspunkt i förslag som ännu inte är framlagda. Det är mot den bakgrunden jag drar gränsen. Jag har erfarenheter från detta område sedan tidigare, efter att ha varit kommunikationsminister i 30 dagar. Jag är fullt medveten om den känsliga miljö det här handlar om. Jag har alltid försökt värna Stockholms skärgård, som är något helt unikt i världen.
Fru talman! Jag är glad över beskedet att miljöministern delar uppfattningen att det är viktigt att värna Stockholms skärgård. Vi är många som har den uppfattningen. Jag är också glad över det faktum att farledslagen numera är knuten till naturresurslagen och att vi därmed kommer att få såväl en miljökonsekvensbeskrivning som en prövning enligt naturresurslagen av förslaget. Det är min förhoppning att Rödkobbsleden inte skall bli förverkligad. Det bästa sättet att skydda denna känsliga natur är att lokalisera ut en del av sjöfarten. Vi får återkomma till den diskussionen.
Fru talman! Annika Åhnberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att minska förekomsten av klotter och förbättra möjligheterna till saneringsåtgärder. Jag håller helt med om att klotter är ett otyg som bör bekämpas. Annika Åhnberg har föreslagit att sprayburkar som används vid klottring skall beläggs med en miljöavgift som kan finansiera klottersaneringen. Förslaget stämmer överens med min syn att produkter bör belastas med även de samhälleliga kostnader de ger upphov till. I detta fall är det dock svårt att skilja ut den målgrupp som borde drabbas av avgiften från övriga konsumenter som köper sprayburkar. Det är inte ens säkert att klottraren köper sin burk. Det är därför inte troligt att avgiften skulle få en styrande effekt. De administrativa kostnaderna för att ta ut en avgift måste också ställas mot de kostnader som avgiften avses täcka. Mot denna bakgrund är jag för närvarande inte beredd att föreslå någon miljöavgift på sprayburkar.
Fru talman! Det kan tyckas litet gnälligt att reta sig på klottret. Men detta är ett viktigt problem för dem som är kollektivtrafikresenärer i storstadsregioner och dagligen tvingas åka med ganska nergångna bussar eller tåg som har blivit nerklottrade. Man nöts mot det dagligen. Detta klotter är för det mesta inte någon vacker graffiti, utan en ganska trist och dyster anblick. Jag beklagar att miljöministern inte tycker att denna idé är värd att pröva. Argumentet är att kostnaden inte drabbar dem som använder sprayburkarna på ett felaktigt sätt, utan den drabbar ett större kollektiv. Till svar på det kan jag säga att kostnaderna för att sanera i dag definitivt inte drabbar dem som har klottrat. De drabbar skattebetalarkollektivet och resenärerna via avgifterna. Vi finansierar inte i dag saneringen på något bättre sätt. Om det nu är så att klottrarna inte köper sina färger, kan en avgift som fördyrar produkten i affären kanske öka angelägenheten hos affärsinnehavarna att håller bättre reda på burkarna, så att den som vill ha en sådan blir tvungen att köpa den. Det kanske kunde vara ett sätt att komma till rätta med det problemet, i den mån det existerar.
Fru talman! Jag skall inte utvidga svaret på denna fråga alltför mycket. Jag delar Annika Åhnbergs uppfattning om klottret. Det är viktigt att nämna, även om jag inte gör det i svaret, att det klotter som Annika Åhnberg tar upp är straffbart och skall åtgärdas den vägen i första hand. Om det vore möjligt att få en effektivitet i andra åtgärder är jag den förste att ställa upp på det. Det är klart att det är möjligt att höja skatter och avgifter. Men de skall vara effektiva när de används. I annat fall leder de enbart till irritation. Jag gör i dag bedömningen att det inte är möjligt att träffa just det klottrande kollektivet på ett effektivt sätt denna väg. Jag tror att vi måsta ägna oss mera åt social kontroll i detta fall, om jag får använda det uttrycket, och hålla ordning på dem som klottrar på olika offentliga platser.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att man måste vidta andra åtgärder också. Detta är inte det allena saliggörande. Jag skall inte förlänga denna debatt, för vi kommer inte längre. Jag tyckte att det var en idé värd att pröva i sammanhanget.

Fru talman! Annika Åhnberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att minska fritidsbåtarnas negativa miljöpåverkan. Fritidsbåtarna utgör inom vissa områden under en koncentrerad tid av året en väsentlig källa till utsläpp. Sjöfartsverket har nyligen i en rapport redovisat uppgifter angående utsläppen från fritidsbåtarna i Sverige. Av rapporten framgår att utsläppen av kolväten och kolmonoxid i förhållande till motsvarande utsläpp från större fartyg är så stora att sjöfartsverket anser att det finns ett behov av att begränsa fritidsbåtarnas utsläpp. Inom kommunikationsdepartementet -- som ansvarar för dessa frågor -- pågår, i enlighet med regeringens förslag i årets kompletteringsproposition, ett brett översynsarbete som bl.a. syftar till att undersöka nya former för ekonomiska styrmedel inom hela transportsektorn. Innan resultatet kommer från detta översynsarbete, som bl.a. kommer att omfatta frågor rörande fritidsbåtarna, är jag inte beredd att i dag ta ställning till olika former av styrmedel på just detta område.
Fru talman! Jag tackar för svaret på denna fråga, även om jag inte är helt nöjd med det. Precis som miljöministern redogör för kommer en stor del av de miljöfarliga utsläppen till havs från fritidsbåtarna. Det är faktiskt så mycket som 90 % av kolväteutsläppen från sjöfarten som kommer från fritidsbåtarna. Även kolmonoxid och partiklar är stora problem. Eftersom flottan av fritidsbåtar har ökat så kraftigt är detta ett stort problem, som vi med det snaraste bör göra någonting åt. Antalet fritidsbåtar har fördubblats på 20 år, och det finns anledning att tro att det kommer att fortsätta växa. Naturligtvis är detta något som behöver utredas. Men jag är inte riktigt säker på att jag är nöjd med att kommunikationsdepartementet skall se över detta i samband med att man tittar på nya ekonomiska styrmedel. Det som sjöfartsverket föreslår, som jag tycker verkar vara en bra väg att gå, är att man skall kräva införande av katalysatorer även på bensinmotorerna för fritidsbåtar. Man skulle kunna kräva att de infördes från förslagsvis 1995, om man ganska snabbt gick fram med ett sådant förslag. Jag tror att det är fara värt att ett utredningarbete drar ut på tiden, så att vi skjuter på dessa nödvändiga åtgärder onödigt långt in i framtiden. Jag tror att det är viktigt att man ganska snabbt kommer till beslut om hur man skall hantera detta.
Fru talman! Jag delar den uppfattningen och hyser inga tvivel om att man på kommunikationsdepartementet tar del av de utredningar som faller inom dess område. Just den utredning från sjöfartsverket, som jag nämner i frågesvaret, innehåller konkreta förslag på detta område, något som jag är fullt medveten om. Utöver detta ingår, på det område som jag själv har att handlägga direkt, miljöklassning av bränslen. Det har vi talat om tidigare här i riksdagen. Det gäller naturligtvis också på detta område.
Fru talman! Jag undrar när ungefär man kan förvänta sig att det kommer några förslag som kan behandlas av riksdagen på detta område.
Fru talman! Jag har inte nämnt det i frågesvaret, och det beror på att det fortfarande är öppet. När det gäller miljöklassning av bränslen kan jag svara att det handlar om förslag under detta år. När det gäller de övriga delarna är det riktigt som Annika Åhnberg säger, att det är ett större uppdrag som innefattar också fritidsbåtar. Därför vill jag i dagens debatt inte precisera tidpunkterna.

Fru talman!

i Dyno Industrier A.S. vissa åtaganden gentemot den svenska staten som jag av sekretesskäl dock inte kan gå in på. Dessa åtaganden hindrar emellertid inte Dyno Industrier att av marknadsmässiga och/eller företagsekonomiska skäl vidta nödvändiga förändringar av dess verksamhet i Gyttorp.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag var rädd för att det skulle bli ungefär det här. Oron är naturligtvis stor i Gyttorp utanför Detta är naturligtvis en regionalpolitisk och näringspolitisk fråga, men den har också anknytning till försvarspolitiken. Nitro är ett företag som har en viss produktion för försvarsändamål. Jag vet att Nitro har ett åtagande till FMV för ett antal månader framöver. Det vi alla riksdagsmän från Örebro län undrade över när vi skulle försöka att agera, var om det finns något förbehåll ur försvarssynpunkt. Jag skulle vilja fortsätta frågandet och säga så här: Står det någonting om att man vill bevara dynamittillverkning i Sverige i det avtal som är hemligstämplat? Kan försvarsministern se något värde i att man behåller den här dynamittillverkningen i Sverige?
Fru talman! Av lätt förstådda skäl kan jag naturligtvis inte gå närmare in på vad en sekretessbelagd handling innebär. Jag kan emellertid säga så mycket, att Dynos skrivelse till staten när det begav sig innehöll en förtrolig information om bolagets framtida verksamhet och dess internationella strategi. Däremot finns det inga åtaganden om framtida verksamhet i Sverige. Av beredskapsskäl är det självfallet av ett visst värde om tillverkning kan ske i Sverige också i fortsättningen. Detta är emellertid en fråga som borde ha klarats ut i samband med att övertagandet skedde år 1986. Låt mig dock också i rättvisans namn säga att det är 1986, alltså vid den tidpunkt då överlåtelsen skedde, faktiskt också hos Nobel Industrier fanns en viss tvekan om verksamhetens fortlevnad i

Fru talman! Erling Bager har frågat mig om regeringen avser ta initiativ till att överskottet på mat inom försvaret skall kunna sändas till behövande i Baltikum. Låt mig först konstatera att denna fråga på intet sätt är ny. Regeringen har redan uttalat att överskott av livsmedel och andra förnödenheter från det militära försvaret bör kunna utnyttjas för humanitära insatser i de baltiska staterna och i Den 19 mars i år uppdrog regeringen på mitt förslag åt försvarets materielverk att föra en dialog med biståndsorganet SIDA hur ett uppkommet överskott skall kunna utnyttjas. En viss del av det som omsätts måste återanskaffas och för den delen bör vissa ekonomiska resurser tillföras, men i stora delar kan livsmedlen ges i bistånd under förutsättning att kostnader för frakt och annat kan bestridas via de anslag som finns för internationellt bistånd inkl. den s.k. östhjälpen. Bl.a. har ärtsoppa lämnats till en biståndsorganisation för utportionering till behövande i S:t Petersburg. Biståndet har varit mycket välkommet. Låt mig vidare konstatera att de rutiner som tillämpas vid omsättningen av livsmedel innebär att en viss volym omsätts årligen. Den utrangerade volymen från förråden samlas vid olika regementen och är som störst vid årsskiftet. Dessa livsmedel används sedan under det kommande året som förplägnad åt de värnpliktiga som fullgör grundutbildningen eller i samband med repetitionsutbildning och olika krigsförbandsövningar. På detta sätt omsätts livsmedelsförråden successivt. Det bör dock inte ankomma på enskilda förbandschefer att avgöra vart biståndet skall lämnas. För detta finns som bekant ett centralt biståndsorgan.
Fru talman! Jag vill tacka försvarsministern för svaret. Det är ju positivt att regeringen redan har tagit initiativ, som har gjort att man har kunnat sända över en del av beredskapslagret till Baltikum och S:t Petersburg. Anledningen till att jag har tagit upp den här frågan är bl.a. en del pressartiklar. I det här fallet berättas om en överste vid en flygflottilj som säger att han har reagerat under många år över att lagrade konserver har kastats. Ca 20--25 % har kasserats under flertalet år. Med litet framförhållning skulle detta kunna användas på ett nyttigt sätt. Jag tycker att det är bra att den nya regeringen nu har tagit initiativ till att man kan använda detta i bistånd till Baltikum. Jag tror kanske inte att det är fullt så välplanerat när det gäller att ta till vara detta, som försvarsministern nämnde, och att den del som blir över används vid manövrar och på olika sätt. Det är nog viktigt att försvarsministern håller ett öga på de enskilda förbandscheferna och ser till att det verkligen går så väloljat till som svaret anger. Jag är litet kritisk till att det skulle fungera så bra redan, men målsättningen är ju att det skall bli så. Slutligen skall självfallet lämpliga biståndsorgan vara med i hanteringen.
Fru talman! Jag tror nog att det fungerar perfekt nu. Jag vill ingalunda påstå det. Men försvardepartementet har tagit initiativ till att få upp snabbheten i den här verksamheten. Listor har färdigställts över materiel för åtskilliga miljoner kronor. Det gäller långt ifrån bara livsmedel, utan det gäller även filtar, tält, kaminer och andra saker som måhända kan vara av viss betydelse. Jag vill dock göra klart att försvarsdepartementet inte äger rätt att bedriva biståndsverksamhet. Det är inte vår uppgift. Däremot är vi självfallet beredda -- och det har skett -- att hjälpa till att ställa transporter och annat till förfogande under förutsättning att finansiering kan ske via de ordinarie biståndsanslagen. Det finns ju faktiskt pengar avsatta för detta. Jag kan bara ge ett exempel på hur snabbt det kan gå när allt fungerar. Den överblivna medicinen m.m. från det s.k. Kuwaitsjukhuset överfördes till Herculesflygplan från flygvapnet. Det tog inte mer än 5--6 dagar från det att idén kom upp till dess att regeringen hade fattat beslut och medicinen var levererad till samtliga tre länder.
Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten i den sena timmen. Jag har sagt att jag är nöjd med svaret. Jag är nöjd med att det nu går ut direktiv inom försvaret att man kan se till att sända detta överskottsmaterial till hjälpbehövande. Det är bra att rutinerna skapas. Jag ser fram emot att försvaret skall samarbeta med lämpliga biståndsorgan för att ta vara på dessa livsmedel och se till att de kommer till god användning.

Fru talman! Siw Persson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder med anledning av det danska fisket efter torsk i den svenska delen av Öresund. 1932 års konvention med Danmark angående fiskeriförhållandena i de till Sverige och Danmark gränsande farvattnen innehåller regler, vilka gäller för de båda ländernas torskfiske i Öresund. Utanför ett djup vid stranden av sju meter är torskfiske med garn och krok överallt i sundet gemensamt för konventionsparterna. Trålfiske efter torsk får ske endast inom ett begränsat område i sundets nordligaste del utanför Kullaberg och Höganäs. Fisket i Öresund berörs också av 1973 års konvention rörande fisket och bevarandet av de levande tillgångarna i Östersjön och Bälten -- mera känd under namnet Gdansk-konventionen. Inom den till konventionen knutna Fiskerikommissionen för Östersjön, med säte i Warszawa, har man sedan Svenska fiskares torskfångster i Öresund avräknas mot vad Sverige tilldelats, och de danska fiskarnas fångster avräknas mot Danmarks andel av EG:s årstilldelning. Såväl svenska som danska fiskare fångar torsk i hela Öresundsområdet. Fångststatistiken för tioårsperioden 1981--1990 visar, att de danska yrkesfiskarna genomgående haft ett större intresse för detta fiske än sina svenska kolleger. De danska fångsterna har sammanlagt under perioden varit nästan fem gånger större. Totalfångsten har minskat sedan 1987 och uppgick 1990 till 842 ton, varav Danmark svarade för 722 ton. Preliminära uppgifter för 1991 anger en ökning för både Sverige och Danmark. Torskfångsterna i Öresund svarar för endast ca 0,5 % av det totala uttaget inom Gdanskkonventionens område. Därmed torde deras påverkan på den i och för sig bekymmersamma torsksituationen i hela Östersjön vara ytterst begränsad. Frågeställaren har också uttryckt oro beträffande Östersjöns sillbestånd. Till detta är bara att säga, att all expertis är enig i bedömningen att sillen är rikligt förekommande i Östersjön i dag. Någon betydande ändring av fiskemönstret i Öresund under de senaste åren har inte noterats av de svenska fiskerimyndigheterna på grundval av vare sig statistik eller andra uppgifter. Sammanfattningvis kan konstateras, att danska fiskare har rätt att fiska torsk i den svenska delen av Motsvarande gäller för svenska fiskare i den danska delen. Så länge fisket i Sveriges del av Öresund bedrivs i enlighet med gällande internationella och nationella regelverk och inom ramen för de fångstmängder som angetts av Fiskerikommissionen för Östersjön, ser jag ingen anledning att nu vidta några särskilda åtgärder. Fisket i fråga övervakas fortlöpande av den svenska kustbevakningen.

Herr talman! Vi vet via de svenska myndigheterna att trålfiske har förekommit utanför de områden där det är tillåtet. Dock har detta fiske inte varit av någon betydande omfattning. Att vi sedan har ett danskt fiske på den svenska sidan, där det är ett gemensamt fiske, är i och för sig heller inte någonting att gruva sig över. Det är ju inte förbjudet för svenska fiskare att fiska där. Det finns en överenskommelse om att hela detta område är tillgängligt för båda parter. Vad beträffar sillen i allmänhet, är jag inte för närvarande detaljkunnig när det gäller frågan om skarpsill. Men det är ett bekymmer att det finns stora sillmängder som är möjliga att fånga men svåra att avsätta, och det är en mycket dålig lönsamhet för fiskarna. Men jag ser inte detta problem som något större bekymmer. Sedan till frågan om Öresund som barnkammare. Jag tycker att Öresund är ett fantastiskt havsområde, som naturligtvis är känsligt för miljöföroreningar och som vi bör vara rädda om. Däremot är jag osäker på om det verkligen är en direkt barnkammare. Vi vet att bedömningen från experthåll är, att fisket i Öresund är så ringa att det har en mycket liten betydelse för den totala situationen i Östersjön.

Fru talman! Detta är ett område där det är tillåtet att fiska på både den svenska sidan och den danska sidan för svenska och danska fiskare. Jag har här hela serien av siffror från 1981--1990, och jag kan konstatera, att av totalt nästa 15 000 ton har svenska fiskare inte tagit upp mer än 2 500 ton, medan hela området är tillgängligt för alla. Det måste bero på någonting annat än själva avtalet. Svenska fiskare har enligt detta samma rätt. Det är möjligt, Siw Persson, att den svenska fiskeripolitiken har varit sämre än den danska, och att danska fiskare därför är mer aktiva än svenska. Det är jag i och för sig beredd att fundera över, och det gör vi. Regeringen har tillsatt en utredning som skall titta på på den svenska fiskeripolitiken. Jag var häromveckan i Köpenhamn och talade med min danske kollega om detta. Det tycker jag kan vara intressant. Däremot anser jag att avtalet är ganska bra. Det är bra att vi har Öresund ihop, och det vill jag inte riva upp.

Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten, men jag vill tillägga följande. ton och de danska 722. Det tyder på att denna situation har funnits ganska länge.

Fru talman! Annika Åhnberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att klargöra det svenska förhållningssättet till subventioner av tobaksodling inom EG. Det är riktigt att tobaksodling subventioneras inom ramen för EG:s jordbrukspolitik. Stöd till de sydliga medlemsländernas produktion hr generellt varit lägre än till de nordliga, vilket naturligvis framhålls av de sydliga medlemsstaterna. I EG:s ministerråds beslut förra vekcan om reform av jordbrukspolitiken har s.k. maximalt garanterade kvantiteter införts för tobaksodling. Produktionen i medlemsstaterna kvoteras. Det är naturligtvis också riktigt att tobaksbruket har negativa hälsoeffekter. Regeringen och svenska myndigheter söker genom skattepolitik, informationsverksamhet osv. minska tobakskonsumtionen. Det är emellertid också så, att Sverige inte ännu är medlem av EG. Det vore därför fel av regeringen att nu göra uttalanden om enskildheter i EG:s jordbrukspolitik. Som EG-medlem får vi alla tillfällen att ge våra synpunkter.
Fru talman! Jag tackar för svaret, som jag dock inte är riktigt nöjd med. Det är märkligt att man i EG diskuterar att förbjuda olika typer av tobaksbruk. Vi har t.ex. haft en diskussion om detta, och många har oroat sig för det s.k. våta snuset som används mycket i Sverige. Det vill man förbjuda i EG. Samtidigt subventionerar man odlingen av tobak. Jag tycker att det finns något slags brist på logik här. Var tänker man sig att tobaken skall ta vägen? Man måste inse att det blir problem, men ändå subventionerar man produktionen av den vara som ger upphov till problemen. Jag har litet svårt att förstå varför vi inte skulle kunna lägga oss i den diskussionen, trots att vi ännu inte är medlemmar. Det är ju ändå nu som man diskuterar en reformering av jordbrukspolitiken. Jag tror att det skulle vara av rätt stort intresse. Även i EG är det så, att de som är direkt berörda kanske känner till och diskuterar besluten. Men för den stora allmänheten är det rätt okänt hur jordbrukspolitiken utformas och vilka subventioner det handlar om. Jag tror att detta är en diskussion som skulle engagera många. Jag undrar litet grand varför det skall vara så omöjligt för Sverige att mer aktivt ta del i denna diskussion redan nu. Beror det månne på någon rädsla att stöta sig med de mäktiga och stora ekonomiska intressen som det här är fråga om? Tobaksproduktionen har en omsättning på i storleksordningen 35 miljarder ecu. Det är ca 250-- 300 miljarder svenska kronor. Det handlar alltså om stor summor pengar. Men det är i grunden också en viktig hälsofråga. Jag tycker därför att det är viktigt att man inte är passiv utan aktiv i denna diskussion. Jag skulle gärna vilja få litet mer klargjort varför vi i Sverige inte kan vara aktiva trots att vi inte är medlemmar.
Fru talman! Jag noterar att inte heller Annika Åhnberg är nöjd med mitt svar. Jag har hört samma kommentar här i samband med tidigare frågor. Vi kan givetvis ha en uppfattning, men vi kan rimligtvis inte påverka EG:s politik så länge vi inte är medlemmar. Vi kommer säkert som medlemmar, och redan i medlemskapsförhandlingarna, att få många tillfällen att ha synpunkter på EG:s jordbrukspolitik, framför allt på de områden som berör Sverige. När det gäller frågan om tobaken, är produktionen en sak och konsumtionen en annan. Om man inte vidtar kraftiga begränsningar i användningen eller införseln av tobak, påverkar man inte konsumtionen genom att påverka produktionen. I ett längre perspektiv med en friare handel kan det hända att detta är möjligt. Då skulle nämligen priset påverkas. Men i dagsläget finns det sannolikt inte särskilt stor chans att minska tobaksbruket i EG-länderna genom att minska tobaksodligen eller sänka subventionerna. Det skulle kompenseras genom ett inflöde av tobak från annat håll i stället. Därför är det här en ganska komplicerad bild. Det går att komma längre i debatten, men jag tror att det gagnar föga, den här tiden på dagen, så pass långt före EG-medlemskapet.
Fru talman! Detta senare kan jag hålla med om. Jag tycker i och för sig att vi skulle kunna delta mer aktivt i diskussionen redan nu, men jag hoppas att jordbruksministern delar min uppfattning att vi när det blir möjligt skall framhålla det principiellt felaktiga i att subventionera en produktion som ger upphov till denna konsumtion. Visserligen är produktionen och konsumtionen skilda saker, som jordbruksministern sade, men det ena beror ändå av det andra, så det finns ett samband. Det riktiga måste vara att man genom att slopa subventionerna får en rimligare prisrelation, så att denna produktion får bära sina egna kostnader. I den mån vi har någon tro på att prisfrågan avgör litet grand, skulle man därmed kunna bidra till att hålla tillbaka tobaksbruket, om kostnaderna blir mera synliga och får bäras av dem som använder tobaken. Jag hoppas alltså att diskussionen inte är avslutad, utan att detta är någonting som det finns intresse att fortsätta att diskutera.
Fru talman! Jag kan tillägga ytterligare två saker. Det finns i dagsläget i Centralamerika, på Cuba och i Brasilien, ett stort överskott på tobak, med betydande bekymmer, och det skulle säkert med stor snabbhet flyta in tillräckliga mängder tobak om man producerade mindre inom EG. Om man nu av skilda skäl subventionerar jordbruk, framför allt på grund av att världshandeln inte fungerar på ett tillfredsställande sätt, kan det naturligtvis diskuteras om subventionen skall ske i förhållande till nyttigheten hos produkten. Vi kommer då långt in i en komplicerad diskussion, om vi skall ha samma attityd till alkoholproduktionen, vin och spritproduktionen, till olika typer av näringsämnen, som fetter, kolhydrater, fibrer etc. I den svenska debatten har vi hittills inte lagt de här synpunkterna på jordbrukspolitiken. Med det vill jag inte säga att det är omöjligt att göra det i framtiden.

Fru talman! Siw Persson har frågat mig om regeringen avser att anpassa reglerna för transport av hundar till och från Sverige till europeiska bestämmelser. Sverige är i likhet med några andra länder i Europa, t.ex. Norge, Irland och Storbritannien, fritt från sjukdomen rabies. Dessa länder tillämpar karantänsförvaring av hundar och katter vid införsel från länder där rabies förekommer eller från länder som vaccinerar mot rabies. Rabies är en mycket allvarlig sjukdom, som kan drabba både människor och djur. Sjukdomen har inte påvisats i Sverige sedan år 1886. För att skydda Sverige från att få in rabies i landet ställer jordbruksverket som villkor för att få föra in hundar och katter från rabiessmittade länder, att djuren skall hållas i karantän. EES-avtalet omfattar inte regler om införsel av hundar och katter, varför avtalet i sig inte påverkar våra införselregler i detta avseende. Diskussioner pågår emellertid såväl inom EG som inom WHO när det gäller frågan om det går att ersätta karantänsförvaring med någon annan metod som också gör det möjligt att skydda ett rabiesfritt land från att få in rabies. Jordbruksverket följer den internationella utvecklingen och de internationella diskussionerna. Mot bakgrund härav gör verket fortlöpande bedömningar om vilka villkor som bör ställas vid införsel av bl.a. hundar och katter till Vi följer således noga det internationella arbete som bedrivs inom detta område. Om det kommer fram någon annan metod än karantänsförvaring som skyddar oss från att få in rabies i Sverige kommer vi naturligtvis inte att kräva att hundar och katter skall hållas i karantän för att få föras in i landet.

Fru talman! Jag har stor förståelse för de synpunkterna. Jag har också här i kammaren uttalat mig för att titta litet närmare på detta. Det vore intressant om vi skulle kunna släppa något på reglerna, om det nu finns andra sätt att skydda sig, t.ex. genom vaccinering. Det är självfallet också så att om länder i omvärlden under lång tid är rabiesfria skulle det kunna innebära lättnader. Nu är det dock så att t.ex. Finland, som har varit rabiesfritt de senaste åren, inte har samma bestämmelser för införsel som vi har. Därför skulle man kunna riskera att djur, och även smitta, kommer in omvägen via Finland. Ett annat förhållande är enligt vad jag har erfarit att vaccinerade djur kan ha en viss smitta om de träffar djur som inte är vaccinerade. Därför måste man sannolikt, som också Siw Persson antydde, ha en konsekvent vaccinering av samtliga djur. Jag är inte expert på området, men jag tror att det kan förhålla sig ungefär på det sättet.
Fru talman! Det är inte riktigt så enkelt. Det är den naturgivna förutsättningen som har gjort att den skandinaviska halvön, som från rabiessynpunkt är en ö, och Storbritannien och Irland, som är riktiga öar, under lång tid har kunnat hålla sig fria från denna otäcka sjukdom, och det är naturligtvis en fördel som vi skall vara rädda om. Det är inte riktigt samma sak som EG-anpassning.